Fru talman! Jag hade ungefär samma tankegångar kring Världsmuseet och orden väl förankrade. Jag håller med Annika Nilsson om detta med "väl förankrat" bör vara framåtsiktande, när det nu är tveksamt om det var så mycket av det om vi ser bakåt. Det skall inte vara några nya centrala museer. Det anger utskottet som skäl för att avvisa en utredning om det nationella forsknings och utställningscentrumet för immigration och emigration i Göteborg. Jag får inte riktigt det att gå ihop. Det är för att få det väl förankrat som man skall utreda förutsättningarna. Det är inget förslag om ett nytt centralt museum. Det andra gäller museijärnvägarna. Där talade Annika Nilsson så väl ett tag att jag trodde att hon skulle yrka bifall till min reservation, vilket jag avstod från att göra. Hon kom inte till det på slutet, men väl till att delar av de 24,5 miljonerna skulle kunna användas. Jag hoppas att det går vidare fram till departementet. Det som var min tanke med reservationen var att ett ställningstagande här i riksdagen skulle ge en påtryckning på den som utredde detta inom departementet så att man uppmärksammade museijärnvägarna och, precis som Annika Nilsson säger, deras betydelse för industrisamhället under andra hälften av 1800-talet och hela 1900-talet.
Fru talman! Jag börjar med det sista om museijärnvägar. Vi har skrivit i utskottets betänkande att vi tycker att det är ett väldigt viktigt område och att kommunikationssystem bör ingå i satsningen med de 24,5 miljonerna. Det är naturligtvis också min förhoppning att man använder en del av de resurserna på det området. Det är väldigt viktigt när man nu belyser industrisamhällets kulturarv att även ta med kommunikationer. När det gäller ett nationellt forsknings och utvecklingscentrum i Göteborg har vi sagt att vi i dagsläget inte ser det som aktuellt. Det är naturligtvis inte fråga om några nya centrala museer, men inte heller det här förslaget om en utredning. Det som Lennart Kollmats lyfte fram, nämligen arbetet med både immigration och emigration, är en del i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism och betonandet av alla människors lika värde. Det är något som alla kulturarvsinstitutioner faktiskt är ålagda att göra. De är ålagda att föra fram kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling. Vi ser det som att det här är en del av det ansvaret. Vi är inte beredda att i dag ta detta initiativ.
Fru talman! Annika Nilsson pekar på att man inte bör satsa på så många fler centrala museer. Hon läser upp ur det principiella ställningstagande som finns skrivet. Det föranleder mig att repetera en av de attsatser som Annika läste upp. Det står att i den mån insatser behöver göras på ett insamlingsområde som inte i tillräcklig grad uppmärksammats eller helt förbisetts skall man möjligen kunna rikta insatser mot ett nytt museum. Tanken bakom Bildens och ungdomens hus kanske inte bara innehåller nya saker. Det är ingen nationell angelägenhet att man ställer sig bakom tekniken eller den kulturhistoriska verksamheten med kamerasamlingen. Däremot är helhetsgreppet nytt; ett centrum för bildning inom fotografi med riktning mot dagens moderna, digitala och massmediala bilder. Vi har alltså en mycket föråldrad struktur i dag också vad gäller debatt och kunskapsutveckling i fråga om den fotografiska bildens värld. Därför behövs det ett museum just för digitala och massmediala bilder. Jag tycker att det talar för att man bör kunna tänka mer positivt när det gäller att satsa på nya museer.
Fru talman! När det gäller Bildens och ungdomens hus i Sundsvall är det så att Nordiska museet i dag är ett ansvarsmuseum för svensk kulturhistoria med kulturhistoriska fotografier. Jag vill i det sammanhanget göra det som Birgitta Sellén också gjorde i debatten. Hon förde lite grann ihop satsningen på ett foto-SESAM och ett eventuellt fotomuseum. Hon kopplade ihop det. Vi har sagt i utskottet när det gäller foto-SESAM att regeringen i beredning av resultaten från utvärderingen av SESAM-projektet överväger hur arbetet med att bevara och levandegöra den fotografiska bilden fortsättningsvis skall bedrivas. Det handlar alltså om att göra den fotografiska bilden tillgänglig. I så fall får man i Regeringskansliet också bereda vem det är som har ansvaret för det fotografiska som helhet om man nu väljer att flytta det från Nordiska museet. Sedan vill jag bara erinra om att det till hösten skall ges nya nationella uppdrag eftersom de vi har nu har verkat i tre år. Jag vet att de nu förbereds på departementet. Det är kanske en väg som det här initiativet med Bildens och ungdomens hus i Sundsvall kan gå.
Fru talman! Annika Nilsson påpekade mycket riktigt det här med Nordiska museet, men att det var kulturhistoriska bilder. Det sade jag också i min inledning. Det Bildens och ungdomens hus i Sundsvall är tänkt att ha är digitala och massmediala bilder. Det ligger alltså i nutiden och framöver i tiden. Men det sista Annika Nilsson sade gläder mig. Jag kände hur hoppet tändes, och till hösten kommer en ny motion.

Fru talman! I dagens betänkande om museer behandlas några motioner från allmänna motionstiden. Vi kristdemokrater har ställt oss bakom majoritetstexten i betänkandet eftersom vi anser att museistrukturen måste behandlas i ett sammanhang. Det är inte riksdagens sak att klassificera museerna i landet eller bedöma om ett museum har större eller mindre riksintresse. Men att vi står bakom betänkandet hindrar ju inte att vi har synpunkter. En tydligare struktur inom museiväsendet har efterfrågats länge. Regeringen har varit väldigt långsam när det gäller att genomföra översynen av hela organisationsstrukturen inom kulturområdet, där museiområdet är en del. Det var inte bara i budgetpropositionen 1999 som regeringen hänvisade till den här översynen. Det gjorde den också i budgetpropositionen 1998. Annika Nilsson säger att det här måste få ta tid. Det har jag förståelse för. Det här är en oerhört svår fråga. Men samtidigt som regeringen hänvisar till översynen genomförs ändå förändringar - ganska många. Marinmuseum i Karlskrona har lagts under Statens sjöhistoriska museum, och ledningen har lokaliserats till Karlskrona. Statens konstmuseer har omorganiserats så att Moderna museet blivit en egen myndighet. Och Östasiatiska museet ingår ju numera, efter en uppslitande strid, i det helt nya Världskulturmuseet. Alla förändringar är inte av ondo, tvärtom. Men förfaringssättet är väldigt olyckligt. Om en översyn pågår bör den inväntas. Den villrådighet som skapas genom det här förfaringssättet är inte bra. Det är dags att det kommer ett samlat förslag nu, så att den osäkerhet om framtiden som många inom museivärlden lever med kan skingras. En del av den energi som har lagts ned på en ny, stor museisatsning hade behövt satsas på stimulans till utveckling och förnyelse i den redan befintliga strukturen. Diskussionerna om kulturarvsfrågor både när det gäller arkiv och museer behöver förnyas och intensifieras. Vad skall bevaras åt eftervärlden? Varför och till vilket ändamål? Hur skall våra museer utnyttjas i framtiden? Vilken roll spelar de i dag för skolan och förskolan? Hur kan deras roll som utbildningsinstitutioner förstärkas? Jag är övertygad om att våra museer i mycket högre utsträckning än i dag kan vara en arena för t.ex. demokratiutveckling, något som ju i hög grad är förknippat med historia och med kunskap om och känsla för kulturarvet. Det finns redan positiva exempel att visa på. Samverkansprojektet Den svenska historien blev en väldigt stor framgång och väckte engagemang långt utanför själva museerna. Uppföljningen av det projektet, som har det hoppingivande namnet Framtidstro, öppnas i september i år. Det har alla möjligheter att bli en fortsatt framgång och inte minst bidra till att inspirera till debatt omkring värderingar och livsfrågor. Ambitionen är att pedagogiskt förmedla och öka användningen av den kunskap som finns i museerna. Det skall bli väldigt spännande att följa detta. Ansvarsmuseernas utformning av en handlingsplan för hur museer och andra institutioner kan motverka främlingsfientlighet och rasism är ett annat bra exempel på en ny, viktig uppgift. Enskilda museer bedriver också spännande verksamhet på många håll, exempelvis fritidsverksamhet för ungdomar, som är förlagd till museet Museum. Ett sådant här nytänkande skulle behöva dokumenteras, följas upp och spridas. En gång i tiden var museerna föremål för ett stort och varmt intresse från föreningar och folkrörelser. Man kan nästan påstå att de själva var folkrörelser, som drevs fram av människor med djup insikt om vikten av att samla in, förevisa och bevara till eftervärlden. Något av den känslan kan säkert återuppväckas. Jag anser att riksdagen och regeringen har en viktig uppgift när det gäller att ge goda förutsättningar för en sådan utveckling. Att skapa tydliga strukturer och samtalspartner och ge långsiktiga och tydliga förutsättningar för verksamheten är viktiga led i det arbetet. Det kan medverka till att skapa framtidstro också för alla som är verksamma inom museerna. Fru talman! Jag skall säga något om lokalhyrorna också. Många myndigheter och institutioner brottas i dag med stora ekonomiska problem, och kulturinstitutionerna utgör verkligen inget undantag i det fallet. Vi vet att en stor och betungande utgift är just lokalhyrorna. Men eftersom de inte hittills har redovisats separat finns det ingen möjlighet att jämföra bidragen till olika institutioner eller att avgöra om bidragen till själva verksamheten är tillräckliga utifrån de önskemål som finns på denna. Därför vill jag gärna instämma i att det är positivt att utskottet har kunnat enas om att begära en särskild redovisning av hyreskostnadens andel av föregående års bidrag. Det kommer att underlätta för oss i utvärderingen och inte minst i framtida bidragsbeslut. Fru talman! Kristdemokraterna har alltså inga reservationer i detta betänkande utan tillstyrker majoritetstexten.

Fru talman! När jag satt här i bänken och funderade över vad jag skulle säga, med tanke på att jag skall säga några ord om min motion Kr221, dök en av Esaias Tegnérs dikter upp i huvudet på mig. Väl formar den starke med svärdet sin värld, väl flyga som örnar hans rykten; men någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort. Det där skrev han med tanke på att man inte skulle vara så rädd för vad Napoleon höll på med i början av 1800-talet. Det skulle försvinna så småningom. Det må ju vara så att det mesta av det som våldet har skapat har försvunnit. Men det finns väldigt många minnesmärken kvar över det. Det finns många bombastiska minnesmärken och monument som skildrar krigiska stordåd från de senaste årtusendena. Det är ofta generalerna eller de kända kämparna som har fått minnesmärken resta över sig. Jag tittade förra året på en hel del sådana i vårt grannland Finland, som ju har haft en nog så krigisk historia även in i vår tid. Det är alltifrån det lite bombastiska Döbelnmonumentet vid Jutas till monumentet över den fallne svenske befälhavaren i den svenska frivilligkåren, Magnus Dyrssen i Salla under andra världskriget. Vi hade förra året ett besök av Eino Hanski, känd författare och skulptör från Göteborg, eller rättare sagt från Sankt Petersburg. Han var på PAKS-möte i riksdagsbiblioteket. Han berättade då om både sitt författarskap och sin bakgrund. Men han tog också upp tanken att han tyckte att det var synd att det inte fanns ett minnesmärke över dem som hade gjort en insats för humanitet och mänsklighet fastän klädda i uniform. Jag tog fasta på det och skrev den motion som finns med i betänkandet. Under tiden hade väl också Eino Hanski själv funderat över hur en sådan här sak skulle kunna utformas. Vi har medan vi har arbetat med den här frågan i riksdagen också uppvaktats av honom. Han skickade ett foto på modellen över det monument som han skulle vilja se. Samtidigt bifogade han ett brev som jag inte kan låta bli att läsa upp: Vid tolvtiden den 6 januari 1945 tog jag mina första steg på svensk mark efter tre stormiga dygn på Bottenhavet. Vid anblicken av den storväxte soldaten kände jag en viss rädsla då jag under mina tre års långa vandringar i det blodiga Europa mött många olika uniformer och lärt mig att undvika deras stövlar, kängor och slag. Men nu hände det otroliga. Den store log mot mig ett varmt vänligt leende. Som i dimma såg jag honom lägga ifrån sig geväret, ta av sig sin fårskinnspäls och lägga den över mina nedspydda huttrande axlar. En sekund senare svimmade jag i hans armar, inte av utmattning utan av chocken över att bli behandlad som människa av en soldat. Han var den som gav mig mitt människovärde, som förnekats mig av andra länder och folk. Jag vet att jag inte är den ende som möttes med värme och medmänsklighet av svenskarna. Vi var 100 000 eller fler hemlösa, förföljda och föraktade som fick ett hem och ett liv i frihet här i Sverige. Detta är min modell till en som jag hoppas stor skulptur på 1,90. Med denna skulptur vill jag åskådliggöra den stora humanistiska insats som svenskarna spelat under och efter andra världskriget. Hemlandet är inte där man råkar födas, utan där man får sitt människovärde. Det var Eino Hanskis hälsning till oss i kulturutskottet. Vi har inte reserverat oss. Då skulle man ha gjort den här frågan mera markant politisk. I stället har de fyra partierna som står bakom det särskilda yttrandet bl.a. skrivit följande: "Vi vill dock framhålla att goda skäl har framförts i motionen för uppförande av ett sådant minnesmärke. Syftet med förslaget har också varit att de goda förebilderna och vardagshjältarna skulle uppmärksammas och att de som fått sätta livet till - trots att vi levat i fred - skulle hedras." Så blir det inte nu. Riksdagen ställer sig uppenbarligen - om inte ett under sker här i dag - inte bakom motionen. Men jag hoppas att ett sådant här tilltänkt minnesmärke på annat sätt, oavsett om det är det som Eino Hanski har kommit fram till att han gärna skulle vilja ha uppfört för att hedra och tacka svenskarna för det som han har fått ta emot sedan han kom hit eller något annat, på lämpligt ställe skall kunna inte uppväga, inte motväga alla de även i Sverige förefintliga krigiska monumenten. Men på något sätt kan det visa en tacksamhetsgärd mot de svenska soldater som har visat att man i uniform också kan utföra en mänsklig humanitetsgärning.

Fru talman! Jag tänker i mitt anförande endast ta upp den del som berör avsnittet om bild, form och konsthantverk i kulturutskottets betänkande som vi nu debatterar. Jag skall koncentrera mig på de två reservationer som finns på avsnittet. Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Fru talman! Miljöpartiet tar i sin reservation upp att staten bör ta ett helhetsansvar för att säkerställa estetiska och andra kvaliteter vid upphandling. Vid 1997/98 års riksmöte godkände riksdagen regeringens förslag till mål för en statlig politik för arkitektur, formgivning och design. Som ett första steg i förverkligandet av handlingsprogrammet antogs regeringens förslag till lagar om ändring i väglagen, plan och bygglagen och lagen om byggande av järnväg. Staten skall vara förebild när det gäller arkitektur, formgivning och design, och i propositionen redovisades följande åtgärder: · Arkitektur, formgivning och design skall ges goda förutsättningar för sin utveckling. · Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska lösningar. · Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas. · Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö skall stärkas och breddas. · Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande skall på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor. · Svensk arkitektur, formgivning och design skall utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete. Statens fastighetsverk har fått i uppdrag att initiera erfarenhetsutbyte mellan statliga myndigheter som förvaltar fastigheter och att ta fram en exempelsamling och vägledning i upphandlingsfrågor. De statliga myndigheterna har fått i uppdrag att upprätta egna kvalitetsprogram. Vid 1997/98 års riksmöte beslöt riksdagen vidare om en ändring av lagen om offentlig upphandling. När det bedöms vilket anbud som är det mest fördelaktiga skall hänsyn tas till samtliga omständigheter, däribland kvalitet och estetiska egenskaper. Miljöpartiet och Centerpartiet tar i den andra reservationen upp att 1 % av den totala investeringskostnaden skall avsättas till estetisk utsmyckning vid infrastruktursatsningar. Jag kan hålla med om att det vore bra om 1 % av den totala byggkostnaden avsattes för konstnärlig utsmyckning vid ny och ombyggnad av offentliga byggnader, vägar, broar, bostäder m.m. Men utskottet menar att det är mer riktigt att de statliga konstinköpen grundas på en kulturpolitisk bedömning än att det skall avsättas lika stor procentsats till varje projekt. Olika byggprojekt kräver olika utsmyckning och hänsyn måste tas till enskilt projekt. Men utskottet anser att 1 % av den totala byggkostnaden är ett rimligt riktmärke. Vid behandlingen av den arkitekturpolitiska propositionen år 1998 yttrade sig bostadsutskottet över propositionen och de aktuella motionerna. Jag citerar bostadsutskottet: "I det fortsatta arbetet med arkitektur och formgivning ingår att behandla frågor om styrmedlens konsekvenser för den byggda och formade miljön". Staten kräver också att kommunerna i de lokala investeringsprogrammen för ekologisk utveckling och omställning skall redovisa hur de arkitektoniska kvaliteterna skall tas till vara i projektet för vilka pengar sökts. Fru talman! Som avslutning vill jag säga att jag tycker att det har hänt mycket inom området arkitektur, formgivning och design. Kommittédirektiven till utredningen Statens ansvar för formgivning och design lämnar en delredovisning till regeringen senast den 1 november i år. Delredovisningen skall bl.a. avse underlag om arkitekturåret 2001. Arbetet skall som helhet vara avslutat den 1 mars år 2000.
Fru talman! Det har kommit fram väldigt mycket bra textmassa de senaste fyra åren inom det här området, ända sedan Kulturutredningen. Det har varit många bra seminarier runtom i landet. Jag är extra stolt över vissa formuleringar som Eva Arvidsson läste upp, eftersom jag vet hur jag slet med dem för fem år sedan. Men när det gäller att säkerställa estetiska och andra kvaliteter skall det ges goda förutsättningar. Nu vill jag komma vidare. Nu vill jag ha resultat. Då anser vi i Miljöpartiet och då anser jag att för att få resultat är det bra om man vet vem som har ansvar. Vem anser Eva Arvidsson har ansvar för att de här goda förutsättningarna ges? Det var den första frågan. Den andra frågan följer här. Det är rimligt med ett riktmärke på 1 % när det gäller utsmyckning vid infrastruktursatsningar. Det tycker vi alla. Sedan 1937 finns det en rekommendation. Men verkligheten ute i landet ser annorlunda ut. Och verkligheten när det gäller konkurrens om statliga medel, kommunala medel och landstingsmedel ser annorlunda ut. Det vet vi ju. Därför behövs det också lite verktyg för att nå upp till de här riktlinjerna. Kan det vara så farligt att fatta ett principbeslut här i riksdagen om 1 %?
Fru talman! Lagändringen om offentlig upphandling beslutade riksdagen 1997/98. Det är lite kort tid för att nu kunna utvärdera och se vad som har hänt. Vilka är ansvariga, frågar Ewa Larsson. Man är ansvarig ute i kommunerna, staten är ansvarig, myndigheterna är ansvariga. Statens fastighetsverk har fått i uppdrag att initiera ett erfarenhetsutbyte mellan statliga myndigheter och ta fram en exempelsamling och en vägledning för upphandling. Vi måste ändå se hur det går med det arbetet. Visar det sig att det är brister och att det inte blir som vi har tänkt får vi väl återkomma. Det kanske behövs någon som samordnar det här. Men just nu är vi inte beredda att ställa upp på det. Vi vill se hur det här arbetet fortlöper.
Fru talman! Jag förstår att det är det som ligger bakom. Men jag tror att vi skulle kunna tjäna in mycket tid och få ett snabbare resultat, det resultat som vi säkert är ense om att vi vill ha, om vi redan nu hade gett t.ex. Statens fastighetsverk i uppdrag att också följa upp och se till att det blir resultat, inte bara samla exempel, utan också ha ett ansvar för genomförandet. När det gäller 1 % och förändringen under förra mandatperioden i den frågan betraktar vi det från Miljöpartiets sida som en ytterligare uppluckring, alltså ett mer flummigt skrivande än tidigare. Vi vill ha ett principbeslut om 1 %. Det var vi tre partier som stod för då. I dag här i kammaren är vi två partier.
Fru talman! Vi är inte beredda att fatta något sådant principbeslut nu. Vi tycker att 1 % är ett bra riktmärke. Men vi står fast vid det vi har sagt i utskottet. Ni tar upp infrastrukturen. Om vi som exempel tar bron vid höga kusten, som är ett fantastiskt konstverk i sig, behöver den inte så mycket mer. Det finns många olika sådana exempel. I dag känns det lite svårt. Om vi ser tillbaka ser vi att kulturen faktiskt har klarat sig ganska bra när det gäller besparingar. Kommunerna har fått dra ned på både det ena och det andra. Att då komma med ett principbeslut, att 1 % skall avsättas till estetisk utsmyckning vid ny och tillbyggnad, känns inte bra. Men jag skulle självfallet önska att det var så mycket pengar som avsattes för att resultatet skulle bli sådant. Men just nu är det ett riktmärke för oss.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. I betänkande 1998/99:KrU8 om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter har ett helt enigt kulturutskott lagt fram förslag om ett tillkännagivande till regeringen där vi begär en parlamentarisk utredning om det svenska språket. Att en sådan utredning är viktig och nödvändig står ett enigt utskottet fortfarande fast vid. Men ett lika enigt utskott har konstaterat att frågan behöver beredas vidare innan den blir föremål för beslut, bl.a. med hänsyn till att det i någon mån berör ett annat utskotts beredningsområde. Jag föreslår därför att kammaren återremitterar betänkandet KrU8 till kulturutskottet för fortsatt beredning.

Fru talman! I kulturutskottets betänkande nr 9 behandlas motioner från den allmänna motionstiden om ersättningar och bidrag till konstnärer. Jag vill börja med att yrka bifall till vår moderata reservation under mom. 1. Jag står självklart bakom alla moderata reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 1 under mom. 1. I den utmärkta norrländska tidskriften Provins kan man bl.a. ta del av lyrik. Anders Beijbom skriver, kanske med tanke på det ibland låga poesiintresset: "konst och dikt kan vi leva utan, ge oss bättre konfektion och mera öl." Kan vi leva utan konst och dikt? Nej. Kan konstnären leva utan bröd? Nej. Men går det att försörja sig som konstnär? Visst, säger många. En ung artist som jag träffade på ett företagarmöte häromveckan sade: "Tack och lov lever jag inte på bidrag utan får själv sätta pris på min konst. Men skatteregler och arbetsrättsregler är lika krångliga för mig som för andra företagare." Han vill med andra ord vara oberoende och självförsörjande. Han skulle vara hjälpt av enklare regler och mindre byråkrati. Många av våra konstnärer tillhör de högst utbildade men har trots det de lägsta lönerna. Det råder konkurrens, såsom i alla branscher. Kanske har vi för många kulturskapare för befolkningsunderlaget. Självklart är det upp till var och en att försöka etablera sig som konstnär. Fri konkurrens måste råda. Satsningar i den nya gymnasieskolan på olika estetiska linjer ger oss troligen ett ännu större utbud kulturskapare än vad vi kan klara av. Det är enligt en del konstnärer t.o.m. önskvärt att ta bort en del linjer och även minska antalet folkhögskolor. Detta skulle minska kvantiteten och i stället öka kvaliteten. Den stora mängden arbetsmarknadsåtgärder som finns för konstnärer i dag förstärker också obalansen. Slår åtgärderna fel kan de få motsatt verkan, dvs. de stjälper snarare än hjälper. De stöd som behövs måste vara inriktade på dem som är yrkesverksamma och i mindre utsträckning för att skaffa sig kulturella erfarenheter. Många av våra konstnärliga yrkesutövare är egenföretagare och behöver precis som andra företagare bra villkor som gör det möjligt att leva av sitt arbete i stället för att bli bidragsberoende. Därför måste staten underlätta förutsättningarna för företagandet. Att t.ex. genomföra Småföretagsdelegationens förslag skulle förbättra möjligheterna för alla företagare, inklusive konstnärliga yrkesutövare. Politikens uppgift handlar om att skapa en bra grund där mångfald och frihet råder och som tillåter aktörerna själva att styra hur de vill utnyttja villkoren. När jag som konsument av konst, musik och kultur möter verket eller uppträdandet, har konstnären spenderat många timmar av studier och tillverkning. Det är timmar och dagar som också kräver inkomster till bröd och som måste vägas in vid beskattningen. Därför bör man vara generös när man bedömer de avdrag för faktiska kostnader, studieresor eller annat, som konstnären yrkar på och som har varit nödvändiga för arbetet. Bidrag eller ersättningar som utgår för utställningar, boklån m.m. går i dag allt oftare till mellanhänder. I en rubrik i Dagens Nyheter kunde man läsa: "Alla får betalt - utom konstnären." Ersättningarna bör i större utsträckning gynna yrkesverksamma konstnärer. Kreativitet påverkar vår förmåga att utveckla nya synsätt och nya idéer. Därför är konst och kultur livsviktigt. Det är också nödvändigt att vi tar konstnärernas yrkesidentitet på allvar. En tusenmilavandring börjar med ett steg, och inför nästa millennium bör vi låta människan själv ta sina första steg mot den framgång som alla önskar sig.

Fru talman! I 1998 år konstnärspolitiska proposition föreslogs en rad nya stödformer till konstnärer för att öka deras möjligheter att försörja sig på sin konstnärliga verksamhet. Bl.a. gällde det verksamhetsbidrag för vissa utställare, bidrag till kollektivverkstäder, försöksverksamhet med en s.k. tredje anställningsform m.m. Alla dessa satsningar är mycket bra. Vi som har motionerat till detta betänkande vill göra ännu mer för kulturarbetarna, konsten och delaktigheten. Det är därför betänkandet har lagts fram. Precis som föregående talare sade står en kulturarbetare aldrig sysslolös. Däremot är en kulturarbetare ofta inkomstlös på grund av att efterfrågan på verken har minskat. Det beror bl.a. på en försämrad ekonomi i samhället i stort och den depression som råder på grund av arbetslöshet och maktlöshet som har spridit sig i dag. Dåliga ekonomiska förutsättningar i kommuner, stat och landsting har också försämrat den offentliga upphandlingen av konst och kultur. En av de viktigaste insatserna både för en levande kultur, för demokratin och för konstnärerna som grupp är just att förbättra ekonomierna i de offentliga organen. Detta ger på längre sikt möjligheter för skolor, förskolor, äldrevård m.fl. att satsa på kultur och skapande verksamhet. Det är goda satsningar som främjar individen och samhället i stort. Forskningen visar att vi mår bra av kultur. Med andra ord: Om vi satsar på det offentliga, kan kulturarbetarna få större utrymme att leva på det de arbetar med - och vi mår bättre. Vänsterpartiet har två reservationer fogade till betänkandet. Reservation nr 5 handlar om fonogramersättning. Vänsterpartiet stöder regeringens förslag att införa ersättning till upphovsmän och utövande konstnärer för folk och skolbibliotekens utlåning av musikaliska verk på fonogram och musikalier i enlighet med konstnärspolitiska propositionen för 1998. Vi anser att ersättning för utlåning också skall innefatta samtliga bibliotek som omfattas av bilbliotekslagen, dvs. länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek. I reservation 9 föreslår Vänsterpartiet att regeringen ges i uppdrag att utreda och återkomma med förslag om hur amatörkulturen kan ges bättre förutsättningar. Det stöd som Kulturrådet har att fördela är i sig positivt, men har utformats på ett sådant sätt att amatörkulturen inte har någon reell tillgång till det. Även Riksteatern har numera helt avskaffat sitt stöd till amatörteatern. Det innebär att amatörkulturen i högre grad ställs mot den professionella kulturen. Amatörkulturen bör ses som ett självständigt alternativ med ett egenvärde. I bidragssättningen skall amatörkulturen inte ställas mot den professionella kulturen. Amatörkulturlivet och den professionella kulturen bör i stället stimulera och befrukta varandra. Vänsterpartiet anser därför att företrädare för amatörkulturen bör ges möjlighet att ta initiativ för samverkan mellan professionella kulturarbetare och amatörer. Vi föreslår i reservation 9 - vilken jag yrkar bifall till, fru talman - att regeringen ges i uppdrag att överväga stöd till beställning av kompositioner och dramatiska verk utformade på ett sådant sätt att formerna för samverkan mellan amatörkulturen och etablerade tonsättare och dramatiker kan utvecklas.
Fru talman! Jag håller med Charlotta Bjälkebring om att många av våra yrkesverksamma konstnärer på grund av det försämrade ekonomiska klimatet har haft det svårt de senaste åren. Nu är det en förbättring på väg. I nästa ögonblick pratar Charlotta Bjälkebring om att göra mer för konsten och att satsningarna skall ske via det offentliga. Ser inte Charlotta Bjälkebring att det finns andra möjligheter än att bara satsa genom det offentliga? Vi måste kanske också se till det faktum att det är en för stor marknad. Det finns i dag ungefär 19 000 arbetssökande konstnärer. Alla de människorna kan inte uppslukas av den offentliga verksamheten.
Fru talman! Givetvis är det rätt: Alla kulturarbetare kan inte försörja sig genom det offentliga. Jag håller med om det. Men inom vårt beredningsområde ligger statens satsningar på kulturarbetarna, och jag anser att de skall öka. Inom det beredningsområde som berör skatteutskottet går det också att göra mycket för att stimulera och underlätta för kulturarbetare. Det är t.ex. momsfrågor eller att småföretagare inte skall behöva betala sociala avgifter på de första 50 000 intjänade kronorna. Men det är förslag som vi lägger fram på andra områden. Där är vi överens. Allt som hör till konstnärspolitiken handlar givetvis inte om det offentliga, men det är en stor del. Det är där som jag tycker att ansvaret först och främst skall ligga. Mycket av det som väcker lust och kunskap och som gör det möjligt att använda sig av kultur även som vuxen - man köper en tavla till sitt eget hem eller går på en teaterföreställning, osv. - tror jag måste ges i skolan. Man måste inom det offentliga försöka väcka lusten till att faktiskt ta del av kulturlivet.
Fru talman! Det håller jag med om, men jag tror att det vilar ett stort ansvar också på föräldrar och andra personer i barnens omgivning när det gäller att stödja detta intresse. Om jag uppfattade det rätt stöder Charlotta Bjälkebring och Vänsterpartiet idén om en förenkling av reglerna för företagare, så att det blir lättare att vara företagare.
Fru talman! Ja, det gör vi. Men det får vi ta i en annan debatt.

Fru talman! Jag vill börja med att säga något som jag tidigare har sagt här i kammaren i samband med kulturdebatter, nämligen att kultur är en viktig grund för all utveckling och att kulturen ger upplevelser, identitet, samhörighet och uttrycksmöjligheter och är ett viktigt inslag i människors liv. Människor har behov av konst i många olika sammanhang. Det kan handla om att utsmycka kommunalhus - på vilket sätt det skall ske - men också om utsmyckning av daghem, skolor, sjukhus, bibliotek, parker och torg. Det här är exempel på platser där konst kan pryda och glädja. På det sättet stöder samhället samtidigt konstnärer genom inköp av konst till offentliga byggnader och platser. Vi kristdemokrater ser det som önskvärt att stödet till enskilda konstnärer i större utsträckning knyts till särskilda projekt eller bestämda konstnärliga uppdrag. Till kulturpolitiken hör definitivt frågor som rör konstnärernas villkor. Arbetsmarknaden inom kultursektorn avviker från de förutsättningar som arbetsmarknadspolitiken utgår från. Om fast arbete är det vanliga på arbetsmarknaden i stort, så är arbeten inom kultursektorn oftast tillfälliga. I dag råder en långvarig och strukturell obalans mellan utbud och efterfrågan. Det finns konstnärliga arbetsmarknadsutredningar som uppskattar att antalet konstnärer i dag är Utredningar visar också att de statliga ersättningarna och bidragen väsentligt har ökat i betydelse för de yrkesverksamma konstnärerna och för deras möjligheter att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete. En bidragande orsak till detta är bl.a. att konjunkturnedgången drabbat konstnärer hårdare än andra yrkesgrupper. Till följd av den höga arbetslösheten - det finns undersökningar som visar att 19 000 konstnärer var inskrivna vid arbetsförmedlingen under 1996, vilket vi hörde i debatten här före middagsuppehållet - är kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av kontantstöd vid arbetslöshet betydande. Många av dem som har arbete har arbete bara fyrasex månader om året. En erfaren skådespelare sade så här helt nyligen: "Det här är ett karriäryrke som är mycket svårt att ta sig fram i. Man skall vara psykiskt och fysiskt stark, ha bra självkänsla och vara målmedveten. Det här är inget yrke för dem som styrs av Jantelagen. Den osminkade sanningen om livet på scenen." Fru talman!

Det finns en uppenbar risk med en så kort tidsrymd. Den kommer knappast att medge en genomgripande analys av verksamheten. Och det är något som Teaterförbundet självt ansåg. Fru talman! Jag vill utifrån vår motion lyfta dansarnas situation, vilket också andra partier har motionerat om. Dans som konstnärligt uttryck har länge betraktats som en exklusiv konstform. Positivt är att dansen sedan några år befinner sig i ett expansivt skede, och intresset för att se dans på scen har ökat. Dans är ett uttrycksmedel för individen, samtidigt som dansen har en social funktion och kan stärka gemenskap och samarbetsförmåga. Det behövs en kultur för att främja dansarnas yrkesbyte. Danskonstnären har en kort karriär. Både dansare och danspedagoger löper risk för skador och förslitning. Även utan skador i arbetet kan de fysiska förutsättningarna för att utöva yrket upphöra i 40 årsåldern, något som gäller såväl dansare som danspedagoger. De dansare som är fast anställda vid musikteatrarna eller dansteatrarna pensioneras enligt statliga pensionsregler vid 40-41 års ålder. Det är för tiden därefter som yrkesbyte normalt blir aktuellt. Många dansare har ingen fast arbetsgivare, och dessa arbetsgivare tar knappast ansvar för den anställde sedan hon/han pensionerats. Verkligheten är snarare att majoriteten av de s.k. fridansarna är frilansare, utan fast arbetsgivare. Utifrån detta, fru talman, menar vi kristdemokrater att det i grundutbildningen alltid bör finnas en förberedelse till en alternativ karriär och en planering för dansares omskolning eller vidareutbildning. Till skillnad från utskottsmajoriteten menar vi att denna fråga inte enbart skall ses som en utbildningspolitisk fråga. Den bör definitivt betraktas som en viktig och väsentlig fråga för oss som kulturpolitiker. Dansare som lämnat karriären har erfarenheter som skulle kunna tas till vara inom olika delar av samhället. Mot bakgrund av detta vore det värdefullt om en översyn av dansutbildningen kunde genomföras som tar sikte på åtgärder som främjar dansarnas yrkesbyte. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att jag självklart står bakom samtliga reservationer där kristdemokraterna finns med men för tids vinnande vill jag här i kammaren yrka bifall endast till reservation

Fru talman och ärade ledamöter! Charlotta Bjälkebring sade här lite grann om att vi mår bättre av kultur. Jag tycker att det är viktigt att betona det. För mig är kultur ett mycket viktigt inslag i den förebyggande hälsovården. Jag instämmer alltså i gjorda uttalande. Avsnittet om ersättning till konstnärer är egentligen ingen lätt avdelning. Som liberaler har vi en klar uppfattning om att konstnärer helst skall kunna försörja sig på sin konstnärliga verksamhet. Men vi vet också att många inte kan göra det, utan att det behövs olika former av stöd. Sedan är det vanskligt att uttala sig om vad som är konstnärlig verksamhet. Vem skall kunna avgöra det? Vi i Folkpartiet har uppfattningen att offentliga bidrag inte skall få styra det konstnärliga utövandet eller hennes/hans inriktning. Det här är ekvationer som uppenbart har många faktorer och som det är svårt att få att gå ihop. Dessutom är det inte endast under den yrkesverksamma tiden som konstnärerna skall kunna klara sig. Det handlar också om att få ihop till en rimlig pension. Jag tror att det krävs en viss tankemöda framöver för att lösa det. En konstnärsgrupp som när det gäller pensionen har en speciell situation är dansarna. Det är väl få som behöver gå i pension så tidigt som aktiva dansare. Med anledning därav har vi i Folkpartiet motionerat om att ett speciellt rådgivningscenter skall upprättas för dem. Det är en mycket speciell situation för den här yrkesgruppen. Gunilla Tjernberg uppehöll sig en hel del kring skälen till att det behövs någonting sådant här. Dansarna är inte så många, så det behövs bara någon eller några som specialiserar sig inom det här området. Därigenom är det lätt för dansarna att hitta fram till en enhet eller en avdelning för att få hjälp. Om det sedan, som Gunilla tog upp, redan i deras grundutbildning skall finnas en utbildning för en alternativ karriär är en annan sak. Jag undrar om inte det är lite tveksamt, med tanke på att deras grundutbildning är så krävande att de behöver ägna sig helhjärtat åt den. Det är ju snarare senare i karriären eller när karriären har upphört som behovet är som störst. Jag vill yrka bifall till reservation nr 7 under mom. 8. Det är glädjande att utskottet har kunnat samla sig kring ett förslag att vidga kretsen som skall nominera personer till Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfonds styrelse. Enligt vad jag har förstått fanns förslaget med redan förra året men röstades då ned. Det gäller att vara ihärdig! I sinom tid kan bra förslag ha en förmåga att tränga igenom beslutsmaskineriet, även om förslaget kommer från "fel" håll. I sakfrågan är det självklart väsentligt att det är så stor bredd som möjligt vid nomineringarna och att det återspeglas i styrelserna för att, som utskottet påpekar, ge en så bred kunskap och kompetens som möjligt. Jag står alltså bakom utskottets förslag i det avseendet och i övriga avseenden utom i mom. 8, som jag tidigare berörde.

Fru talman! Jag tror jag börjar där den förra talaren slutade - att vara ihärdig. Jag vill då börja med att tacka mina kära utskottskolleger för att de tillstyrkt yrkandet om förslagsrätt vid utseende av vissa styrelser. I det här sammanhanget handlar det om Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond. Nomineringar skall i framtiden kunna komma från en vidare grupp organisationer som representerar konstnärer och konstnärsgrupper än de som i dag är namngivna. Meningen är att båda dessa styrelser skall kunna tillföras en så bred kunskap och kompetens som möjligt. Regeringen får nu ett tillkännagivande om att se över hur förslagsrätten skall kunna vidgas och att till riksdagen redovisa hur kretsen av nominerande organisationer skall kunna öka. Jag vill också här markera att vi ställer oss bakom reservation 2 under mom. 2 Fördelning av den individuella visningsersättningen. Så några ord om jämställdhet eller avsaknad av jämställdhet. När det gäller fördelningen av inkomstgarantier för konstnärer återstår en hel del att göra. Konstnärsnämnden, som har som övergripande mål att hålla sig informerad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden, har också av regeringen fått i uppdrag att redovisa fördelningen av det statliga konstnärsstödet mellan kvinnor och män. Jag tror att det kan komma att krävas särskilda föreskrifter om inkomstgarantiernas fördelning. Jag kommer att återkomma i den frågan vid höstens motionstillfälle, och då förhoppningsvis med aktuell statistik. Fru talman! Jag vill också yrka bifall till reservation 4 under mom. 4 Konstnärernas ekonomiska villkor. Vi vet i dag att bildkonstnärer är den grupp inom konstnärskollektivet som har det ekonomiskt mest uselt. Är du dessutom kvinna befinner du dig allra längst ned på inkomstskalan. Därför arbetar vi i Miljöpartiet envist och ihärdigt på att försöka få regeringen att ta tag i frågan. Vår förhoppning är att det kommer att ske under denna mandatperiod. Här handlar det om att omfördela medel från arbetsmarknad till kultur. Inom kulturområdet tvingas många att arbeta och skatta såsom egna företagare fastän de egentligen inte arbetar med företagandet i syfte att utvidga sin omsättning och anställa fler. I de olika utredningar som tagit upp just konstnärernas och kulturarbetarnas ekonomiska villkor har flera förslag till förbättringar av vår svenska kulturpolitik kommit fram. Ett handlar om att förändra skattereglerna för konstnärer. Andra länder har löst frågan genom att t.ex. ge hel skattebefrielse från de första 100 000 intjänade kronorna på ett år. Det finns förslag om frivillig skatteöverenskommelse, om att skatta såsom singelföretagare, och det finns förslag om konstnärstillägg. Jag är helt övertygad om att olika åtgärder måste till för olika grupper. Den väg som Teaterförbundet nu med hjälp av riksdagen gått är en modell som säkert också passar inom musik och dansområdet, om vi här i riksdagen hjälper till mer ekonomiskt - precis som skattelättnader bättre passar konstnärer och författare. Det är generella men olika åtgärder på en arbetsmarknad som bör underställas de kulturpolitiska målen. Till sist några kommentarer till dansarnas speciella arbetssituation. Vi har beslutat i kulturutskottet med anledning av fyra eller fem partiers motioner att åtgärder skall vidtas för att underlätta för dansare att finna nya yrkesvägar. Vi sade då i utskottet att frågan borde lösas med utnyttjande av den befintliga arbetsförmedlingsorganisationen och genom att inom ramen för tillgängliga resurser en eller flera handläggare anställs för ändamålet. På så sätt borde en form av rådgivningscentrum skapas inom arbetsförmedlingsorganisationen på ett eller två ställen i landet. Därför ställer vi oss inte bakom de två motioner som den här gången tar upp dansarnas yrkesarbete. I stället borde vi i utskottet utvärdera resultatet av ett tidigare taget beslut. Jag tycker att vi tar upp frågan i utskottet. Jag kommer i alla fall att göra det, och det tror jag att fler kommer att göra.

Fru talman! Betänkandet som vi nu debatterar behandlar sex motioner från allmänna motionstiden Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden utom ett där utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen. Till betänkandet har fogats nio reservationer, som jag yrkar avslag på. Fru talman! Våren 1998 behandlade utskottet regeringens förslag om konstnärernas villkor. Propositionen föregicks av tre utredningar. Syftet var att förbättra de yrkesverksamma konstnärernas ekonomiska villkor. I 1998 års konstnärspolitiska proposition föreslogs en rad nya stödformer samt förstärkningar av bidrag m.m. till konstnärer för att öka deras möjligheter att ägna sig åt och försörja sig på sin konstnärliga verksamhet.

Flera av motionerna som behandlades då behandlar vi även i detta betänkande. I en motion från moderaterna yrkas på en ändrad inriktning av kulturskaparnas villkor och bidragsreglernas utformning. Eftersom riksdagen våren 1998 godkänt regeringens förslag i den konstnärspolitiska propositionen om utformningen av ett förstärkt statligt stöd till konstnärerna och därefter anvisat medel under hösten 1998 för budgetåret 1999, anser utskottet inte att det finns anledning för riksdagen att nu ompröva sina beslut. Moderaterna tar också upp frågan om fördelningen av den individuella visningsersättningen. Moderaterna anser att den skall fördelas av Konstnärsnämnden och inte av upphovsrättsorganisationen Bildkonst Individuell visningsersättning fanns under fem år fram till t.o.m. 1992/93 i form av ett standardiserat, mindre, årligt belopp, som fördelades till alla konstnärer som hade minst tio konstverk i offentlig ägo, utan att någon form av konstnärlig bedömning gjordes.

Den nuvarande formen har endast tillämpats i två år. Men vi förutsätter att regeringen utvärderar effekterna av den återinförda och förstärkta individuella visningsersättningen när det har gått en tid. Kristdemokraterna har också en motion med förslag som riksdagen har behandlat tidigare, nämligen ett förslag att stödet till enskilda konstnärer i större utsträckning skall knytas till särskilda projekt eller bestämda konstnärliga uppdrag, som utsmyckning av daghem, skolor, sjukhus m.m. Kommunerna bestämmer själva över sin utsmyckning, men det finns numera statliga medel avsatta för bidrag till kommuners och fastighetsägares konstnärliga utsmyckning av icke statliga offentliga miljöer, varvid bostadsområden, skolor och miljöer där barn och ungdomar vistas skall prioriteras. Utskottet förutsätter att sådana uppdrag lämnas till professionella konstnärer, och det kan då inte betraktas som någon form av stöd till konstnärer. Det är fråga om ersättning för utfört arbete. När det gäller det statliga stöd till konstnärer som utgår i form av ersättningar och bidrag beslutar riksdagen om den totala volymen och om vissa riktlinjer, medan utformningen av reglerna överlåtits till de bidragsutdelande instanserna. Utskottet anser inte att det är riksdagens sak att göra några ställningstaganden då det gäller frågan om den närmare utformningen av reglerna för konstnärsstödet. singelföretag skall införas. Miljöpartiet menar att det förslag om s.k. singelföretag som presenterades av Konstnärsstödsutredningen i betänkandet Generella konstnärsstöd bör tjäna som förebild vid beredningen i Regeringskansliet. Men, Ewa Larsson, Konstnärsstödsutredningen avråder i sitt betänkande Generella konstnärsstöd från införande av den modell för generellt stöd som presenterades i betänkandet. Modellen togs inte heller med bland förslagen i den konstnärspolitiska propositionen. Vänsterpartiet tar i en av sina reservationer upp fonogramersättningen, som de anser även bör omfatta utlåning från samtliga bibliotek som omfattas av bibliotekslagen. Riksdagen godkände så sent som förra riksmötet regeringens förslag att en fonogramersättning skulle införas för lån av ljudupptagningar av musikaliska verk på folk och skolbibliotek. Utskottet anser att erfarenheter från den nuvarande fonogramersättningen bör avvaktas innan en utvidgning av stödet diskuteras. Utvidgningen medför en kostnad som bör vägas mot andra behov av resurser i en samlad budgetbehandling efter det att en utvärdering är gjord. Enligt en reservation av Miljöpartiet bör regeringen i förordningen om inkomstgarantier för konstnärer införa en bestämmelse om att en jämn könsfördelning bland innehavarna av inkomstgarantier skall eftersträvas. konstaterade regeringen att det omfattande utredningsarbete som föregått propositionen hade visat att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga konstnärers förutsättningar på den konstnärliga arbetsmarknaden och att kvinnors inkomster är lägre än de manliga konstnärernas. I propositionen anförde regeringen att det är angeläget att de insatser som föreslogs används för att undanröja rådande skillnader i villkor mellan män och kvinnor inom konstnärsyrket. Konstnärsnämnden har också som övergripande mål att hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden och skall uppmärksamma och redovisa fördelningen av det statliga konstnärsstödet mellan kvinnor och män. Utskottet anser att det är tillräckligt och utgår ifrån att regeringen vidtar åtgärder, om det visar sig att rådande skillnader inte undanröjs.

Fru talman! Jag har två frågor. Den ena gäller avsaknaden av jämställdhet. Det var kanske ingen som blev förvånad när man konstaterade att fördelningen av inkomstgarantier var ojämn och att kvinnor var dåligt representerade även där. Frågan är hur lång tid det skall ta att få ett resultat, innan vi får den jämnare könsfördelning som vi har beslutat om. Hur länge skall vi bevaka frågan innan åtgärder i form av särskilda föreskrifter införs? Min erfarenhet är att ingenting går av sig självt och att det i synnerhet gäller inom detta område. När det gäller konstnärernas ekonomiska situation och generella bidrag har vi skrivit i vår motion att singelföretag kan vara en modell. Tidigare hade vi själva skrivit om konstnärstillägg, men vi tyckte att singelföretag var ett bättre förslag. Det finns säkert andra som är ännu mycket bättre. Vad kulturministern sade vid förra mandatperioden när vi tog upp den har frågan i samband med kulturpropositionen var att det saknades mer pengar för att göra fler insatser. Vi är alla överens om att insatser behöver göras. Dåvarande kulturministern är samma som nuvarande kulturministern. Min fråga är: Är Eva Arvidsson beredd att vara med att ta ett initiativ att fortsätta att arbeta med den här utomordentligt allvarliga frågan tillsammans med arbetsmarknadsutskottet? Det är ju där pengarna finns.
Fru talman! Många åtgärder har vidtagits. Det gäller att vänta och se vilken effekt de åtgärderna har. När det gäller jämställdheten måste man arbeta på alla plan. Självklart skall vi arbeta även med andra utskott när det gäller det här. Vi får följa upp de åtgärder som har föreslagits och som man har satt i gång.
Fru talman! Visst har olika åtgärder satts in, men vi talar om flera olika konstnärsområden. Vi har nu varit med från samhällets sida och stött Teaterförbundet i dess konstruktion av fond för att hjälpa arbetslösa teaterskådespelare. Det är någonting som förhoppningsvis går vidare när det gäller dansare och på musikerområdet. Nu talar vi om den konstnärsgrupp som är bildkonstnärer. Jag lyfte i mitt anförande också in författarna. Det är en annan grupp kulturarbetare. Vi behöver olika generella insatser för olika grupper. När vi nu har fått en bra utredning som visar att det just är bildkonstnärerna som har det allra uslast i samhället är det väl märkligt om vi inte skulle komma fram till något bra förslag tillsammans med arbetsmarknadsutskottet för att just hjälpa den grupp som har det allra mest uselt och där kvinnorna är överrepresenterade. Sedan kvarstår min fråga. Hur lång tid skall det ta innan vi beslutar om någon form av piska för att få en jämnare könsfördelning vid fördelning av inkomstgarantier?
Fru talman! Precis som Ewa Larsson själv sade i sitt anförande handlar det om att insatser behöver anpassas till de skilda förutsättningar som råder för det konstnärliga arbetet inom de olika konstarterna. Vi får väl se var de insatserna behöver sättas in. Ewa Larsson tar i sin motion upp generella åtgärder. Det är inte någonting som vi ställer oss bakom. Vi har i stället valt olika stödformer där man anpassar sig efter hur det ser ut för de olika konstarterna. Men när det gäller bilden håller jag med Ewa Larsson om att bilden har lyfts fram, och bildkonstnärerna är oerhört viktiga. Vi får väl följa utvecklingen och se vad som händer. Vi får komma med förslag till nya åtgärder om det är så att det visar sig att det inte ger någon effekt.
Fru talman! Jag tycker att Eva Arvidsson går lite lätt förbi frågan om dansares villkor när de inte längre kan utöva sin konstform som dansare. Eva Arvidsson hänvisar till en tidigare diskussion som förts i utbildningsutskottet hösten 1996. Det är ett par år tillbaka i tiden. Det är ett utskottsbetänkande som också dagens betänkande hänvisar till. När vi tar del av utskottets betänkande kan vi se att man där förutsätter att Danshögskolan själv har insett att den måste se över sin utbildning. Samtidigt får man en känsla när man läser utskottsbetänkandet att det är en fråga för utbildningspolitiker. Min fråga till Eva Arvidsson utifrån detta, utifrån det vi har hört och utifrån de svar som vi har fått på vår motion: Ser Eva Arvidsson det som enbart en utbildningspolitisk fråga? Om det inte är på det viset: Vilken plan har Eva Arvidsson och socialdemokraterna när det gäller att möta de svåra frågeställningar som också dansarnas förbund har uttryckt?
Fru talman! Vi tar inte enkelt på den här frågan. Gunilla Tjernberg har läst det gamla betänkandet. Där står att utskottet förutsätter att regeringen skall medverka till att frågan får sin lösning inom arbetsförmedlingsorganisationen. Det kommer att redovisas i februari år 2000. Vi är helt överens om att någonting måste göras. Jag tycker inte alls att den här frågan enbart är en utbildningspolitisk fråga. Men det är viktigt vad utbildningsutskottet säger i den här frågan, eftersom det är utbildning det handlar om.
Fru talman! Jag är överens med Eva Arvidsson om att det kan komma att bli en utbildningspolitisk fråga. Hänvisningen till de åtgärder som har gjorts via arbetsförmedling och annat är ett svar på en motion som väckts av Folkpartiet. Jag talar nu för den kristdemokratiska motionen när det gäller utbildningsdelen. Därav min fråga till Eva Arvidsson om Eva Arvidsson ser det som en utbildningspolitisk fråga eller inte. Jag är glad att vi är överens om att det är en kulturpolitisk fråga. Så långt är vi överens. Utifrån det ställningstagandet känner jag fortfarande att utskottsmajoriteten har gått lite lätt förbi frågan. Det är en kulturpolitisk fråga och en viktig fråga för kulturarbetare. Där skulle kulturutskottet kunna ligga i frontlinjen och tillsammans med utbildningsutskottet kunna ta ett initiativ för att komma fram i den här frågan. Så sent som årsskiftet 1998/99 fick vi till oss uttryckt i skrift att man inte har sett resultat. Dansare själva frågar och ber riksdag och regering att mer aktivt ta tag i just denna fråga.
Fru talman! Jag tycker att det är en fråga både för kulturutskottet och för utbildningsutskottet. Jag säger än en gång: Vi avvaktar rapporten som kommer i februari år 2000 och ser vad den säger. Utifrån det kan vi sedan agera.

Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör folkbildningen i något avseende. Folkbildningen i stort diskuteras egentligen inte. Men det är klart att frågan om vilken inriktning vi önskar inom svensk folkbildning finns med i sammanhanget även om diskussionen i kväll inte rymmer en total genomgång. Det finns ingen proposition att utgå från utan ett antal motioner och motionsyrkanden. Jag skall ta upp innehållet i två motioner. Jag vill först säga några ord om reservation nr 2 angående arbetslösa som prioriterad grupp. Jag påpekade förra året när riksdagen beslutade om detta att det var att slå in öppna dörrar. Sedan den stora arbetslöshetskrisen i Sverige i början på 30-talet har folkbildningen och särskilt folkhögskolan aktivt rekryterat arbetslösa elever. Under 1990-talet har genom särskilda bidrag arbetslösa prioriterats i stor utsträckning. Tidigare fanns det s.k. K-anslaget. K är en förkortning av kompletteringsproposition, det som numera heter vårproposition. Nu är det kunskapslyftet som gäller. Vi föreslog när arbetslösa skulle bli en prioriterad grupp att detta skulle följas av en ny inriktning för den gruppen, nämligen att i utbildningen underlätta för de studerande att komma in på arbetsmarknaden. Riksdagen avvisade förslaget. Vi tycker nu att det är rimligt att stryka arbetslösa som en prioriterad grupp, och vi föreslår i stället att arbetsförmedlingarna ges större resurser för att direkt hjälpa arbetslösa. När det sedan gäller den kvalificerade musikutbildningen inom folkhögskolan skall jag bli lite mer utförlig. Det är Folkbildningsrådet som bestämmer hur statsbidraget skall fördelas mellan studieförbund och folkhögskolor och vilka regler som skall gälla. Rådet har redan bestämt att avskaffa det särskilda bidraget till kvalificerad musikutbildning. Man anför att man vill ha en förenklad modell för statsbidragsfördelningen och avveckla alla differentieringar i bidragen. Det kan ju vid första påseende verka klokt. Om några har ett särskilt stöd bör antingen alla ha det eller ingen. Det är också rättvist. Man väljer då det sistnämnda alternativet, alltså att ingen skall ha det. Det är, kan man säga, en svensk modell; antingen alla eller ingen. Men som påpekas i motionen från Kristdemokraterna föreslog faktiskt den senaste statliga utredningen om folkhögskolan, Folkhögskoleberedningen Jag vet att det stämmer eftersom jag fanns med i den utredningen. Man kan ju tro att musikfolkhögskolorna tjänar pengar genom det extra anslaget, men faktum är att det inte alls täcker de kostnader man har. Men det ger ändå ett tillskott, det tillskott som behövs för att man skall kunna fortsätta utbildningen med hög kvalitet. Hur kommer man att lösa problemen nu? Kan man ta ut avgifter av eleverna? Nej, det är inte tillåtet. Kan man rationalisera genom att ha större grupper? Ja, men det har man redan gjort. För den som känner till hur man utbildar musikelever är det inte seriöst att tala om pianoundervisning, fiolundervisning eller sångundervisning i grupp under alla undervisningstimmar. Det krävs helst varje vecka en lektion med individuell undervisning. Ett annat sätt att spara är att man antar färre elever. Kostnaden per elev blir högre, men om man antar betydligt färre elever blir den totala kostnaden lägre. Det är väl vad som kommer att hända. Ett särskilt problem får de folkhögskolor som har en tvåårig kantorsutbildning. Här har det extra statsbidraget varit nödvändigt för att huvudmannen skulle kunna ta ansvar för den här kvalificerade yrkesutbildningen, där man också kan garantera arbete för alla som klarar utbildningen. Det är ju inte så vanligt i dag att man kan göra det. Bakgrunden till beslutet i Folkbildningsrådet är i stor utsträckning att man godkänt 21 nya folkhögskolor under kort tid. Men det har man gjort utan 21 nya statsbidrag. Nu måste alla skolor bidra för att det hela skall gå ihop. Låt mig peka på en aspekt som inte har nämnts i sammanhanget. De nya skolorna ligger i stor utsträckning i storstadsområdena. De gamla skolorna finns i landsorten. På sina orter spelar t.ex. musikfolkhögskolor en väldigt viktig roll för bygdens kulturliv - inte sällan en avgörande roll. Det gäller givetvis också skolor med andra profiler, t.ex. konstutbildning. Är det rimligt att folkbildningen aktivt bidrar till att utarma landsorten och landsbygden? En annan fråga som man måste ställa sig är: Vart tar de här musikeleverna vägen när många av dem inte bereds plats inom folkhögskolan? En vanlig utbildningsgång har ju hittills varit: kommunal musikskola, musikgymnasium, folkhögskola, musikhögskola. Två musikhögskolor har dessutom vuxit fram ur folkhögskolan, nämligen Framnäs och Ingesund. Frågorna är många. Svaren är få eller obefintliga. I reservation 6 pekar man på en alternativ lösning när det gäller det extra musikanslag som nu har försvunnit. Jag nöjer mig med att till sist yrka bifall till reservation 6.

Fru talman! Tänk att jag står i den här talarstolen i dag! Det måste bero på att människor i min omgivning har trott på mig och på min förmåga. Då får man det självförtroende som är nödvändigt för att göra det som vid en första anblick verkar alltför svårt eller t.o.m. omöjligt. Samma känsla som jag har fick jag förmedlad till mig när jag var ute på besök på folkhögskolorna. Ungefär så här sade en kvinna jag talade med: Tänk att jag sitter här nu och det är andra terminen! Det beror på de människor som jag mötte här. De påstod att jag kunde en hel massa och att mina erfarenheter var viktiga. Nu har jag fått uppleva det också. Jag känner att jag kan och att mina och mina kurskamraters erfarenheter och kunskaper är värda någonting. Det här är jätteroligt. Fru talman! Folkbildningens form och metodik gör sådana här upplevelser för människor möjliga. Då är det inte bara ett kunskapslyft, utan det är ett lyft för hela människan. Folkbildningen har möjligheten, förmågan och kraften att utveckla bildning, demokrati och kultur - detta som vi brukar räkna till de bästa frukterna av ett civiliserat demokratiskt samhälle. Demokratin behöver utvecklas och försvaras. Den måste ständigt vinnas. Vi behöver bara titta ut i världen för att vara förvissade om det. Också i vårt eget land blir vi påminda om att demokratin inte är en självklarhet. Valdeltagandet i det senaste valet till denna kammare visar med all tydlighet att vi aktivt måste arbeta med demokratifrågorna. Folkbildningen har alltid varit, och är fortfarande, en mycket viktig del av den svenska demokratin. Den har omsatt orden i konkret handling. Det har den kunnat göra genom sin integritet, genom sin oberoende ställning och genom att den själv fritt inom vida ramar kunnat bestämma metoder för sina mål. Vänsterpartiet anser att det är av stor vikt att folkbildningen behåller sin integritet och sitt oberoende av politiska och ekonomiska maktgrupperingar. Detta måste uppmärksammas. Annars finns det en uppenbar risk att det sker en gradvis anpassning till dem som kan bidra med resurser till verksamheten. Folkbildningen skall vara en motkraft till styrd och kommersialiserad utbildning, och vi menar att regeringen måste följa utvecklingen på detta område så att åtgärder kan sättas in om folkbildningens oberoende ställning hotas. Ett bildningsområde som bara ökar i betydelse är de internationella frågorna. Många frågor som påverkar oss i vardagen är internationella. FN-konferensen i Rio 1992 ställde mänskligheten inför en av dess största utmaningar; att skapa global rättvisa och ett ekologiskt hållbart samhälle. Inget av detta går att göra utan kunskap och engagemang för de internationella frågorna. Enligt överenskommelsen i Rio skall också detta nödvändiga arbete ske i ett underifrånperspektiv. Detta sätt att angripa problem är naturligt för folkbildningen. Inom många folkbildningsverksamheter finns både kunskaper om och erfarenhet av internationellt arbete. För att stärka detta så nödvändiga arbete ytterligare menar vi att internationella frågor bör bli ett sjunde centralt utvecklingsområde för folkbildningen. Folkbildningen har också förmågan och kunskapen att förena kulturarvet med nya, spännande former av kultur. Det gäller inte bara konsumtion utan också aktivt deltagande i och produktion av kultur. Av regeringens redovisning framgår att det estetiska och kulturella redan nu står för en väsentlig del av folkbildningens verksamhet. Dessutom har andelen ökat under senare år. Vi ser detta som ett svar på ett behov från medborgarna. I takt med minskad arbetstid, som vi hoppas på, kommer också fler människor att vilja utveckla sitt kulturintresse. Vänsterpartiet ser positivt på denna utveckling men inser också att det i framtiden då kan behövas ytterligare resurser för att möta medborgarnas önskemål. Det är i detta perspektiv man skall se att Vänsterpartiet har framfört en idé om ett kulturlyft, där man utnyttjar de erfarenheter som kunskapslyftet har givit. "Finns det något mer självklart för en folkbildare än mötet? Den närhet och glädje som uppstår när jämlika människor möts i ett rum där den ömsesidiga respekten, det fria samtalet, den öppna nyfikenheten och de demokratiska arbetsformerna får styra den gemensamma önskan att finna kunskap?" Så inleds häftet Folkbildning på distans. Jag tycker att dessa ord på ett fint sätt fångar in den positiva tro som vi i Vänsterpartiet har på människors förmåga att förändra sina liv genom nya kunskaper. Att känna att man lyckas, att känna att man kan, ger också det självförtroende som är nödvändigt för att man skall våga ta nästa steg. Vi menar att folkbildningen fångar in människor som börjar denna vandring. Därför är det också viktigt att det finns en samverkan mellan dels folkbildningen, dels högskolan och universiteten. För att ta steget till högskolan behövs det ofta en brygga. Det samarbete som vi har kallat ett folkuniversitet kan vara denna brygga. Eftersom det pågår en beredning av dessa frågor inom regeringen har vi låtit oss nöja med detta och förutsätter att regeringen återkommer med förslag som gynnar en utveckling mot ett folkuniversitet. Fru talman! Vi står bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar vi bifall endast till reservation 3.

Fru talman! För säkerhets skull, så att jag inte tappar bort det, vill jag börja med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 1. Självklart står jag bakom de andra reservationerna, men för tids vinning yrkar jag bifall bara till den första. Betänkandet som vi behandlar just nu är frågor från allmänna motionstiden år 1998 om folkbildning. Först några allmänna ord om folkbildningen. Jag tror att vi är eniga om att folkbildningens viktigaste uppgift är att främja den allmänna medborgerliga bildningen och demokratin. Syftet är att göra det möjligt för alla människor att kunna påverka sin livssituation och att skapa engagemang för att delta i och också påverka samhällsutvecklingen. Genom studiecirklar eller, som jag hellre säger, studiegrupper, folkhögskolekurser och olika kulturarrangemang har enskilda medborgare möjlighet till detta samhällsengagemang. Självfallet finns naturligtvis också andra sätt att påverka samhällsutvecklingen. Folkbildningen är ändå, menar jag, unik på det sättet att människor ges möjlighet att studera i stort sett vilket område som helst. Det är kort väg från idé till genomförande av studiegruppen. Det handlar om att engagera, studera, samtala och inte minst agera. Det är ju precis det som händer när en lokal grupp studerat och diskuterat någon aktuell fråga. Ofta utmynnar det i ett studiebesök, en tidningsartikel eller en uppvaktning, och precis så skall det vara med folkbildningen. I vår reservation vill vi kristdemokrater peka på folkbildningens betydelse för demokratin. Detta arbete sker bäst på den lokala nivån, i den lilla gruppen. När vi kristdemokrater skrev vår folkbildningsmotion i höstas var diskussionen om medborgarnas delaktighet i samhällsdebatten aktuell, särskilt när det gäller det låga valdeltagandet. Jag är lite orolig för att det nu är så tyst i den här frågan. Den är mycket viktig för vår demokrati. Det förestående Europaparlamentsvalet i juni med spekulationer om valdeltagandenivån sätter väl fart på debatten igen. Låt mig bara ge några fakta, några axplock om vår demokratiska dagssituation. Jag är medveten om att vi inte för någon demokratidebatt just nu, men jag ser ändå en klar koppling mellan medborgarnas delaktighet och valdeltagande samt folkbildningens unika möjlighet i det här sammanhanget. Den dominerande bilden av förra årets val är en bild av missnöje, misstro och protest. Valdeltagandet sjönk under 80 % och var det sämsta sedan 1950 60 % av väljarna hade mycket litet eller ganska litet förtroende för oss politiker. Vad de som stannade hemma i soffan tyckte vet vi inte, men vi kan ju ana. Totalt sett ser det politiska engagemanget och deltagandet ut att minska. När det gäller partierna är nedgången dramatisk. Aktiviteten i partierna har halverats på 15 år, visar Demokratirådets forskare. 1997 var 7,6 % av medborgarna medlemmar i något politiskt parti. Parallellt med detta vet vi också att föreningslivet bärs upp av en allt mindre grupp. I regeringsförklaringen den 6 oktober förra året framskymtar på flera ställen behovet av information, utbildning och bildning på olika områden. Det gäller t.ex. EMU-frågan. Jag citerar: "för att öka kunskapen och stimulera en bred debatt påbörjas ett omfattande informations och folkbildningsarbete om EMU." Självklart tycker jag att det är bra. Vi kristdemokrater kommer att ta till vara den möjligheten i det sammanhanget. I samma regeringsförklaring framgår att statsministern hoppades på hela riksdagens fortsatta stöd för folkbildningsprojektet Levande historia. Det viktiga projektet går ut på att vi inte får glömma historiens övergrepp och att demokratin, precis som har sagts förut här, måste erövras och erövras igen. Mot bakgrund av det oroande låga valdeltagandet har ett statsråd i Justitiedepartementet i uppdrag att ansvara för demokratifrågor, allt enligt regeringsförklaringen i höstas. Fru talman! Jag menar faktiskt att det är hög tid för en omfattande demokratikampanj där folkbildningens möjligheter och arbetssätt tas till vara. Går det när det gäller EMU, precis som jag nämnde här, och när det gäller nazismen så går det också att genomföra det här när det gäller medborgarnas delaktighet och valdeltagande. I den lilla foldern Fakta om folkbildning, som jag tror att ni har i fickan, kan vi läsa att flera miljoner deltagare deltar i de ca 330 000 studiecirklar som varje år arrangeras över hela landet. För att visa att folkbildningen verkligen når ut vill jag bara nämna som exempel att varje studieförbund består som ni vet av ett antal lokala enheter, ofta kallade lokalavdelningar, och lokalkontor, totalt närmare 900 i landet. Det är dessa avdelningar som bedriver den utåtriktade verksamheten med studiecirklar, kulturprogram och övrig folkbildningsverksamhet. Med andra ord finns redan kanalerna för ett riksomfattande demokratiarbete. Vad som behövs är en klar signal och en vilja från regeringen att starta nu. Kanske någon från regeringspartiet kan ge ett besked här i dag om vad som händer på det här området i Regeringskansliet just nu. Fru talman! Jag vill också något kommentera reservation 2 i betänkandet som handlar om de arbetslösa som prioriterad grupp när det gäller folkbildningen. Ingen skall tro att vi vill diskriminera de arbetslösa. Självklart skall de ha samma möjlighet att delta i folkbildningsarbetet. Det handlar i stället om den statliga regleringen på området. Det var i riksdagsbeslutet 1997/98 som det fastslogs att de arbetslösa skulle vara en prioriterad grupp inom den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten. Jag vill påminna om att i de syften som gäller sedan 1991 är det fastslaget att "personer som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade skall särskilt prioriteras. Invandrare och deltagare med funktionshinder utgör särskilt viktiga målgrupper". Dessa syften är tillräckliga, menar jag. Visst kan vi i riksdagen föra in nya prioriteringar, men det ökar samtidigt den statliga regleringen av den fria och frivilliga folkbildningen. Antingen ger vi folkbildningen själv möjligheten att prioritera i verksamheten eller också skall vi detaljreglera. Vi kristdemokrater förespråkar att folkbildningen själv skall bedöma vilka som prioriteras. Vi är fullt övertygade om att man klarar detta själv.

Fru talman! Människors intresse för att förkovra sig antingen genom teoretiska eller praktiska kunskaper ökar ständigt. För de medborgare som väljer att hoppa av studierna i gymnasieskolan eller som av någon annan anledning behöver fortbilda sig är det därför väldigt viktigt att folkbildningen finns. Den finansieras, precis som har sagts tidigare i debatten, genom bidrag från stat, landsting och kommuner. Dessvärre har statsbidragen minskat med 26 % sedan 1990. Landstingen och kommunerna har också börjat stänga till penningpåsen. Det här drabbar flera av folkhögskolorna. Samtidigt har antalet folkhögskolor ökat och elevantalet har ökat. Den ekvationen går inte riktigt ihop för mig. Lyckligtvis finns det eldsjälar som arbetar inom folkbildningen. Det är med säkerhet anledningen till att studierna, både i studieförbunden och på folkhögskolorna, är så framgångsrika som de är. Folkhögskolorna har ju ofta profilerat sig inom olika områden. Väl kända är t.ex. musikfolkhögskolorna. De har tidigare fått särskilda medel till musikundervisningen, precis som Lars Hjertén påpekade i sitt inledningsanförande. Musikundervisningen är väldigt dyr genom de individuella lektionerna, som också har påpekats. Den är dyr också genom att man många gånger måste köpa in dyrbara instrument. En flygel kostar t.ex. en halv miljon om man vill köpa en hederlig gammal flygel, medan en digital flygel kan kosta 200 000 kr. Men det handlar alltså om stora summor pengar. Folkbildningsrådet, som ansvarar för fördelningen av folkbildningsanslaget, har behövt skära ned anslagen till folkhögskolorna på grund av de minskade resurserna. Det är ju helt naturligt. Det har då drabbat musikundervisningen genom att man inte har fått sina riktade pengar. Följden blir att folkhögskolorna med musikinriktning måste hitta andra lösningar för att kvaliteten på musikundervisningen inte skall bli alltför försämrad. Jag talade med en person som sitter som ordförande vid en musikfolkhögskola och han berättade: Ja, vi måste öka klasstorlekarna, för vi vill ju inte säga nej till elever. Vi vill i största möjliga mån kunna ta emot dem. Men vi ökar klasstorlekarna för att kunna behålla den individuella musikundervisningen, så att kvaliteten inte skall behöva sjunka. Nedskärningen, som har varit märkbar i snart tio år, innebär även svårigheter för folkhögskolornas långsiktiga planering. Att dessutom bara veta hur ekonomin ser ut ett år i sänder, som det gör med den budget vi lägger här i riksdagen, gör det svårt att sätta upp långsiktiga mål. Regeringen bör därför finna andra former för att ge stöd till folkhögskolornas kvalificerade musikundervisning. Musik är viktig för Sverige. Tänk på att musik är vår tredje största exportvara. Fru talman! Centerpartiet yrkar bifall till reservation 6 under mom. 8.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 6 under mom. 8 och tala om att vi står bakom reservation 3 under mom. 3. Sveriges tradition av folkbildning och folkrörelse är världsunik. Då skulle man kunna tänka sig att vi satsade världsunikt också på forskning inom området. Miljöpartiet anser att svensk folkbildning i ännu högre grad än i dag internationellt bör sprida sin idéburna rörelse. I dag har 2,8 miljoner svenskar förtroendeuppdrag i ideella föreningar, främst inom idrott, rekreation och vuxenutbildning. I genomsnitt lägger man ned 7 timmar i månaden på sina olika uppdrag. Det är drygt 235 miljoner timmar per år, vilket motsvarar 145 000 heltidstjänster i ideellt arbete. De här siffrorna är nu lika höga som på 50-talet, vilket motsäger den allmänna uppfattningen att det ideella engagemanget är på utdöende. Politiska partier kanske skulle lära mer av folkrörelserna för att inte lida sotdöden på grund av brist på frivilligt engagemang. Miljöpartiet anser att demokratiutvecklingsstödet är mycket viktigt och att det även fortsättningsvis måste finnas öronmärkta pengar för ändamålet. Vi tycker därför att det är eländigt att riksdagen beslutat om ett segregerat integrationsverk och omfördelat demokratiutvecklingspengarna till verket. Det rimliga hade varit att samtidigt som folkbildningsuppdraget förra året tydliggjordes säga att man skulle stärka och utveckla demokratin och att man också skulle förse folkbildningen med öronmärkta pengar för ändamålet. Samhällets stöd till folkbildning skall också enligt riksdagens beslut våren 1998 bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet och främja kulturupplevelser och eget skapande. Utifrån den utgångspunkten finner jag det synnerligen märkligt att Folkbildningsrådet beslutat om en indragning av de riktade statsbidragen till just musik. När Folkbildningsrådet nu sanerat sitt bidragsgivande genom att förenkla modellen innebär det självklart stora förändringar för dem som tidigare erbjudit just den kvalificerade musikutbildningen. Av landets 149 folkhögskolor blir ca 50 stycken av med sitt specialbidrag till musik. I värsta fall handlar det om uppemot 10 % av skolans statsbidrag. Då räcker det inte att enbart öka antalet elever i klasserna. Det mest anmärkningsvärda är kanske att det i debatten har förekommit synpunkter som rättvisa mellan olika ämneskategorier. Musik är ingen jämförbar ämneskategori. Musik är så mycket mer. Musik ökar vårt välbefinnande, förlänger våra liv, påskyndar vårt tillfrisknande om vi är sjuka, ökar vår förmåga till språkinlärning och hjälper oss att utveckla vår matematiska begåvning. Det är sant. Men forskningen inom det här området släpar efter i Sverige. Självklart är det viktigt att sång och musik finns med inom alla våra skolformer. Det är inte det frågan gäller, utan det faktum att folkhögskolornas musiklinjer fram till i dag har fungerat som mellannivå för kommunala musikskolan och musikhögskolorna. I andra länder finns speciella musikskolor som fyller den här funktionen, medan vi i Sverige har valt att ge möjligheten via folkhögskolorna. På så sätt har musikelever haft tillgång till utbildning på flera ställen och med en bred regional spridning. Folkbildningsrådets beslut att ta bort just denna öronmärkning av pengarna medför att den kostsamma kvalificerade mellannivån försvinner. I rättvisans namn sker utslätning. Så vem är nu ansvarig för musikutbildningens mellannivå? Vi - Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet - anser att regeringen måste ta ansvar för att en utbildningsnivå nu försvinner och finna andra former för stöd. Och varför inte Folkpartiet och Vänsterpartiet är med på vår motion är en gåta i sammanhanget. Då hade det blivit ett tillkännagivande till regeringen. Som det nu har blivit ifrågasätter Miljöpartiet att de av riksdagen beslutade nya syftena för statsbidrag verkligen följs. Kom ihåg att det är regeringen som är ansvarig! Vi kanske kan få en förklaring från Vänsterpartiet och Folkpartiet till varför ni inte ställer upp på detta. Det handlar ju bara om att utkräva ett ansvar. Det kan inte vara så farligt, det är rimligt. När det gäller den folkliga musik och danskulturen menar Miljöpartiet att den är grovt eftersatt inom folkhögskoleväsendet. Längre utbildningar med musik och dans från invandrarkulturer saknas helt. Studieförbundens engagemang och kompetens inom kulturområdet har försvagats de senaste åren. Här har Amatörkulturens riksorganisation en betydelsefull uppgift att fylla. De kan hjälpa till att överbrygga klyftan mellan folkbildning och kultur. Amatörkulturen präglas i dag av stor vitalitet och utgör en bärande del av kulturlivet. Det är i spänningsfältet mellan amatörism och professionalism som mycket av dagens nyskapande växer fram. Därför är det också rimligt att Amatörkulturens riksorganisation erhåller ett utifrån verksamhetens omfattning rimligt stöd av samhället. Vi vill i sammanhanget varna för de allt högre avgifter som studieförbunden tvingas ta ut när en del kommuner skär i anslagen. Det är på väg att bli en möjlighet endast för de inkomststarka att delta i olika studieverksamheter. En sådan utveckling medför att själva grundideologin bakom studieförbundens verksamhet riskerar att gå förlorad. Till slut, fru talman, anser Miljöpartiet att det när det gäller forskningen inom kulturområdet kan vara värt att fundera på om det inte är dags att skilja ut folkbildningsforskningen till ett eget forskningsområde. Vi tror att om fler skall förstå vilken tillgång folkbildningen är vad avser just mänsklig tillväxt, krävs just krassa forskningsresultat. I dag forskar alltför få inom det så unika svenska området. Ekonomiska incitament behövs för att fler forskare skall ta sig an uppdraget. Ett initiativ från regeringens sida skulle inte sitta helt fel.
Fru talman! I den senaste propositionen om folkbildningen konstaterades att folkbildningens idé i dag är modernare än någonsin. Folkbildningens arbetsformer, både på folkhögskolor och i studieförbund, visar att folkbildningen har en egen plats i dagens och morgondagens samhälle. Folkbildningens metoder går mycket bra att förena med ny informationsteknik. Studiecirkelns pedagogik i kombination med den nya informationstekniken är folkbildningens väg in i 2000-talet. Kunskapslyftskommittén presenterade för en tid sedan en rapport. Den visar att folkbildningen har klarat sig bäst när det gäller att nå de minst studiemotiverade och de lägst utbildade. Men det är ett faktum att folkbildningens del av kunskapslyftet hittills har varit blygsam. En förklaring är kommunernas anbudsförfarande. Att nå och utbilda de lägst utbildade och minst studiemotiverade ställer särskilda krav som kan kosta lite extra. Kommunerna måste inse det när de tar ställning till anbuden. Det är nu dags att öka insatserna i kunskapslyftet för att nå de lägst utbildade. Det innebär bl.a. satsning på uppsökande verksamhet. Jag vill också påminna om att riksdagen har slagit fast att om inte folkbildningen anlitas på det sätt som var tänkt förutsätts Kunskapskommittén agera t.ex. när det gäller fördelning av pengar. Folkbildningen har en central roll i kulturen. Detta visar både de kulturpolitiska målen och folkbildningspropositionen. Det är glädjande att kunna konstatera att folkbildningen seglar i medvind när det gäller satsningar på kultur och estetisk verksamhet. Det gäller inte minst föreläsningsverksamheten. Drygt 16 miljoner deltagare och över 1 miljon medarbetare deltar i dag i folkbildningen. Fru talman! Det betänkande vi behandlar i dag gäller motioner om folkbildning från allmänna motionstiden 1998. Jag skall kommentera reservationerna. Låt mig först rent allmänt säga att reservationerna understryker det jag här har sagt, nämligen att folkbildningen är viktig. De flesta reservationerna handlar om ytterligare satsningar eller nya åtaganden för folkbildningen. I en reservation från kristdemokraterna framhålls folkbildningens betydelse för den lokala demokratin. Det är lite svårt att förstå vad som är syftet med reservationen - även om Dan Kihlström har hållit en lång utläggning om den. En reservation bör väl rimligen innebära att man vill markera en avvikande uppfattning från utskottsmajoriteten. Det enda jag är lite osäker på är hur moderaterna ser på folkbildningens roll i demokratiarbetet liksom på folkbildningen över huvud taget. Men övriga partier har ju samma syn som det som uttrycks i reservationen, vilket också framgår av betänkandet. Kristdemokraterna och moderaterna har förenat sig i en gemensam reservation. De anser att arbetslösa inte skall vara en prioriterad grupp inom den folkbildningsverksamhet som är berättigad till statsbidrag. I stället bör insatser göras för att direkt hjälpa de arbetslösa att få arbete genom att resurser tillförs arbetsförmedlingen. För mig handlar det om både-och. Självklart skall vi satsa på arbetsförmedlingarna, men också folkbildningen med sin breda verksamhet och sina pedagogiska metoder har mycket att erbjuda de arbetslösa. Vänsterpartiet och Miljöpartiet slår i en reservation vakt om folkbildningens integritet. Folkbildningen måste enligt reservationen ha en oberoende ställning gentemot politiska och ekonomiska maktgrupperingar. Folkbildningen skall vara en motkraft mot styrd och kommersialiserad utbildning. Det är en viktig fråga som tas upp i den reservationen, men jag tycker att vi kan konstatera att folkbildningen själv, inte minst Folkbildningsrådet, i dag redan arbetar i den anda som uttrycks i den reservationen. Vänsterpartiet föreslår i en reservation ett ökat statligt bidrag till folkbildningen för ett "kulturlyft" efter samma modell som kunskapslyftet. Som jag sade tidigare är kultur och estetisk verksamhet en central del av folkbildningens verksamhet i dag. Jag delar reservanternas uppfattning att kulturen är ett viktigt område i folkbildningen. Ett lyft för kultur och bildning var ett av de sex områden som lyftes fram i folkbildningspropositionen. Jag tycker att det är lite fel att i dag ta ställning för ett av de sex områdena. Internationella frågor bör enligt en reservation integreras i alla slag av cirklar, kurser, ämnen och arbetsområden. Återigen: Det är också en viktig och angelägen fråga som tas upp i reservationen. Men det är mitt bestämda intryck att folkbildningen redan i dag uppmärksammar de internationella frågorna och kommer att göra så även i fortsättningen. Jag vill bara nämna den internationella verksamhet och det samarbete som t.ex. Ölands folkhögskola har med länderna på andra sidan Östersjön. Men att på det sätt som föreslås i reservationen närmast ålägga folkbildningen att integrera internationella frågor i all typ av verksamhet tror jag vore olyckligt. En reservation tar upp de särskilda medel som har gått till en del folkhögskolors musikutbildning. Enligt reservationen bör regeringen försöka hitta andra former av stöd för den utbildningen eftersom Folkbildningsrådet har beslutat att inte längre beräkna särskilda medel för folkhögskolornas musikutbildning. Riksdagen har ju beslutat om principer för hur anslaget till folkbildningen skall fördelas. Det är Folkbildningsrådet som har fått ansvaret. Riksdagspartierna eller vi som enskilda ledamöter kan naturligtvis vara missnöjda med fördelningen. Men det är viktigt att vi bestämmer oss: Antingen har vi kvar den ordning riksdagen har beslutat om med bl.a. Folkbildningsrådets roll, eller också arbetar vi för att riksdagsbeslutet om bl.a. Folkbildningsrådet ändras. Självklart kan vi ifrågasätta Folkbildningsrådets förslag och beslut. Men att gå in och rätta till de beslut som Folkbildningsrådet har fattat men som man inte gillar skapar en oklar beslutsordning. Folkbildningen och dess organisationer riskerar att få en mycket besvärlig arbetssituation. Den folkliga dans och musikkulturen är enligt en reservation eftersatt på folkhögskolorna. Dessutom saknas längre utbildningar med musik och dans från invandrarkulturerna. Folkbildningspropositionen lyfte fram sex viktiga områden. I det fortsatta arbetet med de sex områdena bör självklart också det som tas upp i reservationen uppmärksammas. Folklig dans och musik är aktiviteter där det finns många eldsjälar. Jag förutsätter att de kommer att driva på från sitt håll hos folkbildningen och folkhögskolorna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Först är det frågan om medlen till den kvalificerade musikutbildningen på de folkhögskolor som är väl spridda över hela landet. Faktum är att ingen tar ansvar för vad som händer med denna mellanformsutbildning och vad som händer med eleverna när de lämnar den kommunala musikskolan och skall förbereda sig för musikhögskolorna. Vi förlorar utbildningen i Sverige. Ingen tar ansvar. Vad vi som reserverar oss nu begär är att regeringen tar ansvar och finner andra former, annars blir det ett hål i svensk musikpolitik. Det innebär inte att vi lägger oss i Folkbildningsrådets verksamhet, utan att vi tar ansvar för svensk musikpolitik. Det är två skilda saker. Jag undrar hur Agneta Ringman tänker agera framöver i denna fråga. Kommer hon att acceptera att vi förlorar en utbildningsnivå i Sverige?
Fru talman! Vi var några stycken som var på besök hos Folkbildningsrådet i går kväll och fick en liten förklaring till detta. När Folkbildningsrådet införde den förenklade modellen för statsbidragsgivning var man väldigt överens. Man hade många diskussioner omkring detta. En del mottagare blev väldigt ledsna. En del mottagare blev glada när fördelningen av statsbidragen förändrades. Vissa av dem som bedriver kvalificerad musikutbildning reagerade negativt, men inte alla. I det sammanhanget vill jag också påminna om att verksamhet vid musikfolkhögskolor inte enbart bekostas med statsbidrag, utan att även kommuner och landsting kan bidra till denna verksamhet. De kan välja att ge extra resurser till verksamhet som de tycker är extra viktig.
Fru talman! Det kan inte vara landstingens sak att se till att vi i Sverige har en kvalificerad mellannivå när det gäller svensk musikutbildning. Det är ju hela samhällets ansvar. Nu är det vi här i riksdagen som skall ta ett beslut. Då undrar jag vad det är för fel i att stödja linjen att vi från utskottets sida skall begära att regeringen tar ett ansvar för den situation som nu har uppstått. Det handlar inte om att Folkbildningsrådet har städat upp bland sina bidrag, utan det handlar om konsekvensen att en unik utbildning försvinner i den städivern. Det handlar inte om principen. Den kan vi logiskt ställa upp på. Det handlar om den konstruktion som vi har valt i Sverige. Vi låter just folkhögskolorna stå för denna mellannivå. Då får regeringen lösa problemet med extra medel till mellannivån. Jag kan inte se det på något annat sätt.
Fru talman! Den diskussionen får ske i en annan ordning. Det finns inga pengar till detta i dag. Man har i Folkbildningsrådet varit enig om hur man skall fördela statsbidragen. Det tycker jag att man måste ta hänsyn till. Det var inte alla musikfolkhögskolor som var ledsna över den nya fördelningen, men några var det. Då får man titta vidare på frågan och se hur man kan göra i fortsättningen. Jag har i dag inte de pengarna att jag kan säga att jag tar ansvar för en sådan mellanutbildning som Ewa Larsson pratar om.
Fru talman! Jag vill beröra samma reservation, som alltså bygger på motioner från Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det gäller den kvalificerade musikutbildningen. Jag har synpunkter på fördelningen, vilket jag redovisade i mitt huvudanförande. Jag vill inte ta ifrån Folkbildningsrådet möjligheten att fördela bidrag i fortsättningen, men jag måste här från min stol kunna säga vad jag tycker i denna fråga. Jag är inte ensam om detta. Det är intressant att höra att en hel del folkhögskolor är positiva till att de får lägre bidrag. Jag har inte träffat på några sådana, men det kanske finns. Jag känner inte till dem. Det är faktiskt, som jag påpekade, en kraftig minskning av bidrag till landsortsfolkhögskolor. Storstädernas folkhögskolor får bidraget i stället. Det sker alltså på landsortsfolkhögskolornas bekostnad. Vad händer, som Ewa Larsson sade, med de elever som nu blir hemlösa, som inte får plats på folkhögskolan och som vill vidareutbilda sig för högskolestudier? Alternativet är privatundervisning. Det finns att tillgå, men den får man betala själv, och den är mycket dyr. Sedan sade Agneta Ringman att kommuner och landsting kan ge extra resurser till de musikfolkhögskolor som nu förlorar pengar. Jag skulle vilja höra om Agneta Ringman känner till någon kommun eller något landsting som nu ger extra resurser på grund av att musikfolkhögskolan får lägre statsbidrag.
Fru talman! Folkbildningsrådet sade inte i går att någon var glad för att de fått lägre bidrag. Men folkhögskolorna hade själva varit med i processen och beslutat om hur fördelningen skulle ske. Några fick högre bidrag, och några fick lägre bidrag. Det var inte bara musikfolkhögskolor som berördes i denna fördelning. Jag tror inte heller att det finns någon som är glad över att de får lägre bidrag, men man accepterar den fördelning som RIO, folkbildningsförbunden och folkhögskolorna har kommit överens om. Kommuner och landsting har naturligtvis också dåligt med resurser. Jag fäste mig vid en annan sak i går. Är det säkert att vi skall ha kvar alla folkhögskolor? Vi pratar bara om tillkommande folkhögskolor. Folkbildningsrådet är den som utvärderar verksamheten. Det är möjligt att man kan omfördela resurser även på annat sätt. Jag tycker självklart att man måste titta på vilka konsekvenserna blir av denna nedskärning på de musikfolkhögskolor som vi har. Det lovade Folkbildningsrådet också att man kommer att göra.
Fru talman! Det sista vill jag faktiskt instämma i. Vi får titta på vad detta kommer att få för resultat om några år. Blir det mycket allvarliga resultat, så att många musikelever inte får den utbildning som de har rätt att kräva i ett kultursamhälle som det svenska, måste vi återkomma. Det kan vi inte acceptera. Det är väldigt få kommuner som ger bidrag till folkhögskolor. Det är mycket ovanligt i dag. Landstingen ger, men det finns ingen organisation som har dragit ned på bidragen så mycket till folkhögskolan som just landstingen. Jag fick alltså inget svar på frågan. Det är inget landsting och ingen kommun som vill kompensera sin musikfolkhögskola för de bidrag den går miste om från staten. Det är tyvärr den bittra sanningen.

Fru talman! Jag är naturligtvis tacksam för att Agneta Ringman lyssnade till min utläggning om varför denna reservation har kommit till. Jag kan uppmana Agneta Ringman att inte bara läsa rubriken utan också texten i reservationen, där vi skriver att vi hade önskat att folkbildningens betydelse skulle ha beaktas i den fortsatta diskussionen och forskningen om medborgarnas delaktighet i samhällsdebatten och om deras valdeltagande. Vår motion, varifrån ett yrkande är hämtat, hämtade faktiskt sin inspiration från regeringsförklaringen, som jag nämnde förut. Det gällde folkbildningens möjlighet att göra en insats vad beträffar det allvarliga läget för valdeltagandet. Jag nämnde EMU, t.ex. Då satsar man på folkbildning. När vi talar om vår historia satsar man på folkbildning. Jag nämnde också att det finns ett statsråd som har speciellt ansvar för demokratifrågorna. Jag ställde en fråga till Agneta Ringman. Jag är medveten om att Agneta kanske inte kan svara utförligt på den. Tycker inte Agneta Ringman att det är angeläget att något görs på detta område? Skulle inte Agneta kunna göra ett uttalande om att det skulle vara möjligt att gå folkbildningsvägen på detta område? Jag frågade också om vad som händer just nu. Ansvaret får inte bara åligga ett speciellt statsråd.
Fru talman! Självklart har folkbildningen betydelse för den lokala demokratin. Vi vet ju att det är en speciell demokratisk samtalskultur som finns inom folkbildningen och att det är väldigt viktigt att värna om den. Dan Kihlström frågade vad som händer i Regeringskansliet nu. Som jag tolkar Dan Kihlström handlade det också om vad som gäller kring folkbildningen i EMU-frågan. Såvitt jag förstår finns det en delegation som skall fördela medel till folkbildning om EMU. Där framgår att folkhögskolor, folkbildningsorganisationer och liknande sammanslutningar kan söka projektbidrag. Det finns vissa kriterier för det. Det är väl också sagt att innan delegationen beslutar sig för att ge bidrag till sådan här projektverksamhet skall Folkbildningsrådet få tillfälle att avge yttranden i sådana ärenden. Det är det enda jag i dag kan svara i det avseendet.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag lyfte fram EMU-frågan eftersom den nämns i regeringsförklaringen - en folkbildningssatsning skulle göras på området. Jag skulle ändå vilja skicka med Agneta Ringman att jag hoppas att hon kanske kan ta med till regeringen ett budskap om valdeltagandet och den fortsatta demokratin. Skulle inte Agneta kunna lova här i dag att ta med sig det och att peka på folkbildningens betydelse som ett viktigt projekt här?

Fru talman! Med de nedskärningar som gjorts sedan 1990 - 26 % mindre, trots att antalet folkhögskoleelever har ökat - kan Folkbildningsrådet inte göra mycket mer än man gjort. Vi i Centerpartiet kritiserar alltså inte Folkbildningsrådets sätt att hantera frågan om bidragen, utan vi vill ge möjligheter så att det går att hitta andra lösningar. När det gäller de lösningar som Agneta Ringman här tog upp - att kommuner och landsting skall ta sitt ansvar - vill jag säga att det inte är så himla lätt för dem heller i dag när det är nedskärningar. I går fick vi en liten bok, Fakta om folkbildningen. I Norrbottens län finns det åtta folkhögskolor. I Västerbottens län finns det sju och i Värmlands län sex. Jag begränsar mig då till de län som redan i dag rent ekonomiskt är hårt drabbade på grund av utflyttning av människor från regionerna. Då finns det inte så mycket pengar över att prioritera för och att lägga till folkhögskolor. Det finns ju så mycket annat som måste prioriteras. Agneta Ringman och Socialdemokraterna har inga pengar i dag, och det har inte vi heller. Av den anledningen vill vi ge regeringen möjligheter att se över frågan för att se hur den skall lösas och för att hitta andra former. Agneta undrar också om alla folkhögskolor skall vara kvar. Ja, det tycker jag är en fråga som man bara kan besvara med ett ja. Vi ser ju att långt fler studenter och andra i dag söker sig till folkhögskolorna. Det finns ett skriande behov av den här utbildningsformen. Den är en rättighet. Alla människor skall kunna ha rätt att få söka till den här sortens utbildning.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att vi inte skall behöva lägga ned några folkhögskolor. Men det är ju också så att resurserna är begränsade, även i den kassa som vi förvaltar härifrån. Meningen med folkbildningen och folkhögskolornas verksamhet är väl ändå att nå dem som har lägst utbildning och dem som mest behöver utbildning. Där finns det kanske något att göra i så fall. Men att stå här och lova ökade resurser till just musikfolkhögskolor är något som jag i dag inte kan göra. Kanske finns det i stället andra folkhögskolor som sysslar med andra saker och som också behöver ökade resurser. Den saken tycker jag att vi kan överlåta till Folkbildningsrådet. Att vi i dag har mindre pengar att röra oss med vet vi alla. Vi vet också vad det beror på. Då gäller det att göra det bästa av situationen. Det tror jag att Folkbildningsrådet i det här fallet har gjort.
Fru talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande tycker jag att det här med musik är väldigt viktigt för Sverige. Vi har ju redan från grundskolan satsat på musikskolorna just därför att vi tycker att musiken är viktig. Alla pratar sig varma för musikskolorna när utbildning och kultur debatteras. Många gymnasieskolor har inte en estetisk linje som är så pass kvalificerad att de som är specifikt musikintresserade tycker att de kan få ut det de vill ha. De vill alltså söka en fortsättning på andra linjer. Då är ofta en musikfolkhögskola ett mycket bra alternativ för dem. Om vi vill fortsätta att låta musiken vara en mycket viktig exportvara för oss tror jag att det är väsentligt att vi också försöker hitta pengar så att vi fortsatt kan bevara musikkonsten.
Fru talman! När vi har hittat de där pengarna kan vi kanske ta upp den debatten på nytt.

Fru talman! Det är kanske tjatigt att se mig gå upp i alla de här ämnena på kulturens område men det får ni stå ut med. Förutsättningarna är ju sådana för både Ewa Larsson och mig. Det ger mig i och för sig en god bredd i det här arbetet. Jag har gjort samma iakttagelse som Agneta Ringman. När man läser både utskottets skrivning och reservationerna ser man att det finns ett djupt engagemang för folkbildning, som ju är ett väldigt intressant område. Jag har djup respekt för allt det arbete som görs inom det området. Vi var ganska många som i går kväll besökte Folkbildningsrådet. Vi fick där ta del av färska siffror för verksamheten under 1998. Visst är det ett rejält statsbidrag som de har att fördela. Det handlar om ca 2 miljarder kronor men det är ändå en enorm verksamhet som man får ut för de pengarna. Dessutom kommer det pengar bl.a. från landsting. Över en miljon deltagarveckor vid folkhögskolorna noteras. Det rör sig om mer än 100 000 deltagare, varav 60 % är kvinnor. 1,5-2 miljoner människor har deltagit i studiecirklar. Alla dessa siffror visar på folkbildningens stora betydelse. Det är inte särskilt svårt att sjunga dess lov. Det är spännande att se hur en studieform som funnits i över hundra år i Norden inte bara kan bestå utan också kan utvecklas. Jag har sådana erfarenheter - jag gissar att ni andra också har det - att jag vet att detta sätt är ett bra sätt både för en demokratisk utveckling och för en utveckling för tolerans gentemot oliktänkande. Jag har i dag inget att erinra mot de mål som finns för statens stöd till folkbildningen och vill uttrycka uppskattning för rådets sätt att effektuera de pengar som man får i förhållande till uppsatta mål. Jag kan i detta inte se att folkbildningens integritet och oberoende ställning skulle hotas. Men om det kommer fram konkreta exempel på det skall de naturligtvis påtalas. Tilltron till folkbildningen är hög. Det är också intressant att kunna följa hur även folkbildningen tar till sig den nya tekniken och utvecklar den så att fler kan få möjlighet att ta del av verksamheten. På förmiddagen knappade jag via Internet in mig på deras hemsidor. Det finns mycket spännande där, liksom möjligheter att söka vidare, för att få ett bra grepp om vad Folkbildningsrådet och folkbildningen står för. Folkbildning och folkrörelser hör av tradition intimt ihop. Även om en del folkrörelser för närvarande tappar medlemmar så lever idéerna kvar i folkbildningens form. Det vore naturligtvis, som Ewa Larsson sade, inget fel att få mer av engagemang i det politiska arbetet som kan jämföras med det arbete som läggs ned ideellt vad gäller folkbildningsarbetet. När det gäller musikanslagen är det klart att man kanske hade hoppats att fler skulle ha varit här från utbildningsutskottet eftersom de strax skall ta vid här i kammaren. Här finns helt klart skäl både för och emot. Men jag tycker nog att vi i går kväll fick ett tämligen lugnande besked från Folkbildningsrådet. Skälen till deras förändring är ju att de anser att den ideologiska utbildningen är i strykklass i förhållande till musikutbildningen och att det måste finnas medel till mer än kvalificerad musikutbildning. Folkbildningsrådet har inte funnit skäl att längre styra medlen till den här musikutbildningen på det sätt som reservanterna uppenbarligen anser. Vidare sades det, och det ligger väl mycket i det, att det ju inte är någon som älskar en översyn av bidragen om man inte är en vinnare. Därtill kom att man hittills faktiskt inte hade sett någon kvalitativ försämring av musikutbildningen. Jag uppfattade det nog så, tvärtemot vad några andra har sagt här, att man talade om att man hade minskat kvantitativt på några skolor. Jag tror att man nämnde en minskning från 60 till 45 för att just bibehålla kvaliteten. Det tycker jag är det väsentliga i sammanhanget. Sedan tillkom då, som också har nämnts här, att det inte var musikfolkhögskolor som hade fått den största minskningen. Det fanns även skolor med musikutbildning som hade fått mer enligt de uppgifter vi fick i går kväll. Det brukar ju heta att fattigdom är lättare att klara av om man delar den med flera. Jag står bakom utskottets förslag, och jag är imponerad av dem som skrev motioner i höstas och talade om hur eländigt det här skulle bli, med tanke på att beslutet gäller från 1999. Jag tycker därför att det finns skäl att avvakta vad som kommer att hända, i stället för att rusa i väg redan innan man vet någonting - framför allt kunde man inte rimligen veta någonting i höstas om hur det här kommer att utfalla. Ewa Larsson tyckte att det var en gåta att Folkpartiet inte tyckte som hon. Om Ewa Larsson tycker att det är en gåta varje gång som vi inte har samma uppfattning som Miljöpartiet kommer Ewa Larsson att få många gåtor att lösa. Det behöver inte vara ett självändamål för oss att kasta oss i famnen på Miljöpartiet för att därmed åsamka Socialdemokraterna ett nederlag oberoende av skälen varje gång Miljöpartiet kastar loss från sin samarbetspartner Socialdemokraterna. Jag står alltså bakom utskottets förslag i dess helhet.
Fru talman! Skall vi ta och reda ut svaret på gåtan? Jo, min uppfattning om Folkpartiets folkbildningssjäl är att den är stor och att den är mycket intresserad av musik och de musikutbildningar som har funnits på våra folkhögskolor. Utifrån detta är det en gåta för mig att Folkpartiet inte kan ställa sig bakom det som föreslås i reservationerna, nämligen att regeringen får finna andra former för stöd till folkhögskolornas kvalificerade musikutbildning - bara just detta. I stället föreslår Lennart Kollmats nu att vi skall vänta och se hur många som försvinner och därmed riskera att vår musikaliska högskoleutbildning inte får tillräckligt många kvalificerade sökande, därför att de inte har haft någonstans att vidareutbilda sig.

Fru talman! Det här handlar ju också om att ha mera pengar. Folkpartiet är intresserat av folkbildning, av musikutbildning, men vi är också intresserade av de mål som folkbildningen har, nämligen att ha utbildningsplatser för invandrare och funktionshindrade, och de medlen har inte reducerats; de står kvar. Det är också mycket viktiga mål som finns med i sammanhanget. Här kan man behöva titta på kvantiteten, inte kvaliteten, för att klara de andra grupperna, som vi anser oerhört angelägna i det här sammanhanget. Det har kommit många nya folkhögskolor, och det står två folkhögskolor ytterligare med invandrarkaraktär på kö. Reumatikerförbundet, där det finns en hel del funktionshindrade, vill också bilda folkhögskola. Hur skall vi ställa oss till detta? Det blir ju ingen ökad ram totalt sett för folkhögskolorna. Visst finns här målkonflikter, men jag har i det här läget valt att avvakta tills vi vet mer.
Fru talman! Jag tycker nog att Lennart Kollmats jämför äpplen med päron när han börjar prata om rätt för invandrade att folkbilda sig, när vi talar om den kvalificerade musikutbildningen. Det går inte att göra den typen av jämförelse - jag beklagar, men jag måste säga det. Anledningen till att folkhögskolorna har tagit ansvar för den kvalificerade musikutbildningen är att vi här i riksdagen tidigare har beslutat om specialdestinerade pengar. Det är därför vi har valt just det sättet att hantera den här specifika mellanmusikutbildningen i Sverige. I andra länder har man valt andra sätt. Det är självklart att det måste finnas någon skolform som är ansvarig för mellanutbildningen. Om Folkbildningsrådet inte längre anser sig ha skyldighet att lämna specialdestinerade pengar måste någon ta ansvar för det. Vi kan inte anklaga Folkbildningsrådet - på den punkten har vi samma uppfattning. Det är regeringen som bör ta ett ansvar. Vad kommer nu att hända med möjligheten för elever att träna vidare och kvalificera sig för att söka in på musikhögskolor i Sverige? Det är det frågan gäller - bara detta.
Fru talman! Det är väl ändå uppenbart att det finns en total pengaram för den här fruktskålen. - Det är det ena. Det andra är att det ändå är rimligt att få se effekterna av detta under något års tid, eftersom de uppgifter vi fick i går kväll inte var så alarmerande som Ewa Larsson vill ge sken av.

Fru talman! Emil Andersson är 52 år. Han är arbetslös och har erbjudits en plats på komvux. Innan han bestämmer sig vill han veta vad det kommer att kosta honom och familjen. Han vet att han har rätt till ett bidrag som motsvarar arbetslöshetsersättningen. Det kallas "särskilt utbildningsbidrag" och betalas ut för i första hand ett års studier. Eftersom han är mellan 25 och 55 år gammal och uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning har han rätt till detta. Efter ett år kan han ansöka om fortsatt bidrag för totalt högst För Emil känns det här lite osäkert. Han funderar på att avstå från studierna, men det visar sig att det finns fler möjligheter till finansiering. Efter ett års studier kan han nämligen, om han var arbetslös vid studiernas början, ansöka om svuxa, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Han har arbetat mer än tre år och varit arbetslös och anmäld som arbetssökande vid arbetsförmedlingen, vilket är ett grundkrav, men han måste egentligen vara mellan 21 och 50 år. Det händer dock att personer som är över 50 får del av bidraget, och Emil hoppas därför att han kan få det. Samtidigt funderar han över vad det kommer att betyda att bidraget är på 65 % av arbetslöshetsersättningen och att resten är ett lån. Emil undrar hur det hade varit om han inte hade varit arbetslös och får veta att för den som är anställd och vill studera, t.ex. inom kunskapslyftet, krävs att arbetsgivaren anställer en långtidsarbetslös den tid den anställde är ledig för studier. Han får också veta att det då inte heter svuxa utan svux och att det är tänkt i första hand för personer med kort utbildning som tar ledigt från arbetet för att studera. Man måste ha arbetat i fyra år och får vara högst 50 när studierna påbörjas. Beloppet beräknas även här på den arbetslöshetsersättning som man skulle ha fått vid arbetslöshet. Emil funderar nog ändå på vad som hade hänt om han aldrig hade haft något arbete och tillgång till a-kassan. Så här långt förstår Emil ungefär hur det fungerar, även om han tycker att det är konstigt att pengarna kan ta slut, dvs. att det gäller att vara först till kvarn under just den tid när man skall ansöka om medel. Däremot blir han förvirrad när hans fru berättar att han kan söka vanliga studiemedel. Det visar sig nämligen att även de som vuxenstuderar på grundskolenivå, gymnasienivå eller på folkhögskola kan söka studiemedel. På de lägre nivåerna kan han emellertid studera maximalt sex terminer. Emil förstår att han måste sätta sig och räkna på vilket system som ger honom mest, just för stunden och i framtiden, om han väljer att läsa vidare, och för detta har inte Emil de kunskaper som han behöver. Han blir orolig. Sedan måste han dessutom tro att det finns pengar som beviljas just den månad som han söker. Precis när Emil kommit fram till hur han tror att han skall göra får han veta att det finns något som kallas korttidsstudiestöd. Det kan sökas av arbetstagare som förlorar arbetsinkomst på grund av studier. Stödet beviljas för varje timme som den studerande behöver ta ledigt från sitt arbete för att kunna delta i utbildningen och på grund av detta förlorar arbetsinkomst. Vid heltidsstudier får korttidsstudiestöd beviljas, om utbildningen är högst 14 dagar lång. För studier på deltid finns ingen tidsbegränsning. Stödet kan beviljas sökande som har längst en tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och ges till studerande som fyller högst 64 år under det kalenderår då utbildningen startar. Dessutom visar det sig att kommunal vuxenutbildning kan få i uppdrag att genomföra arbetsmarknadsutbildning. På så sätt kan det finnas elever inom komvux med arbetsmarknadsutbildningsbidrag. En arbetslös som står till arbetsmarknadens förfogande och som får arbetslöshetsersättning kan däremot normalt sett inte studera samtidigt som han eller hon får arbetslöshetsersättning. Nu ger Emil upp. Fru talman! Det är inte bara Emil som är förbryllad. Det är också jag. Det finns också många andra exempel. År 1999 satsas ca 9 miljarder på vuxenstudiestöd. Behörigheten till stöden är olika i samtliga fall, och villkoren är illa samordnade. Dessutom är systemet orättvist. Detta komplexa system måste förenklas och förbättras. Det har från den här talarstolen givits många exempel avseende studiesystemet för högskolestuderande, för forskarstuderande - speciellt inom beteendevetenskap, humaniora och samhällsvetenskap - och för andra. Här finns ett stort arbetsfält att reda ut och att få ordning och reda i. Vårt land har många, rika och högkvalificerade utbildningar. Vi vill att befolkningen skall ha en kunskapsnivå som är anpassad till de krav som ställs i nuvarande och framtida kunskapssamhälle. Detta uppskattar vi i alla partier i vårt parlamenet, och vi är nöjda med det. Men om utbildningen i verkligheten skall vara tillgänglig för alla i samhället, måste de människor som får en utbildningsplats kunna finansiera sin försörjning. Detta är i dag för många svårt. Tryggheten i det vardagliga livet måste finnas för att utbildningen skall vara effektiv i meningen att människor faktiskt skall lära sig det som är avsikten med utbildningen. Regeringens snabba och ofta ryckiga expansion av utbildningsplatser följs inte alltid av en genomtänkt studiefinansiering. Det nyss redovisade exemplet visar på en snårskog, och för en nybliven förälder som studerar på universitet är systemet inte mindre otryggt. Det ger inte de möjligheter som den vanliga arbetstagaren har. Möjligheterna har dessutom försämrats. Mina egna döttrar får inte det barntillägg som gjorde det möjligt för mig att bedriva akademiska studier. Det är hög tid att utreda de studiesociala förhållandena och att reformera dem utifrån de behov som en sådan utredning skulle visa på. Vi behöver utbildat folk i vårt samhälle, och att studera skall inte innebära uppoffringar i förhållande till vanlig levnadsstandard. Kvalitativt god och effektiv utbildning för våra medborgare fordrar ekonomiska villkor som ger en social trygghet. Att tala om utbildning för alla är vilseledande, om människors livssituation är sådan att reell möjlighet till utbildning saknas. Vi kan inte fastna i system. Vi måste våga se effekterna av systemen för enskilda medborgare. Därför anser kristdemokraterna att det finns behov av en studiesocial beredning med uppdrag att se över den studiesociala problematiken. Fru talman! Jag står bakom kristdemokraternas yrkanden i utskottet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1 under mom. 7.

Fru talman! Högskolepolitiken har främst sin grund i studenternas rätt till god utbildning och i deras krav och förväntningar på sin studietid. Studenterna skall stå i centrum för utbildningspolitiken. Efter den stora ökningen, med det kvantitativa språng som vi nu har tagit inom högskolan, är det dags att på allvar se till det kvalitativa språnget. Men kvalitet i utbildningen har många aspekter. Den innebär först och främst ökade resurser för forskning och forskarutbildning. Men kvalitet innebär för mig och för Centerpartiet också akademisk kvalitet, som i stor utsträckning avgörs av akademisk kompetens och lärosätets forskningsresurser. Det gäller en upplevd kvalitet, där studenternas upplevelser av utbildningen och examinationen räknas. De studiesociala frågorna är därför en avgörande del i ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Det är endast med rimliga sociala förutsättningar som studenterna får möjlighet att koncentrera sig på sin egen utbildning och därigenom kan tillgodoräkna sig de kunskaper som den högre utbildningen skall ge. Centerpartiet har i en särskild motion presenterat ett av stegen i kvalitetsutvecklingen. Det är ett förslag till ett nytt studiefinansieringssystem. I korthet innebär det bidrag och lån om vartdera 50 % av totalbeloppet i studiemedelssystemet. Förslaget innebär att skuldbördan blir hanterlig för alla studenter, en möjlighet att undvika lån och en skuldbörda som finns kvar hela livet. Det innebär också ett höjt basbelopp. Utifrån de här tankarna om studiemedelssystemet välkomnar vi i Centerpartiet att regeringen nu i vårpropositionen skapar utrymme för en reform av studiemedelssystemet. Men vi kan dessvärre se att de konkreta förslag som vi väntar på och beskrivningarna av vilka principer som regeringen skall arbeta efter saknas. Här väljer man som vanligt att plocka små och fina godbitar som inte passar in i en helhetssyn och som till slut inte blir några godbitar. Utöver det nya studiemedelssystem som vi i Centerpartiet kräver vill vi ha en studiesocial utredning. Utredningen skall ha en god representation av studenter. Vi saknar i dag en helhetsbedömning av studenternas sociala situation vad avser t.ex. bostäder, kostnader för barnfamiljer och vad som händer om jag som student blir arbetslös. En sådan heltäckande beskrivning har inte gjorts under åtminstone det sista decenniet. För de människor som lever på marginalen är de här frågorna viktiga, i vissa fall helt avgörande för om de som studenter skall ha möjlighet att studera vidare, om de som studenter skall ha möjlighet att välja den sorts utbildning och den sorts arbete som de vill ha. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till reservation 2 under mom. 2. Fru talman! I en sammanställning som SACO:s studentråd i samarbete med olika studentkårer i Sverige har genomfört kan man se hur totalt olika trygghetsvillkor som studenterna lever under. Rapporten visar hur studenter systematiskt sätts på undantag i de olika sociala välfärdssystemen. Statliga myndigheter har i dag ingen samfälld syn på vad det innebär att vara student vid ett svenskt lärosäte. Ett tydligt exempel på avsaknaden av helhetssynen är ett bristande intresse för studenters sociala situation. Det är bl.a. den nya lagen om arbetslöshetsförsäkringen som har gjort att studenter kommit att mista den ersättning som de tidigare fått under sommarmånaderna. Den förändringen har inneburit svåra påfrestningar framför allt för de äldre studenterna som ofta har ett försörjningsansvar. Det har vid flera tillfällen också förekommit att studenter tvingats avbryta sina studier för att åter få rätt till en ersättning och åter få rätt till ett hyggligt liv. Varken den enskilde studenten eller samhället i stort tjänar på en sådan ordning. Men tyvärr kan vi återigen se att regeringen och socialdemokraterna sviker löftet från i fjol eftersom man inte tar studenternas villkor på allvar utan strikt håller fast vid beslutet. Ibland frågar jag mig hur långt det måste gå för att studenterna i Sverige skall få de rimliga levnadsvillkor som behövs om vi skall uppnå ett Kompetenssverige och lika möjligheter för alla. Vi kan också se hur studerandegruppen blir alltmer heterogen. Sociala grupper som tidigare inte studerat i någon större utsträckning finns nu på våra universitet. En undersökning som har gjorts visar att drygt 45 % av Sveriges studenter betraktas som icketraditionella. Det är nästan hälften av Sveriges studenter. Fru talman! Slutligen vad gäller Centerpartiets yrkande om en studiesocial utredning tycker jag att det är väldigt synd att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet dragit tillbaka sina yrkanden om den studiesociala utredningen. Det är synd att man inte längre tar kvaliteten i den högre utbildningen på allvar och inte längre sätter rättigheterna för studenterna i fokus. Dagens studenter är inte en homogen grupp som träder in i studerandelivet med lika bakgrund och lika förutsättningar. Därför vill jag och Centerpartiet att ett nytt studiemedelssystem skall komma till och en studiesocial utredning skall göras.

Fru talman! Det svenska studiesystemet som helhet behöver reformeras. Vi har väntat länge på ett förslag från regeringen om ett reformerat studiemedelssystem. Många av oss trodde att det skulle komma redan för något år sedan. Detta betänkande behandlar olika motioner som berör olika delar av studiestödssystemet och olika frågor tas upp. Det måste snart igen komma en övergripande diskussion här i kammaren. Alla studerande behöver ett bättre system med lägre lånedel, möjlighet att jobba extra utan avdrag på studiemedlet samt fler alternativ till finansieringsformer för den studerande. Fru talman! Den folkpartimotion som behandlas i betänkandet tar upp frågan om hur människor som arbetar skall ges större möjlighet att delta i det livslånga lärande. Ett liv där lärande och utveckling upphör är ganska hemskt att föreställa sig. Förutom den typ av kompetensutveckling som sker mot medvetna mål av arbetsgivaren och personal finns det också ett behov av mer fri kompetensutveckling där den enskilda individen bestämmer sig för att bredda sin kompetens, kanske för att på sikt helt byta yrke. Jag tror att samhället kan skapa betydligt bättre grogrund för livslångt lärande än vad det gör i dag. Det vore fullt möjligt att skapa ett system där den enskilda individen ges större möjligheter att göra uppehåll i arbetet och pröva på en utbildning han eller hon är intresserad av. En anställd i dag erbjuds möjligheten att delta i fortbildning som arbetsgivaren bedömer som viktig och som arbetsgivaren är beredd att bekosta helt eller delvis. Om däremot en anställd vill ta ledigt för studier som den anställde själv tycker är viktiga blir det genast mycket svårare. Enda möjligheten för den som vill ta ledigt från jobbet eller göra ett uppehåll för att studera, kanske med tanke på att på sikt kunna byta jobb, är att ansöka om studiemedel med en hög procent lånedel. Många har då redan studieskulder och är kanske inte så pigga på att öka på den skulden. Därför behövs ett helt nytt system för att människor skall kunna finansiera olika typer av vidareutbildning. Ett system måste skapas som gör det förmånligt och lätt att spara eller låna till sina vuxenstudier. Fru talman! Folkpartiet föreslår att dagens pensionssystem med avdragsrätt för pensionssparande skall kunna breddas så att det blir möjligt att också spara till framtida utbildning. Det kan ske helt individuellt eller i avtal med arbetsgivaren om att en del av lönen sätts av obeskattad i ett utbildningskonto. En annan möjlighet är att ta ut en begränsad del av sin framtida pension för att bekosta studier. Personer mellan 30 och 55 års ålder skall kunna låna av det allmänna pensionssystemet till kompetensutveckling, förslagsvis ca 60 % av en årslön. I gengäld reduceras ålderspensionen med en liten del. Möjligheten finns naturligtvis för varje individ att betala igen det uttagna beloppet innan det blir dags att gå i pension. Det kan ske genom sparande beroende på i vilken ålder man går i pension. Det livslånga lärandet har blivit ett uttryck som ofta används. Det uttrycket innehåller naturligtvis något viktigt. De senaste åren har olika system för att finansiera utbildning koncentrerats på de arbetslösa. Det är både bra och naturligt när man har en hög arbetslöshet. Men det räcker inte. Det är livsviktigt att också den del av arbetskraften som har jobb har möjlighet att utbilda sig vidare både för att höja sin livskvalitet och för att löpa mindre risk att blir arbetslös i framtiden. Insatsen för livslångt lärande måste omfatta alla. Fru talman! Folkpartiet har valt att kalla detta system utbildningskonto. Liknande idéer diskuteras i en diskussionsskrift som Kunskapslyftskommittén gav ut för några år sedan. Den heter Livslångt lärande i arbetslivet. Där är Björn Rosengren en av dem som leder en arbetsgrupp som tar upp olika frågor. Det är från många håll, bl.a. från fackligt håll, som dessa förslag om utbildningskonto tas upp med intresse i den skriften. Jag kan rekommendera den för dem som inte har läst den. Tyvärr har vi under de senaste åren mött ett kompakt motstånd och ointresse för att diskutera utbildningskonton, framför allt från socialdemokraternas sida. Jag hoppas att den diskussionen kommer tillbaka. Jag ser det som en stor möjlighet att vidga olika individers möjlighet att kompetensutveckla sig när de är i arbetslivet. Fru talman! Med det ber jag att få yrka bifall till

Fru talman! I det betänkande kring studiesociala frågor som vi nu har att debattera och behandla finns tolv motionsyrkanden från allmänna motionstiden från i fjol. Det finns tre reservationer i betänkandet, en från Kristdemokraterna, en från Centern och slutligen en från Folkpartiet.

Det gäller t.ex. det studiesociala systemet, som vi naturligtvis kommer att få en både givande och stimulerande debatt omkring. Det är jag alldeles övertygad om. Men det finns också andra förslag som kommer. Just därför vill jag nu bara hänvisa till betänkandet i dess helhet, men ändå naturligtvis beröra och kommentera reservationerna. Jag skulle vilja börja med att ta upp kristdemokraternas reservation. Den vill som första punkt återgå till en utbetalning av studiebidraget under årets alla månader. Vi har nu i stället valt att koppla antal månader till studietiden men förbättra studiebidraget genom att höja beloppet per månad med början förra året, faktiskt, med 110 kr i månaden. Nästa år har vi ett förslag på 100 kr per månad för att år 2001 höja ytterligare 100 kr per månad. Studiebidraget blir därmed enligt vårt förslag 950 kr per månad eller under ett helt år 8 550 kr. Vårt förslag är helt och fullt finansierat, Yvonne Andersson. Men min lilla undran till kristdemokraterna är: Var finns pengarna som skall finansiera kristdemokraternas löften om studiebidraget? På nästa punkt i reservationen vill kristdemokraterna återinföra rätten till timersättning vid SFI. Regeringen föreslog i budgeten för 1998 att timersättningen skulle tas bort. Det blev också riksdagens beslut 1997. Regeringen tyckte att deltagare i SFI bör få samma studiestöd som övriga vuxenstuderande. Utskottets majoritet har samma uppfattning. Frågan om SFI bereds nu av regeringen. Även på denna punkt blir min fråga till Yvonne Andersson: Hur är kristdemokraternas förslag finansierat? Kristdemokraterna tar också i sin reservation upp frågan om inackorderingstillägg för elever i gymnasiesärskola. Frågan bör inte avgöras nu, anser vi, innan regeringen vägt in Förtidspensionsutredningens förslag och berett frågan färdigt. Först då tycker vi att frågan skall behandlas i denna kammare. Förslag om en studiesocial utredning framförs både i kristdemokraternas reservation och i en reservation av Centerpartiet. Dessa frågor har uppmärksammats av Studiestödsutredningen, Arbetsskadeutredningen, Utbildningsdepartementets arbetsgrupp om studentinflytande och Utredningen för översyn av CSN. Alla dessa har förslag som just nu bereds av regeringen. Vi bör, tycker vi, naturligtvis avvakta denna beredning och inte springa i förväg. Jag vill också, fru talman, bara kort kommentera Folkpartiets reservation om utbildningskonton. Jag konstaterar att vårpropositionen nu innehåller förslag om hur kompetensutvecklingen i arbetslivet skall kunna stärkas. Det är även här naturligtvis rimligt att avvakta denna förstärkning och satsning på kompetensutveckling innan vi går vidare med ytterligare steg. Fru talman! Låt mig som avslutning något kommentera det som har sagts från denna talarstol om detta ärende och detta betänkande alldeles innan jag gick upp. Jag tycker att det är lite märkligt när vi får en sådan diskussion som exempelvis den som Yvonne Andersson började med. Hon beskrev en situation som bara skulle vara ett eländes elände och ett krångleri när det gäller att hitta rätt i studiestödssystemet. Verkligheten är ju den att vi i jämförelse med vår omvärld har ett alldeles fantastiskt studiestödssystem med möjligheter som saknar motstycke runt omkring oss och med en satsning på alla former av utbildning för alla de grupper som finns i samhället. Den är vi mitt inne i just nu. Det är en enorm satsning.

Det tycker jag måste sägas i detta. Med det har jag inte sagt att inte vi också självklart har en mycket hög ambition att gå vidare och att förbättra systemet, precis som jag sade förut. Det som kommer längre fram är naturligtvis en förbättring av studiestödssystemet. Men det gäller också att hitta vägar att göra förenklingar och förbättringar av det system som finns i dag. Att göra en beskrivning av att det bara skulle vara ett eländes elände - det var i alla fall mitt intryck när jag satt och lyssnade på Yvonne Andersson - tycker jag är lite underligt. Med detta, fru talman, är jag nog färdig just nu.

Fru talman! Det är mycket intressant, Nils-Erik Söderqvist, att du tycker att jag har beskrivit ett eländes elände. Även CSN har svårt att handskas med sina kriterier. Går man in och granskar dessa kriterier är också de röriga. Problemet med ert goda studiestödssystem är att det enbart är de som har duktiga människor omkring sig, bra handläggare, som klarar av att söka studiemedlen på ett bra sätt. Problemet är att ni hjälper dem som redan är relativt starka. Problemet är att det finns en hel grupp människor med svag läs och skrivförmåga som har oerhört svårt att ta sig fram med den hjälp som ni har. Därför menar vi att vi måste ha ordning och reda. Vi menar att det är oerhört bra med utbildning för alla de här människorna. Det jobbar vi för. När ni fryser utvecklingen för kunskapslyftet kommer vi att se till att det blir fler platser för de svaga grupperna. När ni gör ett krångligt studiemedelssystem kommer vi att arbeta för att det skall vara enkelt för de här grupperna att se till att de får en studiesocial situation som gör att utbildningen blir effektiv. Alla våra förslag är finansierade, Nils-Erik Söderqvist. Jag skulle vilja veta: Hur kan socialdemokraterna hela tiden tappa bort den grupp av människor i vårt samhälle som har det svårast på utbildningsområdet?
Fru talman! Påståendet att era förslag skulle vara finansierade är ju rätt fantastiskt. Ni har i den här reservationen lagt fram förslag om att förbättra studiebidraget som skulle innebära att man får en kostnad på ungefär 700 miljoner kronor. Ni har lagt fram förslag om att klara ut det här med SFI som enligt er reservation skulle kosta drygt 85 miljoner kronor. Låt vara att inackorderingstillägget förmodligen inte kostar någon nämnvärd summa med tanke på det låga antal människor som är berörda, men likväl finns det inte heller där någon finansiering. Ni har ju inte i något sammanhang när vi pratar om det här pengar som klarar det. I alla stycken har ni lägre finansiering av allt det här än vad vi har. Summa summarum rör det sig alltså om pengar som, om ni håller på så här, väldigt raskt närmar sig 1 miljard kronor. Var finns finansieringen?
Fru talman! Nu har Söderqvist gått över på en budgetdiskussion. Förled inte mig in i den! Vartenda förslag som vi har är finansierat. Dock är det stora bekymret t.ex. varför inte särskoleelever på gymnasiet kan få inackorderingstillägg. Det tycker jag är oerhört märkligt. I varje fall finns det en rad punkter vi kan peka på där socialdemokraterna satsar på högre utbildning för alla. Men de människor som behöver ett lyft för att söka sig till högre utbildning vill ni hela tiden placera och försämra möjligheterna för. Det är den stora ideologiska skillnaden mellan oss och er. Ni har gått över till att stötta akademiker och högskolestuderande. Vi vill fortfarande att de människor som av skilda skäl inte har haft de möjligheterna tidigare i livet skall hamna på den nivån att de kan söka högskolestudier. Det är ju det här som är knepigt. Ni väljer att lämna ut ett antal människor, t.ex. särskoleelever, som mycket väl behöver gymnasiala studier. Det kanske är en annan kvalitet i en grannkommun. Men de skall inte beviljas inackorderingstillägg, för det bifaller ni ju inte. Det är frågan till er: Varför bifaller ni inte det? Varför hjälper ni inte de svaga längre?
Fru talman! På den sista frågan är svaret mycket enkelt. Vi vill avvakta först. Vi vill avvakta ett förslag, få det genomtänkt, finansierat och klart, även om det på den sista punkten du nämner inte är så stora pengar. Det är faktiskt på det sättet att när vi får ett ordentligt underlag kommer vi också att ta ställning. Men Yvonne Andersson, det är lite märkligt med kristdemokraterna. Vi hade i den här kammaren en debatt för ett antal månader sedan, tror jag, där man tittade på andra områden än just utbildning. Den som då stod i talarstolen, Johan Lönnroth tror jag det var, liknade detta vid att säga att man pratar vitt och brett om vård och omsorg. Men man skulle egentligen kunna likna det mer vid att ta sin säng och gå. Jag tycker att när vi pratar om utbildning ligger det nära till hands att säga precis samma sak. Det ligger nära till hands att säga: Ta din bok och gå! I kristdemokraternas sätt att hantera just de här sakerna, att inte avvakta först och hitta en ordentlig finansiering utan springa i väg, finns det en risk för att man gör precis detta som innebär att man inte klarar ut de satsningar man måste göra, att man inte klarar ut utbildningen. Det handlar om att ta sin bok och bokstavligen gå från utbildningen.
Fru talman! Först skulle jag vilja säga att jag är stolt över den utveckling som högskolan i Sverige har genomgått och håller på att genomgå. Men det krävs ju vissa andra saker för att vår kompetens i Sverige skall höjas och för att vi skall säkra studenternas roll i den utvecklingen. Kvalitetsarbetet måste fortsätta. Då, fru talman, blir jag otroligt förvånad över Nils-Erik Söderqvists uttalande om att vi har ett fantastiskt studiemedelsystem i Sverige, om att studenterna skall skatta sig lyckliga över den situation som man nu har. Då undrar jag om Söderqvist har varit ute och sett hur det ser ut för studenterna. Jag undrar om Söderqvist har sett hur situationen för en ensamstående mor som studerar på högskolan ser ut i dag. Vi vet också hur den sociala snedrekryteringen ser ut på våra högskolor och universitet. Den har inte förändrats på 30 år. Inte sedan mitten av 1960-talet har något av den sociala snedrekryteringen förändrats. Många studenter avvaktar också i dag eller struntar i att börja den högre utbildningen. Det är förknippat med för stora kostnader. Man behöver en ingångslön på minst 27 000 kr i månaden för att över huvud taget kunna betala tillbaka sitt studielån. Nils-Erik, precis som han säger att det utreds i dag, att det görs olika utredningar om studenternas sociala situationer. Men det är ju just det, Nils-Erik, att man utreder det i olika utredningar som är problemet. Det blir ingen helhetssyn. Det blir ett hattande fram och tillbaka där man inte kommer åt kärnan i problemet. Ibland undrar jag om socialdemokraternas nya devis är att vi skall diskutera senare och att förslagen kommer senare. Inget tar man tag i i dag.
Fru talman! Jag vill börja med att säga till Sofia Jonsson att jag är glad över hennes anslag i början och att hon ändå värdesätter den fantastiska utbildning vi har. Sedan till studiestödet. Vad jag menar och vad jag tyckte var viktigt att säga i den här debatten utifrån det som sades före mig var väl att vi måste titta oss omkring utanför Sverige och se vad som finns i vår omvärld när vi funderar på hur våra studiestöd ser ut och vilka möjligheter man har att studera över huvud taget i relation till vår omvärld. Dessutom tycker jag att man också kan se det i ett perspektiv bakåt. Det är i dag helt andra möjligheter än vad det var tidigare, både i volym, i möjligheter för antal människor och när det gäller att finansiera sina studier. Med det har jag inte sagt att allt är bra. Jag har också sagt att vi har en ambition att gå vidare. Vi är medvetna om att det finns brister. Jag skulle kunna stå här och rada upp dem också och ge exempel. Jag väljer att säga att vi tar den debatten när vi har det underlaget framme. Då återkommer vi till just de sakerna. Varför inte en studiesocial utredning just nu? Helt enkelt av det skälet att vi har satt i gång ett antal arbeten för att titta över detta i alla möjliga sammanhang. Jag har pekat på det förut och det finns också i betänkandet. Det handlar om reformering av studiestödsystemet, där man nu så småningom kommer med förslag, arbetsskadeförsäkring, framtida arbetslöshetsförsäkring och det som nu också finns i regionala tillväxtavtal, där länen skall lämna in förslag till lagändringar. Att precis nu sätta i gång en ny studiesocial utredning skulle med andra ord stoppa upp allt det andra. Det skulle innebära att man hänvisade till den utredningen och att det inte händer någonting på lång tid. Nu kommer det här fram, och då händer det också saker. Det skulle kraftigt försena förbättringar, anser jag.
Fru talman! Det visar sig att jag och Nils-Erik Söderqvist har två helt olika sätt att se på studenternas livssituation i dag i Sverige. Nils-Erik börjar sin replik med att säga att studiemedelssystemet i Sverige är mycket bättre än i de länder vi har runt omkring oss. Det är fel. I de andra nordiska länderna har studenterna bättre förutsättningar än vad våra studenter har i Sverige. Sedan är det väl så att ambitioner och förslag och att säga att diskussioner kommer senare inte räcker för att studenter skall klara sitt dagliga levebröd. Vi behöver ett nytt studiemedelssystem. Jag hoppas innerligt att det som har lagts fast nu år 2001 hålls. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas också att vi får en helt ny helhetssyn på studerandebegreppet och på de svårigheter som studenterna har i dag. Hur vill socialdemokraterna och Nils-Erik Söderqvist att man skall komma till rätta med problemen och få den helhetssyn som man inte får i dag med alla de olika utredningar som pågår?
Fru talman! När det gäller det sista vill jag säga att det får vi. Det får vi, Sofia, när vi får fram varje åtgärd som jag pratade om förut, som nu bereds. Då kommer den debatten här i kammaren och i olika steg, och då kommer vi också att kunna göra de förbättringarna. Sedan finns det naturligtvis åtgärder som inte heller behöver vandra till Sveriges riksdag och till kammaren för att det skall kunna bli förbättringar. Det kommer att kunna lösas på annat sätt. Så till studenternas livssituation. Vad jag inte vill göra är att lyfta ut någon enskildhet och att lyfta ut en viss grupp av alla dem i detta land som studerar. Jag pratar om möjligheterna och om att se positivt på det som händer i Sverige. Det som är så fantastiskt är att se helheten. Låt mig lyfta ut en sak. Det handlar om kunskapslyftet. I USA för man en debatt och säger: Vad är det man gör i Sverige? Vad är detta kunskapslyft för något? När man för den debatten och redovisar vad som sker är det med förvåning och spänning som de lystrar till med örat, lyssnar på, får något i blicken och funderar över denna fantastiska satsning. Det handlar både om volym och antal vuxna som får chansen, också med att få en studiefinansiering. Sedan kan vi själva tycka att vi vill gå ännu längre och att vi vill göra det här ännu bättre på alla områden, inte bara för dem som går i kunskapslyftet. Men om man väger in allt det som görs tror jag att vi just nu, 1999, står i en enorm satsning som det inte finns motstycke till när det gäller att satsa på utbildning av alla de slag, där också den studiesociala delen med studiefinansiering finns med. Sedan skall vi gå vidare och göra det ännu bättre.
Fru talman! När jag hörde att Nils-Erik Söderqvist tänkte kommentera Folkpartiets förslag om utbildningskonton trodde jag att jag skulle få höra några argument. Det är ju intressant i en sådan här viktig fråga att få belyst varför olika partier och företrädare är för eller emot saker och ting. Men det enda Nils Erik Söderqvist hänvisade till var att regeringens budgetproposition nu har vissa förslag om pengar till kompetensutveckling. Då vill jag säga att regeringens budgetproposition inte fanns när det här betänkandet behandlades. Den vägdes inte in i argumenten. Dessutom är de förslag som finns i budgetpropositionen ingenting som har med den här typen av individuella utbildningskonton att göra. Folkpartiets förslag är heller ingen ny tanke, att man skall få ha individuella utbildningskonton med ett förmånligt sparande, och där de som vill tar ett större individuellt ansvar vid sidan av de vanliga studiemedelssystemen. Det har debatterats i flera år. Därför hade det varit intressant att veta om socialdemokraternas tystnad beror på att man har dömt ut systemet eller att man helt enkelt av någon anledning inte är intresserad av att diskutera det just nu.
Fru talman! Jag vill först och främst säga till Ulf Nilsson att kompetensutveckling är oerhört viktigt. Det är också därför som vi i vårpropositionen har satsat på detta förslag, som innebär att startskottet går på allvar för en ordentlig satsning på kompetensutveckling. Man kan tycka att vi skulle ha satsat mer, att vi skulle ha gått längre. Men det här är nu en satsning på 2,4 miljarder med samhällets pengar. Sedan får man i en relation och i samarbete med parterna ute i det lokala arbetet forma detta på ett bra sätt och göra något reellt av det. Att just då, precis när vi skall starta detta, gå vidare anser vi inte vara rätt. Vi tycker att detta steg nu är riktigt att ta. Sedan kommer den debatt som Ulf Nilsson efterfrågar att föras vidare. Det är jag alldeles övertygad om. Kompetensutveckling kommer att bli någonting som expanderar framöver och som leder vidare. Det är jag alldeles övertygad om.
Fru talman! Jag konstaterar återigen att det förslag som regeringen har lagt fram - om det är det Nils Erik Söderqvist tänker på, med medel från Europeiska socialfonden kombinerat med statliga pengar - inte fanns med i resonemanget när vi diskuterade det här betänkandet. Jag konstaterar, fru talman, att det tydligen finns en grundläggande skillnad mellan oss när det gäller intresset för just individuellt ansvar för sitt studerande. Både Nils-Erik Söderqvist och jag är beredda att avsätta pengar för kompetensutveckling på olika sätt. Men Nils-Erik Söderqvist och socialdemokraterna är uppenbart ointresserade av system där ansvaret och initiativet helt kan vila på individen.
Fru talman! Först, Ulf Nilsson, vill jag säga att redovisningen av vårpropositionens satsning på kompetensutveckling naturligtvis fanns med alldeles innan betänkandet justerades. Det var, om inte mitt minne sviker mig, dagen efter det att vårpropositionen hade lagts fram. Det säger jag mer som en information. Tillbaka till vår diskussion. Det finns inga stängda dörrar för socialdemokraternas del. Det vi vill göra är att se detta som ett steg att ta för att gå vidare. Sedan skall vi föra en ordentlig debatt om hur framtidens kompetensutveckling skall klaras ut på bred front. Då vore det alldeles felaktigt att sätta ned foten tydligt och beskriva en modell för det, låt vara en modell som kanske inte skulle vara precis sådan som Ulf Nilsson ville ha den, men en modell som ändå skulle låsa fast oss alldeles för tidigt. Jag tror att det är klokt att vi avvaktar och för en ordentlig diskussion om detta. Vi får också möjlighet att komma tillbaka här i kammaren till en sådan debatt.

Fru talman! När man läser betänkandet märker man att det behövs ett nytt samlat studiemedelssystem. Det behöver komma mycket snart. Nu vet vi, det står ju i vårpropositionen, att det kommer ett som genomförs år 2001. Det är ju i senaste laget. Men först måste alla beredningarna i Regeringskansliet komma till skott. Regeringen, var god dröj! är ett begrepp som speglar dagens verklighet för den svenska regeringen inom alla områden, även här. Därför vill vi inte i dag föreslå smärre förändringar. Nya lappar i ett redan alltför omfattande lapptäcke är det inte någon större vits med. Det behövs en totallösning. Vi har i den här frågan ingen egen motion som behandlas i betänkandet och därför har vi inte skrivit någon reservation. Men vi har erfarenheter av brister som påtalas i flera olika motioner och som jag har nämnt i debatter här tidigare också. Jag behöver därför inte gå in på dem. Det är förstås ett problem om ett studiemedelssystem skall omfatta alla. Det är en väldig skillnad på att t.ex. komma direkt till en högskola från gymnasiet utan annan försörjningsbörda än sig själv och att vara något äldre och ha försörjningsplikt gentemot både hem och familj. Man bör ha ett system som passar alla så långt det över huvud taget är möjligt. Vi har i alla fall i ett särskilt yttrande påpekat att vi tycker att det vore positivt att införa utbildningskonton, som har diskuterats tidigare av bl.a. Ulf Nilsson. Det är väldigt många som i dag inte får fortbildning eller vidareutbildning. Det är en ganska liten del i samhället som får en kvalificerad fortbildning och vidareutbildning. Jag har sett en utredning på det nyligen. Därför behöver det göras någonting här. Dessutom skall man se till att även fortbildning och vidareutbildning lönar sig. Därför kan man satsa på kompetenskonton, där arbetstagare, arbetsgivare och staten tillsammans bygger upp en tillgång som kan användas för t.ex. vidareutbildning i ett livslångt lärande. Vi vill i samband med att en kommande proposition läggs fram komma med våra alternativa förslag. Vi kommer då också att presentera en heltäckande moderat politik när det gäller finansiering av studier.
Fru talman! Jag vill mycket kort kommentera innehållet i det särskilda yttrande som Vänsterpartiet har fogat till betänkandet. Det är helt riktigt att det är fyra av riksdagspartierna som har föreslagit att en studiesocial utredning skall tillsättas som har till syfte att belysa studenternas totala studiesituation. Vänsterpartiet är ett av de partierna. I vår motion lyfter vi fram ett antal problem som vi såg för sex månader sedan, hösten 1998, nämligen brist på samordning mellan studiesystemet och socialförsäkringssystemet, reglerna för a-kassan och studenternas position i det nya pensionssystemet. Bostadssituationen är en annan sak, arbetsskadeförsäkringen, den sjukpenninggrundande inkomsten och studenthälsovården. Utvecklingen fortskrider. Allt är en process. Många av problemen som vi har tagit upp är under utredning eller beredning. Det tycker vi är bra. Den för studenterna oerhört viktiga pensionsrätten ser ut att vara tryggad, och vad jag förstår är studenterna nöjda med situationen som den ser ut i dag. Regeringen har tidigare, inte bara i en proposition utan i ett antal propositioner, aviserat att vi skall få ett förslag till ett reformerat studiestödssystem presenterat. Men först nu kan vi vara riktigt säkra på att förslaget skall läggas fram. Nu finns det pengar i den vårproposition som regeringspartiet tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram. Avsikten är att införa ett nytt sammanhållet studiestödssystem med början år 2001. Vi tycker att det vore olyckligt att ytterligare försena förslaget till nytt studiestödssystem genom att försöka driva igenom en ny omfattande utredning. Vi har därför valt att avstå från att yrka bifall till vårt yrkande om en studiesocial utredning. Vi tror faktiskt att studenterna är mest förtjänta av att få ett nytt studiestödssystem så snart som möjligt. Det är viktigt för studenterna att känna trygghet och att det finns en förutsägbarhet när de skall planera för en lång studietid. Vi tror också att det är viktigt att ett nytt studiestödssystem är rekryteringsfrämjande. Nu måste vi med tanke på expansionen inom universitet och högskolor också få ungdomar från studieovana hem att studera. Vi måste få många av de vuxna som deltar bl.a. i kunskapslyftet att gå in i högre studier. Nu vet vi genom den uppföljning som har skett av kunskapslyftet att detta ser positivt ut. Även om jag hela tiden har varit en ivrig påhejare av kunskapslyftet, hade jag inte ens kunnat tänka mig i mina mest glädjande stunder att det hade kunnat gå så bra. Det är jätteroligt. Jag kan hålla med Yvonne Andersson att det har sett snårigt ut. Rabatten har varit svår att överskåda. Nu kommer vi att få något som ser bättre ut, håller samman och är rättvist. När det gäller den viktiga samordningen mellan studiestödssystemet och reglerna för arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsutbildning och socialbidrag, har regeringen meddelat sin avsikt att återkomma till riksdagen i anslutning till arbetet med de regionala tillväxtavtalen. Vi väntar med spänning på detta. Vi tror att det är viktigt att förändringar diskuteras och att många av förslagen kommer nedifrån i stället för uppifrån. Vi menar att lösningen på frågan om fördelningen av kostnaderna mellan staten, arbetslivet och individen för den alltmer nödvändiga kompetensutvecklingen i arbetslivet måste få hög prioritet i det fortsatta arbetet under mandatperioden. Vi har länge visat på fördelarna med att fondera pengar för kompetensutveckling. Vi tycker att man skall göra det genom att avsätta en del av de stora företagens övervinster. Vi tror, till skillnad från moderaterna, att det är viktigt att fonderna är kollektiva, annars kommer de inte att främja de kortutbildades möjligheter till vidareutveckling genom studier. Vi tror att sådana fonder skulle vara positiva, för de skulle kunna motverka flaskhalsar i produktionen. De skulle kunna mötas på ett tidigare stadium än vad som sker nu genom intensiva utbildningsinsatser. Vi har länge arbetat för mer och förbättrad kompetensutveckling i arbetslivet. Därför är det så roligt att kunna konstatera att vi har fått en så betydande framgång att vi får ett kompetensutvecklingsprogram fram till år 2002. De anställda skall kunna utvecklas kontinuerligt i sina arbeten. Vi tror att en sådan satsning ökar människors vilja att ta nya tjänster inom företag och organisationer, vilket innebär att fler kan beredas jobb genom nyrekrytering till de gamla tjänsterna. Det är bra särskilt för de unga som inte har varit ute och prövat på arbetsmarknaden tidigare.

Fru talman! Jag kan trösta Sofia Jonsson med att säga att Vänsterpartiet fortfarande har ett mycket väl utvecklat förslag till studiestödssystem som vi i sinom tid, när propositionen skall läggas fram, skall presentera. Det kan då vara läge att debattera systemet. Jag har hört utbildningsministern mycket tydligt markera att det är fråga om en förhöjd bidragsdel, det är fråga om ett höjt fribelopp. Jag vet inte de exakta procentsatserna, och det vet inte Sofia Jonsson heller. Men vi kommer att få veta till hösten, och då kan vi reagera på förslaget. Det finns en del pengar avsatta i vårpropositionen. Jag är inte säker på att de pengarna räcker, i varje fall kommer de inte att räcka till det förslag som Vänsterpartiet skulle vilja genomföra. Vår yttersta förhoppning, när det finansiella läget tillåter det, är en studielön. Men vi inser att det inte finns pengar för det i dagsläget och kanske inte inom en överblickbar framtid. Men det är ditåt vi skall sträva. Det är viktigt när det nya förslaget läggs fram att ta hänsyn till alla delarna. Man skall titta på boendesituationen och hur kostnaderna har förändrats under de senaste åren. Det är dyrare att bo i studentbostäder nu än tidigare. Det gäller även kostnaderna för litteratur och över huvud taget sådant som rör studenterna. Jag vill ställa en fråga till Sofia Jonsson. Centerpartiet lade fram ett förslag om ett nytt studiestödssystem innan valet. Men det innebär i dagsläget att studenterna skulle få minst 500 kr mindre i månaden mot vad de har i dag. Med tanke på att studenterna som grupp har tappat mycket konsumtionsutrymme, tror jag att det inte är något särskilt bra förslag. Jag frågade en centerpartist vid en debatt hur man skulle fylla ut bristen. Centerpartisten sade att det finns bostadsbidrag. Det tycker vi är en dålig lösning. Det skall vara möjligt att försörja sig på studiestöd utan hjälp av andra bidragssystem.

Fru talman! Det är naturligtvis sorgligt, Britt Marie Danestig, att ni drar tillbaka ert förslag om en studiesocial utredning. Det tycker vi lite till mans. Jag trodde att det faktum att ni har allierat er med socialdemokraterna innebar att ni ville påverka förslaget så att det skulle komma att gälla dessa olika frågor. Det rör inte minst människor från studieovana hem, som skall klara av sina studier. Då borde det vara rimligt att påverka i denna riktning. Östros har under en frågestund i kammaren klart uttalat att han inte avser att ta med vissa delar av detta när förslaget om studiestödssystemet kommer. Det har vi väntat på sedan 1996. Ni ställer nu upp på att man inte ens tar med de viktiga beståndsdelar som innebär att människor i realiteten får möjlighet att studera, även om de inte har ett stort kapital på fickan. Jag tycker att det är ett märkligt agerande från Vänsterpartiet. Det är den ena delen. Den andra del som jag skulle vilja lyfta fram för Britt-Marie Danestig är kompetensutvecklingen i arbetslivet. Det är jättebra, men vad tänker ni göra för dem som inget arbetsliv har och som aldrig har lyckats komma in på marknaden och få förmånen att ansluta sig till a-kassan?

Fru talman! Det är många saker som är märkliga, Yvonne Andersson. Jag vill inte kommentera den tidigare debatten mellan Yvonne Andersson och Nils Erik Söderqvist, men jag kan inte låta bli att göra det. Finns det något parti här i dag som har visat brist på ekonomiskt ansvar är det just Kristdemokraterna. Jag tycker att jag har svarat på denna fråga. Våra skäl är väldigt tydliga. Vi vill, hoppas och förutser att vi får vara med och påverka utformningen av ett nytt studiestödssystem, men vi tycker inte att det bästa i dagsläget är att tillsätta en ny utredning. Det skulle i så fall ta tid. Den skulle inte kunna komma i gång och arbeta förrän till hösten, och så tar det minst ett halvår eller ett år innan den är klar med ett betänkande. Då har vi en fördröjning. Det kommer inte att skapa bra möjligheter för alla de vuxna som läser inom kunskapslyftet och på folkhögskola och som har förhoppningar om högre studier. Det är skälet. Nu kommer jag inte riktigt ihåg Yvonne Anderssons andra fråga. Det var en annan fråga också. Ge mig en liten ledtråd!
Fru talman! Det var kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden som det handlade om, men eftersom detta tydligen är min sista replik vill jag ändå för tredje gången i kammaren i kväll påstå att varenda krona är finansierad i vårt förslag. Skillnaden är att vi prioriterar olika grupper. Ni prioriterar dem som redan har kunskap. De skall få mer. Ni tillåter inte att de som inte har den nödvändiga kunskap som krävs för att komma in på högre studier får utvecklas i den takt som förut har varit uppgjort.

Fru talman! Det där är högst märkligt. Här har vi genomfört den största vuxenutbildningssatsningen någonsin - det nationella kunskapslyftet. Det är någonting som är unikt i världen, vill jag säga. Det är en enorm satsning. Så säger Yvonne Andersson att vi inte är villiga att satsa på de kortutbildade. Det är precis tvärtom. Vi har av finansiella skäl - bl.a. på grund av att det fanns ett sparbeting som Centerpartiet och Socialdemokraterna beslutat om tidigare på drygt en miljard - tvingats att skjuta på en del av platserna inom kunskapslyftet. Jag tror egentligen inte, när jag nu tänker på det, att det enbart behöver vara negativt. Jag tror faktiskt att det också kan leda till någonting positivt att vi får en förlängning. Det blir en mjukare övergång, och det är lättare för högskolor och andra utbildningar att ta emot denna tillströmning av vuxna. Jag tror faktiskt att det kan vara en fördel. När det gäller kompetensen i arbetslivet vill jag säga att vi, på grund av det Yvonne Andersson tar upp, inte vill ha individuella utbildningskonton utan kollektiva fonder som man skall ha tillgång till. Den som har störst behov av kompetensutveckling skall få hjälpen, oavsett om han eller hon är i arbete, arbetslös eller står helt utanför arbetsmarknaden.

Fru talman! Anledningen till att så många motioner från den allmänna motionstiden handlade om studiesociala frågor är naturligtvis att en stor grupp studerande - studenterna vid våra högskolor och universitet - står utanför stora delar av det sociala välfärdssystemet. Det är en stor grupp, och det är en växande grupp. Problemet är välkänt. Miljöpartiet har flera gånger tidigare föreslagit att vi skall få en studiesocial utredning som tar ett helhetsgrepp på frågan och föreslår en helhetslösning när det gäller studenternas sociala situation och sociala rättigheter. I detta betänkande föreslår man i fyra motioner - Vänstern - en studiesocial utredning. Yrkandena avslås i betänkandet med motiveringen att det finns avslutade och pågående utredningar och att regeringen bereder ärendet. Det är vanligtvis på det sättet. Det är så vi hanterar denna typ av ärenden. I betänkandet står också redovisat en del av de utredningar och beredningar som det handlar om. Det är alltså Studiestödsutredningen, Arbetsskadeutredningen, Utredningen för översyn av Centrala studiestödsnämnden och några till som är avslutade och föremål för beredning inom regeringen. Man skriver om arbetsskadeförsäkringen. Jag kan läsa upp vad som skrivs. Det är lite intressant: "Även i fråga om arbetsskadeförsäkring har regeringen, som nyss nämnts, aviserat ett förslag till riksdagen." Sedan kommer det: "När det gäller studenters rätt till arbetslöshetsersättning - har riksdagen nyligen godkänt arbetsmarknadsutskottets betänkande - där utskottet hänvisade till att denna fråga kommer att övervägas i en arbetsgrupp som tillsatts av regeringen för att utreda en framtida arbetslöshetsförsäkring." Jag tycker att den lilla "kroken" beskriver lite grann av problematiken med de pågående utredningarna. Det är väldigt invecklade snirklingar som löper ut i en mängd olika riktningar. Det är mycket svårt att se var helhetssynen finns. Jag skulle kunna fortsätta att läsa i betänkandet på nästa sida men jag skall avstå från det. Det är en lång rad pågående utredningar och arbetsgrupper som är i farten. Det som oroar mig och många andra är naturligtvis att det här inte alls kommer att leda till en helhetslösning. För några månader sedan hade vi frågan uppe till diskussion. Då var utbildningsministern här. Jag ställde då frågan om han kunde tänka sig en utredning för att få en helhetslösning av studenternas studiesociala situation. Svaret blev: "När det gäller studenternas sociala situation handlar det naturligtvis om en väldigt bred syn på den samhällsservice som finns. Det gäller de dagis som finns och de taxor som gäller där. Det gäller de möjligheter till kommunikationer, boende och allt sådant som finns. De frågorna hanteras naturligtvis inte av Utbildningsdepartementet. När det gäller de konkreta frågorna får vi ta en debatt på de olika områdena." Detta oroar mig lite grann. Det låter som att utbildningsministern nästan hade intentionen att det här skulle ske på de olika områdena - att vi inte får en samlad lösning. Nästa mening i svaret visar på ett annat problem. Utbildningsministern säger alltså: "Jag tror att det är viktigt med en distinktion. Som student är man inte löntagare, och då har man inte automatiskt tillträde till de sociala försäkringar vi har. Det tycker jag är en rimlig utgångspunkt. Dessa försäkringar gäller arbetslivet. De gäller när man har ett jobb med skatt och annat som man betalar in." Detta är naturligtvis en alldeles sann reflexion när det gäller vårt sociala försäkringssystem. Det är knutet till lönearbete. Detta har givetvis sina historiska förklaringar och historiska skäl, och det har vuxit fram stegvis; därav plottret. Det här har kommit i takt med att vi har orkat göra reformerna. Det har självfallet varit bra men sjukförsäkringarna kom som en reform, a-kassan som en, pensionsfrågan som en osv. Nu står vi här i dag med ett system som inte är gjort för de problem som vi möter i det moderna samhället eller som vi kommer att möta i morgondagens samhälle. Vi vet nu att vi framför oss har en välfärd i det här landet som gör det möjligt att utnyttja en ökad livskvalitet för alla medborgare. Det betyder att man har större flexibilitet under sitt liv. Man kan ägna en, naturligtvis stor, del av livet åt arbete. Man har möjlighet att arbeta lite mindre. Förkortad arbetstid finns runt hörnet. Man kan ta ett friår för att ägna sig åt familjen eller åt ideellt arbete eller kulturella aktiviteter. Man har möjlighet att studera. Allt detta är någonting nytt och någonting som är väldigt välkommet. Jag återkommer så till våra utbildningsfrågor. Vi har nu i alla partier accepterat tanken på det livslånga lärandet, alltså att man varvar arbete och utbildning. Det gamla försäkringssystemet, som är förknippat med lönearbetet, fungerar naturligtvis inte längre. Man kan inte ha en livsplanering som innebär att människor skall åka som en jojo ut ur och in i det sociala välfärdssystemet beroende på om man är i lönearbete eller om man gör någonting annat, t.ex. Jag är faktiskt orolig för det system vi har och med de intentioner som man ser när det gäller att få en helhetslösning här. Utifrån den oron skulle jag vilja fråga t.ex. den socialdemokratiska riksdagsgruppen om man är beredd att driva frågan om en helhetslösning. Vi i Miljöpartiet har föreslagit en trygghetslagstiftning som skall gälla alla människor, en generell trygghetslagstiftning som gäller oavsett var i livscykeln man befinner sig - om man är i arbete, om man studerar eller om man gör någonting annat. Tryggheten skall finnas där jämt. Det är något som är viktigt för individens frihet och möjligheter att välja under livets olika skeden. Det är också en fördelningspolitiskt viktig fråga. Jag skall inte fråga om den socialdemokratiska riksdagsgruppen är beredd att ställa upp på Miljöpartiets förslag om grundtrygghet, för den frågan hör i dagsläget inte hit. Men man skulle mycket väl kunna tänka sig att lösningen när det gäller studenternas sociala välfärdsproblem - socialförsäkringen - skulle kunna vara ett litet försök med en grundtrygghet. Det gäller alltså ett enkelt system med en bra grundtrygghet som täcker hela området, oavsett om man är sjuk, om man studerar, om man blir arbetslös, om man måste göra studieuppehåll eller om man har ferier etc. - naturligtvis inklusive pensionsberättigandet i det systemet. Det vore givetvis också intressant att höra de borgerliga partiernas, Folkpartiets och Centerpartiets, syn på möjligheterna att få fram ett system som ökar möjligheterna för den enskilde individen att fritt välja under livets gång - oavsett om man har familj med försörjningsplikt eller om man befinner sig i början av livet och vill studera.
Fru talman! Det var intressant att sitta här i kammaren och lyssna på en miljöpartist som frågar hur den socialdemokratiska gruppen tänker ställa sig. Det är också intressant att både Gunnar Goude och Britt Marie Danestig kan tala sig varma för vikten av studiesociala förhållanden som tryggar de studerandes situation i lärandemiljön. Ni talar egentligen om att ni har vapnen. Jag skulle vilja fråga: Vad tänker ni som har allierat er med socialdemokraterna göra för att verkställa detta? Det här är ju vad vi på vår kant vill. Vi vill alltså att ni skall använda det ni säger att ni har, kan, förstår och vet samt den analys som ni har gjort. Jag delar Gunnar Goudes analys, som jag tycker oerhört väl beskriver hur den enskilda människan möts av ett antal olika fack där åtgärder och hjälp skall finnas. Men när man sätter upp detta i en helhet är det bara fragment. Stora bitar saknas. Jag tänker på två nyblivna föräldrar som jag på nära håll har sett. De har det betydligt jobbigare när det gäller att få livssituationen att gå ihop än jag själv hade när jag var nybliven förälder och studerade. Välfärden har försämrats för de studerande på universitet och högskolor. Men samtidigt ropar vi ut det livslånga lärandet, fler högskoleplatser och fler i forskarutbildningen. Hur tänker Gunnar Goude och hans kamrater i majoriteten arbeta för detta så att vi ser ett resultat, om det nu någon gång kommer en studieutredning? Vi har ju blivit lovade en sådan i tre år. Naturligtvis hoppas vi att den skall komma det fjärde året.
Fru talman! Jag tror att ett viktigt sätt att arbeta är just att föra diskussionerna här i kammaren. Det finns ideologiska skillnader mellan partierna - visst! Men vi har också en samhällsutveckling som går relativt snabbt. Vidare har vi det försäkringssystem som vi nu talar om - det sociala försäkringssystemet, som utformades för länge sedan. Nu skall detta moderniseras. Det skall ske inom ramen för de ideologier som för tillfället har tillgång till makten men naturligtvis också i en bred samverkan. Vårt parti driver naturligtvis den linje som vi har med i vårt partiprogram. Vi har lösningsförslag men vi är öppna för diskussioner. Vi tror att breda lösningar är viktiga när det gäller den typ av frågor som utbildningsfrågor är - breda lösningar som håller över flera mandatperioder och där siktet är inställt långt framåt. Men låt oss diskutera hur man tar sig dit! Vi gör nog så gott vi kan.
Fru talman! Ja, det är det som är frågan. Tycker Gunnar Goude att man gör så gott man kan när man, tillhörande majoriteten, debatterar här i kammaren men inte röstar för sina förslag eller yrkar bifall till de motioner där man reserverat sig till förmån just för innehållet i det som det pläderas för att man skall genomföra?
Fru talman! Jag vet inte om Kristdemokraternas hopp står till att Miljöpartiet skall göra så gott vi kan. Vi gör så gott vi kan. Vi röstar naturligtvis för våra förslag, och vi vill ha en debatt i kammaren i den här typen av frågor. Vi vill alltså driva politiken framåt, och vi lägger fram våra förslag. När det gäller en studiesocial utredning vill jag säga att vi tidigare har röstat för en sådan. I det här fallet pågår det utredningar, och ärendet bereds i regeringen. Det är som Nils-Erik Söderqvist sade - i ett sådant läge är det dels inte brukligt, dels inte heller att rekommendera att man pressar igenom en motion. Dessutom finns det inte någon realistisk möjlighet att göra det med hjälp av fyra partier som långt ifrån har majoritet. Det hade alltså inte alls påverkat det hela, även om vi skulle ha velat "kuppa" igenom motionen.
Fru talman! Gunnar Goude förde i sitt anförande en mycket bra diskussion och gav en mycket bra bild av den studiesociala påfrestning som studenterna i dag är utsatta för. Men det som gör mig så oerhört förvånad är Gunnar Goudes slutsatser av sin egen skildring, där han tog upp att olika utredningar pågår med olika intentioner och inte alls har samma mål att åstadkomma en helhetslösning för studenterna. Slutsatsen blir att ni drar tillbaka ert yrkande om en helhetsbild genom en studiesocial utredning, där vi kan hitta en lösning och ett framtidshopp för studenterna! Hur kan denna motsättning mellan de argument du har framfört och ditt yrkande komma sig? Du sade ju alldeles nyss tydligt och klart: Vi står för våra förslag. Vi röstar för våra förslag. Studenternas roll och kvalitet skall öka. Varför drar ni då tillbaka ert förslag?
Fru talman! Det blir lite tjatigt att diskutera just den frågan flera gånger i en och samma debatt, men jag kan gärna upprepa vad jag har sagt. Om man lägger fram en motion i ett ärende där det pågår utredningar och regeringen håller på och bereder ärendet, så brukar man inte yrka bifall till den motionen. Det är den regel som gäller i utbildningsutskottet. Det enkla skälet är naturligtvis att man i det läget inte är särskilt effektiv med sin motion. Dessutom skulle man i något läge - ett krisläge av något slag - kunna gå samman och agera på något sätt, men det är ingalunda situationen i det här fallet. Med hjälp av Centern, Kristdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet skulle vi inte få någon majoritet, och det skulle inte föra ärendet framåt ett dugg. Däremot finns det stora risker med det. Skulle det här förslaget gå igenom skulle vi kanske löpa risken att t.ex. få studiemedelspropositionen försenad. Skulle Sofia tycka att det var en bra lösning?
Fru talman! Jag är fortfarande förvånad över det tillbakadragande som Gunnar Goude gör av Miljöpartiets förslag. Vi skall väl inte enbart diskutera en studiesocial utredning, men den är ju av största vikt för att utvecklingen av högskolor och universitet skall bli bra och för att kvalitetsarbetet skall bli bra. Jag vill inte alls att ett nytt studiemedelssystem skall försenas, och jag hoppas verkligen att det inte gör det. Centerpartiet har sitt konkreta förslag, som vi helt finansierat kan införa år 2001. Men en studiesocial utredning står ju inte i motsättning till ett nytt studiemedelssystem, och jag vill verkligen att vi sätter i gång en utredning och får en helhetsbild av studenternas situation.
Fru talman! Det råder inget tvivel om att vi har samma synsätt i den här frågan. Det är alldeles uppenbart. Och jag tror också att budskapet har gått fram vid det här laget. Jag känner mig ganska nöjd i det avseendet. Däremot tycker jag att det är bra om man får en diskussion i kammaren kring de här frågorna, om ärendet skall föras framåt på ett vettigt sätt.

Fru talman! Trafikutskottets betänkande TU8 behandlar ett stort antal motioner från allmänna motionstiden och omfattar såväl investerings och planerings som driftsfrågor på väg och järnväg och även Vägfrågor och omdömen om vägars standard i vårt land är utan överdrift på var mans läppar. Efter en vinter då vägarna enligt mångas bedömning vinterhållits med begränsad framgång följer en vår då tjälskadorna ytterligare avslöjar den begränsade resurs som anslås till underhåll. Det finns verkligen anledning att ifrågasätta hur vi i framtiden skall kunna bibehålla det vägkapital som vi gemensamt har att underhålla. Ett antal spektakulära olyckor har ytterligare satt fokus på frågan om sambandet mellan vägarnas kvalitet och möjligheten att begränsa antalet olyckor på våra vägar. Samtidigt är den ekonomiska välståndsutvecklingen i ett modern samhälle mycket nära förknippad med att goda kommunikationer kan utvecklas och upprätthållas. All samhällsutveckling på det ekonomiska området är i någon mån knuten till möjligheten att transportera varor och människor inom landets gränser och att utan onödig tidsutdräkt kunna förmedla de varor vårt näringsliv producerar och exporterar till den allt viktigare EU-marknaden. Transportpolitiken måste enligt våra värderingar inriktas på att skapa ett kundorienterat, snabbt och effektivt transportsystem. Det avståndshandikapp som vi här i Sverige har gentemot vår viktigaste marknad måste, enligt vår mening, motverkas med en infrastruktur av hög klass. Det är också viktigt att i takt med den pågående teknikutvecklingen låta de olika transportslagen konkurrera med varandra. Vi förordar därför transportavgifter på nivåer som ger konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen. Att, som föreslagits i exempelvis utredningen KOMKOM, straffa trafik på väg genom att årligen realt höja bensin och dieselskatter avvisar vi därför mycket bestämt. Förutom att en sådan åtgärd ytterligare minskar svensk transportnärings konkurrenskraft gentemot omvärlden drabbas alla som i sin vardag är beroende av att kunna transportera sig med bil, och det missgynnar i motsvarande grad inhemska transporter, såväl för yrkestrafiken som för privatbilister. Fru talman! Den svenska transportpolitiken har under lång tid hämmats av monopoltendenser och centralstyrning. De alltmer krympande anslagsramar som regeringen anvisar leder till att såväl planerat underhåll som ett fullföljande av upprättade investeringsplaner skjuts allt längre bort i tiden. Det svenska vägnätets standard är med regeringens politik utsatt för en kraftig devalvering. Avstängda vägar, nedsatt hastighet, skador på fordon är några av de allvarliga konsekvenser som följer med neddragningen av anslagen. Det av riksdagen fastställda målet en nollvision ter sig alltmer avlägset. Detta kommer att diskuteras mer i debatten om nästa betänkande här i kammaren, men redan nu kan frågan ställas om den ansvariga ministern möjligen kan ha missförstått nollvisionens innebörd: Det var noll döda i trafiken vi ville nå fram till, inte noll i anslag för att förbättra framkomligheten på våra vägar. Med ökat inslag av marknadsstyrning kan enligt vår mening nya och mer effektiva transportformer utvecklas. Genom att bolagisera SJ, Banverket och Vägverket och upphandla all verksamhet i konkurrens kan myndighetsansvaret renodlas, kostnaderna för verksamheterna minskas och mer pengar bli kvar för att investeras i underhåll och nybyggnation. Konkurrensutsättningen av godstrafiken har blivit en framgång, och den upphandling som länstrafiken nu genomför visar att det går att rationalisera samtidigt som kostnaderna sänks, såväl för busstrafiken som på det spårbundna nätet. Den senast genomförda upphandlingen av järnvägstrafiken på Västkustbanan visar också att det lönar sig att låta fler och nya entreprenörer konkurrera om trafiken på det statliga bannätet. Med motsvarande kostnadssänkning på det övriga bannätet skulle järnvägens möjligheter att själv generera intäkter öka dramatiskt, och ett förväntat överskott skulle kunna användas till att förbättra trafikutbudet på de linjer som i dag är ekonomiskt svaga. Fru talman! Regeringen har sedan maktövertagandet 1994 kraftigt minskat ramarna för anslagen till såväl järnvägar som vägar. De storstilade planer som presenterades vid den tidpunkten har krympt till en nivå som till ingen del motsvarar trafikanternas krav på standard. Utlovade nyinvesteringar skjuts på framtiden, och redan projekterade väg och järnvägsförbättringar staplas bokstavligen på hög i de olika regionerna, för att därefter hamna i en oviss framtid bland alla de övriga objekt som redan borde ha förverkligats. Ett sätt att höja investeringstakten vilket kortsiktigt inte påverkar statens investeringsbudget är att Sverige som så många andra länder utnyttjar möjligheten att använda nya finansieringsmodeller. Genom introduktion av Private and Public Partnershipmodellen, PPP, eller skuggtullsmodellen, som den också kallas, kan ett antal vägobjekt lämnas ut till svenska eller internationella konsortier för projektering, finansiering, byggande och drift. Under den aktuella avtalstiden, vars längd kan variera, kan vägobjekten utnyttjas av trafikanterna fullt ut. Ersättningen till ägaren, konsortiet, utgår i form av en i förväg fastställd ersättning, baserad på beräknat antal fordon som förväntas utnyttja vägen. Efter avtalstidens slut övergår vägen till att vara statens egendom. För att klara investeringsbehovet på vägsträckor som redan har eller förväntas få mycket hög trafikbelastning kan enligt vår mening i vissa fall finansiering ske genom direkta vägtullar. Dock måste alltid alternativa vägsträckningar finnas tillgängliga, och avgiftsuttaget måste kunna ske utan att integritetskränkande system används. Vi föreslår att dessa finansieringsformer skyndsamt utreds, för att i någon mån komplettera de helt otillräckliga anslagsramar som regeringspartierna för närvarande anvisar. Även IT-tekniken är ett hjälpmedel som i större utsträckning bör kunna utnyttjas för att öka framkomligheten på våra vägar. Vi efterlyser därför ett initiativ från regeringen för att påskynda även denna fråga. Fru talman! En god transportpolitik bör fungera som ett näringslivets smörjmedel, samtidigt som det ger möjligheter för oss som privatpersoner att självständigt bestämma hur, när och vart vi vill färdas. Goda kommunikationer förutsätter god standard på hela vårt infrastrukturnät. De alltmer högljudda skallen om bristerna på detta nät vittnar tydligt om att människornas förväntningar om tillgänglighet, i förhållande till de stora avgifter som trafikanterna betalar, inte tillgodoses. Låt mig därför, fru talman, avsluta med att ställa två frågor till Socialdemokraternas representant Hans Stenberg, som också företräder utskottsmajoriteten. Anser Hans Stenberg och Socialdemokraterna att vårt svenska vägnät genom de anslag som för närvarande tilldelas Vägverket och Banverket för underhåll och investeringar motsvarar den nivå som krävs för att bibehålla och utveckla väg och järnvägskapitalet? Om svaret är ja, Hans Stenberg, varför är då bristerna så stora som de vi upplever i dag? Är svaret nej, vad vill regeringspartiet då göra för att förbättra situationen? Fru talman! Vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer i betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 1.
Fru talman! Vi har tidigare i dag i kammaren behandlat miljö och jordbruksutskottets betänkande om miljömål. Jag skulle vilja koppla ihop den debatten med det trafikutskottsbetänkande som vi nu behandlar. Miljömål för trafiken finns beskrivna i det Agenda 21-dokument som antogs på FN-konferensen i Rio 1992. Ur kapitlet om atmosfärsskydd citerar jag följande: "Det grundläggande målet inom detta programområde är att utveckla och främja lämpliga kostnadseffektiva program för att begränsa, reducera eller bemästra skadliga utsläpp i atmosfären och andra ogynnsamma miljöeffekter som orsakas av transportsektorn." Den nationella strategi för framtidens transporter som Vänsterpartiet förordar syftar till att uppfylla detta mål. Denna målsättning är lätt att kombinera med önskemålen om att underlätta för ett bärkraftigt näringsliv. De företag som satsar strategiskt försöker lite tidigare än andra klara de krav som i framtiden kommer att ställas på alla. Jag kan urskilja två drag i den strategin. Dels gäller det att planera resurssnålt; att hellre skicka recept än färdigbakt, dels gäller det att på ett smart sätt kombinera olika transportslag med varandra. Vi hälsar med tillfredsställelse SJ:s lättkombiprojekt, Seakombi och andra system där varje transportslags respektive fördel kan tas till vara. Transportpolitiken bör också motverka regional obalans. Inlandsbanan och Kvarkentrafiken är exempel på transportmöjligheter som är viktiga för de människor som utnyttjar dem, utan att de kan tävla med södra Sveriges transportvolymer. Tillgång till goda kommunikationer är en förutsättning för att inte glesbygden skall avfolkas ytterligare. En överväldigande majoritet av beslutsfattarna inom transportbranschen är män. Det gäller oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi. Jag är övertygad om att transporterna skulle må bra, om fler kvinnor var med och styrde. Det gällande transportpolitiska beslutet kräver att hållbarhetskriterier skall ställas upp för transporterna. Eftersom 99 % av vägtransporterna och 100 % av flygtransporterna utförs med fossila bränslen, är detta en gigantisk omställningsuppgift. Ibland klagas det på Sveriges geografiska nackdelar, och då åsyftas vanligtvis avståndet till Bryssel. I naturgeografiskt perspektiv är vi dock väldigt gynnade med tanke på vår skogliga rikedom jämfört med Väst och Sydeuropa. Råvaran och tekniken finns. Det som krävs för att biobränslena skall kunna börja ersätta de importerade fossilbränslena är att vi vågar fatta beslut i denna kammare. Miljödebatten i förmiddags handlade i stor utsträckning om vilka bränsleskatter som skulle kunna accepteras av EU. Den ängsliga anpassningen till EU står i bjärt kontrast mot de stolta deklarationerna i regeringsförklaringen om att Sverige skall bli ett föregångsland vad gäller ekologisk omställning. Det är naivt att tro att marknadskrafterna kan lösa denna uppgift på egen hand. Inte ens om skattesystemet förändrades till förmån för biobränslena lär de olika företagen kunna komma överens om vilken variant som skall finnas tillgänglig på bensinstationer i hela landet. Många nya arbetstillfällen, dessutom på rätta ställen, skulle genereras om en femprocentig inblandning av etanol blev stadfäst. En angenäm bieffekt är att etanolintroduktionen substantiellt skulle bidra till uppfyllandet av miljömålen. Vårpropositionen innebar en neddragning av anslaget för väginvesteringar. Vänsterpartiet räds inte en debatt om motiven för detta. Det räcker med att åka ut till Södra länken-bygget för att gripas av förtvivlan över detta sätt att spendera skattemedel. 1,2 miljoner kronor per meter motorväg! Inga trafikproblem löses med motorvägsbyggen. Stockholms kollektivtrafik eller ett tredje spår vore ett bättre sätt att använda pengarna på. Ett spår har lika stor transportkapacitet som tolv vägfiler. De trängselproblem som Stockholm lider av borde åtgärdas med införandet av miljöstyrande vägavgifter. Vi utgår från att en proposition om detta är att vänta i höst. Singapore och flera andra storstäder har på ett framgångsrikt sätt attackerat sina trängselproblem med vägavgifter. Vägavgifter i tätorterna är rimligt med tanke på det utbud av kollektivtrafik som finns. Med ett växande reseunderlag ökar möjligheterna till investeringar, som i sin tur lockar ytterligare resenärer osv. Samtidigt berörs inte bilister i glesbygden med färre alternativa transportmöjligheter. Vägintressena är duktiga på att göra sig gällande på det nationella planet. När vägar skall anläggas sker det sällan utan att man kommer i konflikt med lokala opinioner. I Vänsterpartiets riksdagsgrupp är vi många med erfarenhet av opinionsarbete mot väganläggningar. Även om det har blivit bättre kan man knappast påstå att Vägverkets agerande präglats av känslighet. Ordningen att Vägverket prövar sina egna projekt strider mot en acceptabel rättsordning. Tillståndsgivningen skall givetvis ske hos en oberoende instans. För Vänsterpartiets räkning yrkar jag bifall till reservationerna nr 2, 5, 9 och 11. Givetvis står vi fast vid alla de reservationer som vi har avgivit, men för tids vinnande tar jag bara upp de fyra nu nämnda.

Fru talman! Transportpolitik - vilket tråkigt ord. Vem bryr sig om transportpolitiken? Ja, vem bryr sig om bussen kommer i tid? Vem bryr sig om att kunna flyga på en charterresa någon gång till varmare länder? Vem bryr sig om att affären hemmavid kan sälja bananer, apelsiner och kiwifrukter? Vem bryr sig om att kunna ta bilen till farmor och farfar och hälsa på? Svaret är naturligtvis: Vi bryr oss alla! Det är detta som transportpolitiken handlar om: att underlätta livet, att kunna bo var man önskar, att öka landets tillväxt och människornas välfärd. Transporterna har naturligtvis en baksida: miljöpåverkan. Det är av yttersta vikt att riksdagen som Sveriges högsta beslutande församling tar detta på allvar och pekar ut riktningen mot en minskad miljöbelastning genom lagstiftning och genom olika andra beslut. Vi har här motionerat om att främja cykeln som ett miljövänligt transportmedel, att införa miljöstyrande vägavgifter i storstäderna, att uppmärksamma forskningen kring klimatförändringar, att ta fram en strategi för hur hälften av Sveriges bilar år 2010 skall kunna drivas av annat än fossila bränslen. Fru talman! Det är glädjande att det händer något på området. Peugeot tar nu fram en ny dieselmotor som fångar upp även de små partiklarna i avgaserna. Detta är revolutionerande för dieselmotorns påverkan på människa och miljö. Mercedes satsar på bränsleceller, och Volvo har tillsammans med Ford uttalat en stark vilja att göra stora miljöförbättringar på sina bilar. Detta är bara några exempel på bilbranschens nya sätt att tänka. Det är därför förvånande att endast fyra av partierna i utskottet vill driva på om utfasning av fossila bränslen. Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet har nödgats till en gemensam reservation om detta. Att Socialdemokraterna väljer att lunka på i den gamla vanliga takten är inte förvånande, men att Miljöpartiet inte sluter upp bakom denna linje är minst sagt häpnadsväckande! Kristdemokraterna står bakom de transportpolitiska målen som riksdagen beslutade om 1998. Men vi ifrågasätter om den nuvarande transportpolitiken lever upp till målen. - Säkerheten på vägarna är inte den bästa. - Transportpolitiken skall också syfta till en positiv regional utveckling. Här fattas en hel del för att nå detta mål. Fru talman! Vi är alltså överens om målen. Men vi tycker att den transportpolitik som regeringen för är för långsam. En ökad avreglering måste ske. Det innebär inte man skall negligera de eventuella nackdelar som kan finnas med en avreglering. Ta t.ex. bussförarnas situation. Bussförarstrejken fick oss alla att vakna över de dåliga arbetsförhållanden man kan ha och att detta riskerar gå ut över säkerheten. Här får landstings-, kommun och länstrafikpolitiker ta på sig ett ansvar att ställa högre krav på kvalitet och säkerhet när det gäller förarnas miljö. Även om det kostar en krona extra. Exempel på vad som bör avregleras snabbare är trafikverkens produktionsorganisationer. Banverkets och Vägverkets produktionsenheter bör bolagiseras och privatiseras. Då först uppstår en riktig konkurrenssituation. Då invänder säkerligen någon att det riskerar bli sämre underhåll om priserna pressas. Vi anser dock att det är trafikverkens ansvar att ställa höga krav på kvalitet och säkerhet gentemot alla entreprenörer. När det gäller SJ är vi för en bolagisering, men vi tror inte att tiden är mogen ännu. Därför kan vi inte stödja Moderaternas och Folkpartiets reservation nr 11. Fru talman! Hur skall Sverige, som är ett avlångt land med en liten befolkning, kunna ha råd med bra och trafiksäkra vägar, moderna järnvägar samt övrig infrastruktur för luftfart, sjöfart och telekommunikationer? Planering av infrastruktur är långsiktig och kräver att inte regering och riksdag ändrar i förutsättningarna hela tiden. Med variationer i statsbudgeten kommer projekt att planeras, påbörjas och avslutas eller uppskjutas allteftersom pengar skjuts till eller dras ifrån. Detta är inte tillfredsställande för någon. Det är därför som vi i motion T338 vill påskynda att det utvecklas nya finansieringsformer för infrastrukturen där inslag av privat drift och risktagande finns med. Socialdemokraterna nöjer sig tydligen med den fart som regeringen håller på detta område, men vi vill gå fortare fram. Därför reserverar vi oss enligt reservation 7. Vi är dock glada för att utskottet delar den uppfattning som framkommer i motion T7 om en samordnad och fullständig redovisning av pågående och planerade investeringar i trafikinfrastruktur oberoende av finansieringssätt. Det torde vara en självklarhet. Fru talman! Slutligen vill jag nämna något om internationella förbindelser. Som riksdagsledamot från sydöstra hörnet av Sverige kan jag konstatera att kontakterna över Östersjön mot Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estland ökat kraftigt sedan Berlinmurens fall för tio år sedan. Trots detta verkar inte vare sig regeringen eller trafikverken vara villiga att tänka i nya banor när man planerar infrastruktur. Vi skriver därför i reservation 6: "regeringen bör därför inom ramen för den fortsatta planeringen av trafikens infrastruktur verka för en utveckling av effektiva transportförbindelser från sydöstra Sverige till Central och Östeuropa." Vad som händer med transporterna genom Skåne när Öresundsbron öppnar kan vi bara spekulera om. Vi behöver fler portar mot Fru talman! Jag står bakom alla kristdemokraternas reservationer, men för att vinna tid väljer jag att yrka bifall endast till reservation nr 7.

Fru talman! Så har det nu blivit dags i denna sena timme för trafikutskottets ledamöter och eventuellt andra att debattera transportpolitik. Det är snart ett år sedan som riksdagen fattade ett mer långsiktigt beslut i den här frågan. Transportpolitiken har omprövats ungefär var tionde år här i riksdagen. I fjol fattades det beslut som på något sätt ersatte beslutet från 1988. Det beslut som vi fattar med anledning av detta betänkande omprövar inte grunden och de riktlinjer som då fastställdes. Det kan kanske vara skäl att se tillbaka något på det vi sade för ett år sedan. Vi sade i riksdagen den 2 juni att det övergripande målet skulle vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet. Riksdagen slog också fast fem delmål som är bra och långsiktiga. 4. En god miljö. 5. En positiv regional utveckling. I utskottets text i dag kan vi läsa att genom bildandet av ett nytt näringsdepartement har transportpolitiken integrerats närmare med den övriga tillväxtpolitiken. Man skriver vidare om betydelsen av att vidareutveckla de transportpolitiska målen med etappmål. Jag tror inte att det är nödvändigt att vara ledamot av trafikutskottet för att man skall inse transportpolitikens stora betydelse för vårt lands utveckling på snart sagt alla områden. De allra flesta förstår också att det kräver ett stort mått av engagemang och arbete från de ansvariga för att transportpolitiken skall bli något bra i enlighet de beslut vi fattade för ett år sedan i riksdagen. Låt oss inte nu utropa några förkastelsedomar över regeringens politik på det här området. Jag tyckte i och för sig att Lars Björkman var snubblande nära detta. Men låt mig, fru talman, ändå få uttrycka en liten gnagande oro över att berörda ministrar på det här området har lite för många saker på sina agendor för att riktigt hinna med de viktiga trafikoch transportfrågorna. Aldrig så kompetenta ministrar måste också ha en del tid att ägna åt de ansvarsområden de har fått sig tilldelade. Jag tycker att vi redan har märkt hur oerhört svårt det är för oss i trafikutskottet när vi vill komma till tals med ansvariga ministrar. Det är illavarslande för sakens skull. Vi måste ha ansvariga i regeringen som med full kraft kan ägna sig åt det här området som, det är vi alla ense om, är så viktigt. Fru talman! Goda kommunikationer är en absolut förutsättning för att Sverige, hela Sverige, skall leva och utvecklas. När riksdagen för ett år sedan fastställde riktlinjerna för en ny transportpolitik var rubriken Transportpolitik för hållbar utveckling. För oss i Centerpartiet är det självklart att ett kretsloppsanpassat och långsiktigt hållbart samhälle förutsätter ett grönare transportsystem. I dag svarar bil och lastbilstrafiken för det mesta av de miljöfarliga utsläppen i form av koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och kolväten. Med samma mängd koldioxidutsläpp kommer en person hundra gånger längre om han färdas med tåg än om personen i fråga färdas med bil eller flyg. Det tycker jag är tankeväckande för oss i en sådan här debatt där vi talar om långsiktigt hållbara system. Användningen av fossila bränslen måste minska. Enligt Centerpartiets uppfattning har inte regeringen tillräckligt tydligt och tillräckligt långtgående tagit tag i de miljöproblem som är förknippade med trafiken, i synnerhet i anslutning till storstadsområdena. På liknande sätt som vi i dag diskuterar nollvisionen inom trafiksäkerhetsarbetet menar vi från Centerpartiet att det också är dags att forma en nollvision för de fossila bränslena. Det här arbetet kan åtminstone ha tre viktiga utgångspunkter. För det första bör det främja miljöanpassade trafiklösningar som tågtrafik och sjöfart. För det andra bör det successivt och systematiskt ersätta den traditionella bensinen och dieseln med miljöriktiga bränslen. Motoralkoholer som metanol och etanol är användbara och effektiva bränslen som redan i dag används. Vi hade ju en uppvaktning från Svensk etanolutveckling i utskottet som väldigt tydligt visade på vilka möjligheter just etanol har att bli ett mycket viktigt bränsle på den svenska marknaden. Vi vet också att de här bränslena, t.ex. etanol, används framgångsrikt redan i dag, bl.a. i busstrafiken här i Stockholmsregionen. Det kunde vi höra häromveckan när vi i trafikutskottet bl.a. besökte SL och fick information om de här frågorna. För det tredje vill vi i Centerpartiet lyfta fram att det här med att reducera de fossila bränslena kräver en satsning på mer energieffektiva fordon och motorer. På den här punkten, fossila bränslen, har Centerpartiet en reservation tillsammans med Vänsterpartiet och Kristdemokraterna eftersom vi inte är helt nöjda med utskottets ställningstagande och skrivningar. Det är vackra skrivningar. Det är bra skrivningar. Men vi tycker att det är lite tunt när det gäller substansen i skrivningarna. Jag är, liksom Johnny Gylling, lite förvånad över att inte också Miljöpartiet kunde vara med på den här reservationen. Ni brukar ju tala väl om vikten av att reducera de fossila bränslena. En elak tanke slog mig. Ni har ju varit med om att förhandla fram vårpropositionen, och där har vi sett hur regeringen aviserar skatt på biobränslen från år 2004. Men det är väl lite elakt tänkt kanske att det kunde finnas ett samband med att Miljöpartiet, som ju står bakom regeringen i den här frågan, nu inte ville vara med på den här reservationen i trafikutskottet. Det kanske vi får utklarat när Mikael Johansson kommer upp i talarstolen. I en annan reservation lyfts frågan om miljöstörande trafikavgifter fram. Vi menar att också den här metoden kan vara ett effektivt och framgångsrikt sätt att minska det hårda trycket från privatbilismen i storstäderna. Samtidigt kan det också bidra till att minska miljöbelastningen. Det kanske mest kända exemplet på avgifter av det här slaget är hämtat från Singapore. Det pratade Karin Svensson Smith om. Där har man i väldigt många år tillämpat det här systemet, och det har varit så framgångsrikt att man nu också kan sänka avgifterna något och ändå ha den effekten att de dämpar bilismen i staden. Det tycker jag är tänkvärt och något att följa efter här i Sverige också. Som framgår av reservation 9 vill vi i Centerpartiet öppna den här möjligheten också i Sverige för kommuner som så önskar. Med tanke på de stora och växande trafikproblemen i storstäderna bör riksdagen möjliggöra för kommunerna att tillämpa den här modellen. Denna fråga om de växande trafikproblemen i storstäderna för oss, fru talman, slutligen till den sista reservationen i detta betänkande. Den tar upp detta med att man nu i snabb takt bygger nya stora trafikleder för att möjliggöra mer - inte mindre - biltrafik i I en tid när Vägverket sätter tvärstopp för alla nyinvesteringar runtom i landet under åtminstone två år är det särskilt stötande hur miljarderna tillåts rulla till Södra länken här i Stockholm. Därmed öppnas också möjligheten att gå vidare med andra miljardslukande och biltrafikalstrande projekt runt Stockholm. Vad som främst behövs i Stockholmsområdet är inte mer biltrafik utan ökad spårkapacitet för att den lokala, regionala och nationella tågtrafiken skall kunna utvecklas. Men det kommer nu återigen i bakgrunden när asfalt och betongprojekten tar för sig. För vissa partier finns det alltid pengar att anslå när det handlar om projekt typ Södra länken i Stockholm för 6 miljarder och öresundsbroar och citytunnlar för ännu mer pengar. När det handlar om viktiga projekt utanför storstadsområdena är det alltid mycket besvärligare att skapa majoriteter för kraftfulla satsningar. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 5. Jag står självfallet bakom andra reservationer där Centerpartiet är med, men för tids vinnande i voteringen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 5.

Fru talman! För oss liberaler är den fria konkurrensen grundbulten för trafikpolitiken. Vi anser att den enskildes val av transportslag bäst tillgodoses med fri konkurrens. Detta gäller även för den som skall leverera gods. Med fri konkurrens inom alla transportslag kan vi bäst uppnå en hållbar utveckling och ökad tillväxt. Trafiksektorn kännetecknas tyvärr fortfarande av alltför många regleringar och monopolbildningar. Även om vi kan konstatera att det har blivit bättre och att det går åt rätt håll, går det för sakta. Folkpartiet vill främja konkurrens mellan olika företag för att konsumenternas behov skall tillgodoses till rimliga priser. Som det ser ut i dag är priserna inom många transportgrenar, framför allt tåg och flyg, alltför höga eftersom konkurrensen är eftersatt på grund av monopolliknande situationer. Dessa höga priser inskränker allvarligt den enskildes möjligheter att kunna resa och transportera varor. Transport och kommunikation är nödvändiga ingredienser i all ekonomisk aktivitet. Konkurrenskraften inom landet, och därmed ökad och tryggad sysselsättning, och hänsyn till miljön förutsätter både ökande och mer miljöanpassade transporter. För enskilda människors välfärd är goda kommunikationer avgörande. Människans möjlighet till rörlighet är ett väsentligt inslag för god livskvalitet och en grundförutsättning för att vardagslivet skall kunna fungera. Tillgång till bra kommunikationer underlättar arbetspendling och ökar därmed möjligheten för människor att bo där de vill och jobba där det finns gott om jobb. De nyss färdigställda Svealands och Mälarbanorna samt de s.k. västtågen mellan Göteborg och Skaraborg är bra exempel på att utbyggda kommunikationer ökar möjligheterna till pendling, vilket givetvis avlastar våra vägar och hjälper till så att miljön blir bättre. En väl utformad trafikpolitik är därmed av allra högsta regionalpolitiska betydelse. Fru talman! Folkpartiet delar den av regeringen tidigare uppställda och av riksdagen beslutade s.k. nollvisionen, som innebär att ingen skall i möjligaste mån dödas eller skadas i trafiken. Denna fråga har diskuterats i utskottet och har väl beskrivits i trafikutskottets betänkande TU9. All trafik påverkar miljön. Under många decennier har det i olika ordalag talats om att trafiken skall bära sina samhällsekonomiska kostnader, dvs. betala sina miljökostnader, olyckskostnader och trängselkostnader. Denna grundprincip har formulerats på olika sätt i 1963, 1978 och 1988 års trafikpolitiska beslut, samt även efter den senaste kommunikationsutredningen. Även om stora förbättringar har förekommit kan fortfarande mycket göras, och detta bör uppmärksammas tydligare av regering och ansvarigt departement. En av dessa principer är valfrihet. Det låter visserligen bra att det är de enskilda människorna och företagen som skall välja hur de organiserar sina transporter. Vi vill emellertid påpeka att sådant tänkande måste kombineras med en avreglering och fri konkurrens för att principen skall kunna genomföras och ge den effekt som regeringen påstår sig vilja och som Folkpartiet länge har eftersökt. Vi vill rensa i floran av administrativa regleringar och låta transportbesluten ske i decentraliserade och marknadsmässiga former. Då måste staten ta sitt ansvar för att skapa rättvisa konkurrensvillkor. Den allra största andelen av transporter är godstrafiken. Varje dag transporteras stora mängder gods på våra vägar, på järnvägen, i luften och till sjöss. Regeringen måste noga följa utvecklingen och se hur konkurrensen fungerar inom och mellan alla våra olika transportslag. Det måste man göra så att de som nyttjar något transportslag för godstransporter i verkligheten också ur kostnadssynpunkt har frihet att nyttja det transportslag som är mest ändamålsenligt och som är det billigaste alternativet. Fru talman! Åtta av tio persontransporter företas i privatbilar. Därför är det viktigt att bilarna utvecklas så att miljöpåverkan minskar snabbt. Mycket har gjorts, men tillverkarna behöver göra ytterligare för att främja utvecklingen på området. Trots att bilar påverkar miljön i negativ riktning är bilen oumbärlig i dagens samhälle. Bilen kommer att vara det viktigaste transportsättet för en stor del av resorna och godstransporterna också i framtiden. En bil innebär en stor frihet för många människor och landsvägstransporter av människor och gods. Bilen är ofta det enda realistiska alternativet i stora delar av landet med gles befolkning. Folkpartiet anser att en fortsatt avreglering av järnvägstrafiken medför stora fördelar. Konkurrens gynnar kunder och på sikt järnvägens modernisering och attraktionskraft. Erfarenheterna hittills av konkurrensen vid länstrafikhuvudmännens upphandling är att trafikkostnaderna kunnat sänkas avsevärt till nytta för såväl skattebetalarna som resenärerna. Nya operatörer har också kunnat etablera sig och ett stelt monopolsystem har kunnat ersättas med flexiblare och modernare företagsformer. Denna företagsform bör kunna utvecklas i ännu högre grad inom järnvägssektorn. Riksdagen fattade på initiativ av den borgerliga regeringen ett beslut om avreglering av järnvägstrafiken våren 1994. Dessvärre har Socialdemokraterna efter sitt maktövertagande hösten 1994 inte haft mod att genomföra detta beslut, främst av ideologiska skäl. Vad gäller luftfarten följer passagerarutvecklingen i stora drag konjunkturutvecklingen. Vid högkonjunktur ökar flygtrafiken, medan den minskar vid lågkonjunktur. Den avreglering av flygtrafiken som Folkpartiet var med om att vara pådrivande för har ökat flygets attraktionskraft. Dessvärre har konkurrensen inte fungerat tillräckligt bra. SAS har fortfarande en alltför dominerande ställning på många sträckor i inrikestrafiken och utrikestrafiken. Detta har lett till att biljettpriserna är orimligt höga på de sträckor där man inte har konkurrens jämfört med konkurrensutsatta sträckor. Detta drabbar i första hand resenärerna på just dessa sträckor på ett orimligt sätt. Samhället behöver av många skäl ett väl fungerande vägnät, och det är med fasa man ser hur det svenska vägnätet förfaller och att nybyggnation senareläggs. Det är oansvarigt av regering och departement att inte låta Vägverket fortsätta de nybyggnationer och planeringar man håller på med. I stället senareläggs dessa upp till två tre år. Som exempel kan nämnas E 6, E 18, E 4, riksväg 45 och 44. Detta är inte att satsa på en nollvision i trafiken på våra vägar utan att i panik ändra beslut efter hand som en besvärande situation uppstår. Även det enskilda vägnätet har en stor betydelse för näringslivet och för människors möjlighet till bosättning och utkomst. Fru talman! Utskottet har skrivit i betänkandet att det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för Sveriges invånare och näringslivet i vårt land. Utskottet har också ett antal delmål enligt följande: · en hög transportkvalitet · en god miljö Låt oss nu gemensamt ta ansvar för att dessa mål och delmål verkligen kommer till stånd och att detta skall gälla för hela vårt land och dess befolkning. Jag yrkar inte bifall till någon av reservationerna, men vi står givetvis bakom de reservationer som vi är med på.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 4 och 19. För tids vinnande håller jag mitt anförande kort och hänvisar i övrigt till de av oss lagda motionerna som behandlas i betänkandet. Jag anser att den nya transportpolitiken från år 1998 grundas på miljömål som är helt otillräckliga för att nå målet om ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöpartiets politik innehåller ett väl avvägt styrmedelspaket som leder till en successiv höjning av energi och miljörelaterade skatter och avgifter det närmaste decenniet inom ramen för en skatteväxling. Jag anser vidare att regeringen bör reglera andra myndigheters skyldighet att vidtala rådet för jämställdhetsfrågor inom kommunikationssektorn och precisera hur rådet skall delta i beslutsprocessen. Det finns annars en överhängande risk att rådet blir verkningslöst. Det är också angeläget att ett barnperspektiv tillämpas i fråga om infrastruktursatsningar och telefrågor samt vid arbetet med kollektivtrafik och trafiksäkerhet. Som framhålls i en av motionerna utbetalar EU varje år miljardbelopp i industristöd till flygbolag och bilindustrin. EU har dessutom gravt försvårat en verklig omläggning av infrastrukturen. Regeringen bör därför arbeta för att EU:s infrastruktursatsning stegvis riktas mot trafikslag som kan bidra till att minska växthuseffekterna och för att subventionerna till bil och flygindustrin skyndsamt avvecklas. Vi kräver också att riksdagen tar sitt ansvar och griper in i utbyggnaden av Stockholmsregionens trafiklösningar. Den nuvarande miljardrullningen på otidsenliga vägbyggen måste upphöra.

Fru talman! Mikael Johansson gav inget svar på de frågor som ställdes till Miljöpartiet om fossila bränslen. Vi har en fyrpartireservation där vi kräver starkare åtgärder för att fasa ut de fossila bränslena inom trafiken. Fortfarande hänvisar Miljöpartiets representant enbart till höjda skatter. Finns det ingenting bättre att komma med?
Fru talman! Höjning av bensinskatten eller dieselskatten är ett sätt. Vad säger kristdemokraterna i det fallet? Ett annat sätt är det som regeringen nu har anammat. Man tar idén från USA:s regering. Det är samarbete med bilindustrin, ett partnerskap för en ny generation bilar. Det är det jag anser kanske kommer att vara det mest effektiva sättet att få bort bensin och fossila bränslen från marknaden.
Fru talman! Kristdemokraterna tycker att vi redan i dag har ganska höga skatter på bensin och diesel. Bilen är ett viktigt transportmedel för de flesta människor i vårt samhälle. Därför är det extra viktigt att man fasar ut de fossila bränslena i en snabbare takt. Mikael Johansson hänvisar till USA. Där har man faktiskt genom att tidigt ta kraftiga politiska beslut visat vägen för bilindustrin. Det är detta vi efterlyser. Men jag uppfattar inte att Miljöpartiet är inne på den linjen.
Fru talman! Jag sade just att vi stöder den idé som partnerskap för en ny generation bilar innebär, dvs. USA:s sätt att arbeta. USA har misslyckats med de lagkrav som har ställts. De måste göra en gemensam satsning med bilindustrin. Detta får vi se hur regeringen kommer att hantera. Men jag ser positivt på detta.
Fru talman! Mikael Johansson sade inledningsvis att han tycker att målen för transportpolitiken är helt otillräckliga. Hur kan då Miljöpartiet nöja sig med utskottsmajoritetens ganska tunna skrivningar när det gäller fossila bränslen? Hur kan då Miljöpartiet vara med och avisera nya skatter på miljöriktiga bränslen, nämligen biobränslen, i den vårproposition som presenterades från den här talarstolen för någon vecka sedan?
Fru talman! Det finns ett forum för de här frågorna, och det är skattesamtalen. Jag välkomnar även Centerpartiet att gå med på att höja bensinskatter och dieselskatter för att få ned förbrukningen och för att tvinga industrin att ta fram nya bränslesnålare motorer. Jag hoppas också att Centerpartiet kan välkomna den idé som regeringen har tagit från USA. En ny generation bilar skall fram via ett aktivt partnerskap mellan bilindustrin och staten.
Fru talman! Partnerskap enligt USA-modell har vi i Centerpartiet alls ingenting emot. Däremot tror vi att den tid är förbi när man kunde höja skatter på diesel och bensin ytterligare väldigt mycket. Det drabbar de människor mycket hårt som är beroende av bilen och som framför allt finns i de glesare bebyggda delarna av vårt land. Det som är anmärkningsvärt och som Mikael Johansson än en gång undviker att svara på är: Hur kan Miljöpartiet som pratar om att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle undvika att reservera sig och vara med på utskottsmajoritetens ganska tunna skrivningar? Och hur kan Miljöpartiet i vårbudgeten vara med på att avisera skatt, inte på bensin och diesel, utan på biobränslen från år 2004? Det borde vara helt emot ett miljömedvetet partis linje.
Fru talman! Nu är ju utskottets skrivningar ganska radikala. Det konstateras att fossila bränslen är oacceptabla ur miljösynpunkt och att de skall bort. Detta skall göras via ett partnerskap.

Fru talman! Det är dyrt att bo i Sverige. För många familjer går en tredjedel av inkomsten efter skatt enbart till att betala hyran. Låginkomsttagare betalar ofta mer än hälften för att bo. Bara fastighetsskatten motsvarar en månadshyra per år. Därför är det för många människor omöjligt att klara sig utan bostadsbidrag. Just mot den bakgrunden är det allvarligt att det system som byggts upp inte fungerar. Den proposition som vi nu skall diskutera, Eftergift vid återbetalning av bostadsbidragen, visar med all önskvärd tydlighet att bostadsbidragssystemet lider av mycket stora brister. Enkelt uttryckt: Det har kapsejsat. Endast 10 % av de hushåll som fick bostadsbidrag någon gång under 1997 har fått bidraget utbetalat med korrekt belopp. Så får det inte förbli. Detta har nu äntligen också majoriteten i bostadsutskottet insett. Vi är samstämmiga, eniga om ett tillkännagivande till regeringen om att det är absolut nödvändigt att träffsäkerheten blir mycket bättre. Orsakerna till den situation som uppkommit och som moderaterna påtalat många gånger, senast i december, står att finna dels i systemets utformning, dels i den praktiska hanteringen av bidragen. Det behövs både snabba åtgärder för många människor i en akut situation och åtgärder som gör att människor inte på grund av höga skatter på inkomster och boende tvingas bli bidragsberoende. Bidragssamhället måste bort. Tryggheten för var och en måste i första hand grunda sig på vetskap om att man kan påverka sin situation utan att vara beroende av ständiga förändringar och politisk klåfingrighet. Samtidigt måste varje individ som behöver hjälp och stöd vara förvissad om att få det då det verkligen behövs. Därmed kan statens insatser riktas mot dem som behöver stöd och hjälp. En snabb åtgärd kan vara att se till att någon avgift inte skall erläggas då återbetalning av bostadsbidragen sker. Det är enligt moderaternas mening inte rimligt, rent av stötande, att lägga ytterligare sten på bördan för de hushåll som redan har det svårt att gå ihop ekonomiskt. Dessutom avviker systemet med avgifter på återbetalningspliktiga belopp från vad som allmänt gäller för övriga bidragsformer som försäkringskassan administrerar. Det har också visat sig i Riksförsäkringsverkets utvärdering att det varit bristfällig information om vilka avgifter som utgår på återbetalningspliktiga belopp och om möjligheterna för den enskilde att genom frivillig förtida återbetalning undgå att behöva betala avgift. För att underlätta återbetalningen för de hushåll som fått för mycket bidrag utbetalt har vi moderater tillsammans med övriga borgerliga partier, trots socialdemokratiskt motstånd, lyckats genomdriva att någon avgift inte skall utgå på återbetalning av bostadsbidrag från 1997. Vi hade gärna sett att avgiftsbefrielsen skulle gälla även framgent i avvaktan på ett nytt vettigt system, men dit ville inte utskottsmajoriteten sträcka sig. I särskilda yttranden beskriver Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet nödvändigheten av att ett framtida system måste vara lättbegripligt, administrativt lätthanterligt och upplevas som rättvist. Informationen till den som ansöker om bostadsbidrag måste mycket tydligt och klart ange att bidraget är preliminärt och att krav på återbetalning kan komma att ställas om t.ex. inkomsten ökar. På samma sätt måste den som under bidragsåret anmäler förhöjd inkomst få en omedelbar och tydlig information om att detta kan ge upphov till krav på återbetalning och - inte minst viktigt - upplysas om möjligheten till förtida återbetalning. Stora grupper har drabbats av betydande återbetalningskrav. De mest frekventa fallen berör personer som under bidragsåret alternerar mellan studier, arbetslöshet, socialbidrag och/eller arbete. Men även många som efter långdragna löneförhandlingar först under årets sista månader erhåller retroaktiv löneförhöjning drabbas av systemet. Snårigheten i bidragsreglerna leder till onödiga missförstånd. Politiska beslut om bidragsnivåer och andra villkor för bidraget skapar otrygghet, eftersom man inte kan planera sin ekonomi längre än till nästa gång riksdagen sammanträder. Detta sammantaget visar nödvändigheten av att en samordning med övrig socialpolitik bör komma till stånd. Det visar också, vilket är det viktigaste, att det måste till skattesänkningar både på arbetsinkomster och på boende, så att fler får möjligheter att leva på sin lön. Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 2 och ställer mig också bakom reservation nr 8 och skrivningarna i övrigt i betänkandet, med observerande av de synpunkter som finns i de särskilda yttrandena med moderat signatur.